Fru talman! Vi får höra att Centerpartiet har tagit miljöhänsyn. Erik Arthur Egervärn försäkrar Miljöpartiet om detta. Jag kan bara konstatera att Centerpartiet inte klarar miljöfrågorna. Argumentet om luftrumsförutsättningarna är inte särskiljande mellan F 10 och F 17, tvärtom. Man övar mestadels av tiden i närheten av sin egen flottilj, F 10. Man flyger inte, som felaktigt har sagts, till Östersjön i någon större utsträckning. Vi vet också att bullerisoleringen är dyrbarare i Ronneby än i Ängelholm, om man vill ned till Naturvårdsverkets och Miljöpartiets långsiktiga mål på 70 decibel. Vi vet att det är i Ängelholm som man har investerat skattepengar i nya energieffektivare byggnader, i moderna tvättanläggningar, motorprovhallar och återvinningsanläggning för Viggensystemet, sådant som helt saknas på F 17. Det är ett miljödåligt beslut man har fattat från Centerns och regeringens sida när man har valt F 10 i stället för F 17. Ett mer miljöriktigt beslut hade varit som Miljöpartiet föreslår att avveckla verksamheten i Samma sak kan jag konstatera när det gäller kustartilleriet i Karlskrona och kustartilleriet i Stockholm. Återigen har Centerpartiet tagit det förslag som är sämst för miljön, att lägga ned i Karlskrona och behålla i Stockholm. Miljöpartiets förslag hade varit bättre för miljön, att avveckla kustartilleriets verksamhet här i Stockholm, där jag själv bor, och i stället behålla den i Karlskrona. Tyvärr.
Fru talman! När det gäller luftrumsdiskussionen kan jag bara notera att Lars Ångström och jag uppenbarligen inte har suttit på samma sammanträden. Min minnesbild av de redovisningar som har skett i Försvarsutskottet är entydiga på den punkten, dvs. de långsiktiga luftrumsförutsättningarna är klart bättre i Ronneby än i Ängelholm. Jag åberopar och redovisar den information som har kommit oss till handa i utskottet. Dessutom kan jag tillägga att såvitt jag erinrar mig är de bullerdämpande åtgärderna på lång sikt mer kostnadskrävande i Ängelholm än i Ronneby. Jag tänker inte fördjupa mig i de enskilda förbandsskiljande, ortsskiljande, argumenten. De finns utförligt redovisade dels i styrgruppens förslag, dels i regeringens proposition. Jag hänvisar till de argument som finns där i det avseendet.
Fru talman! Vi har suttit med på samma sammanträden, men luftrumsförutsättningarna är icke särskiljande på det sätt som Erik Arthur Egervärn försöker göra gällande. Jag noterar tystnaden i att bemöta de andra argumenten för miljön, det gäller såväl valet av F 10 som valet av KA 2. Det talas över huvud taget inte om dem. Centerpartiet klarar inte av miljöaspekterna i försvarsförslaget tillsammans med regeringen. Det är tragiskt, sorgligt, och det innebär ett sämre beslut än vad det hade kunnat bli.
Fru talman! Det är klart att det står ord mot ord huruvida Centerpartiet klarar av sina miljöåtaganden. Jag hävdar precis motsatsen: Det är det vi gör, och det är de miljöargumenten som har funnits med i överläggningarna och förhandlingarna som föregick regeringspropositionen.
Fru talman! Det är inte så mycket att kommentera av Erik Arthur Egervärns inlägg. Men Folkpartiet nämndes avseende den materiella förnyelsen, och det är i den frågan vi skiljer oss mest åt. Erik Arthur Egervärn från Centerpartiet och jag från Folkpartiet liberalerna är i dag glada över utvecklingen i Östersund. Jag nämnde i mitt anförande staden som ett exempel på en garnison, en militär försvarsort, som har lyckats bra - så bör det se ut. Men att ha ett bra försvar i en stad betyder också att man behöver ha materiel. För ett drygt år sedan kunde vi över en natt - Erik Arthur Egervärn, Centerpartiet, och jag från Folkpartiet liberalerna - komma överens om att täcka ett svart hål i det militära försvaret i 6-miljardersklassen. Vi förstod att det behövdes materiell förnyelse. Skillnaden mellan oss i dag, Erik Arthur Egervärn, är de 3 miljarder som vi är helt övertygade behövs 2002-2003 för att klara av den materiella förnyelsen - Bamseprojektet, attackhelikoptrar och bestyckning av JAS-planen. Det är att flyga med tomma stolar, som SAS säger, om man inte har full utrustning. Dessa pengar behövs, och där skiljer vi oss åt. Det är sorgligt. Det är en av de viktiga detaljerna i vår olikhet.
Fru talman! Jag vet inte om jag har läst på dåligt, men min uppfattning var att Folkpartiets extra pengar är ett s.k. omställningsbidrag och inte alls tänkta för nya materiella resurser. Måhända har jag förstått fel, och i så fall får väl Runar Patriksson rätta mig i det avseendet. Runar Patriksson uttryckte i sitt huvudanförande sin stora uppskattning av förslaget. Folkpartiet har inga mer pengar, och man konstaterar att även med Folkpartiets förslag skulle ett antal förbandsnedläggningar i samma storleksordning behöva göras. Man konstaterar också att man är överens med regeringen och Centern om den säkerhetspolitiska analysen och värderingen. Min rekommendation är enkel för Runar
Fru talman! Ett omställningsbidrag på 3 miljarder till försvaret gör att det kommer loss ytterligare 3 miljarder till försvaret som kan ge möjligheter till materiell förnyelse. Det kan vi inte ha någon delad mening om. För övrigt håller jag med. Jag sade i mitt anförande att det finns många saker i försvaret där vi är överens, men det finns också en stor skiljaktighet i vissa saker. Kanske vore det dags för Centerpartiet och Socialdemokraterna att föra upp Natofrågan över vattenytan.
Fru talman! Jag avser inte att diskutera Natofrågan från denna talarstol just nu. Jag konstaterar att i dagens säkerhetspolitiska situation är det min och mitt partis bedömning att Sverige bidrar bäst till säkerheten i Nordeuropa genom den militärt alliansfria linjen.

Fru talman! Jag är glad att dagens debatt också kommer ut till en stor publik genom TV utsändningen. Dagens debatt kring det förslag som regeringen och Centerpartiet står bakom är grunden till en stor försvarsreform, som kommer att ge oss ett relevant, riktigt inriktat modernt försvar. Försvarets uppgift är att skydda vårt land mot de väpnade hot som kan uppstå i framtiden. Nato och Warszawapakten står inte längre mot varandra i vårt lands omedelbara grannskap. Warszawapakten finns inte. Polen är med i Nato. En och en halv miljon soldater har skickats hem. Tusentals kärnvapen har dragits tillbaka, men Sveriges grannskap är ännu ett riskområde. Kombinationen av kvardröjande rustningar och politisk instabilitet gör det nödvändigt att ha ett försvar som kan skydda oss mot hot, mot väpnade angrepp och mot krig. Även om risken för storkrig mellan Europas nationer sjunker undan vågar vi inte säga att freden är säkrad för alltid. Balkankriget har utkämpats under de tio år som stora delar av Europa har gjort stora framsteg mot en europeisk integration och ökad välfärd. I har den ryska statsledningen bekämpat separatism på ett sätt som lagt städerna i ruiner och drivit större delen av civilbefolkningen på flykt. Vi hoppas att Rysslands nyvalde president Putin ska kunna ge det ryska folket en välförtjänt stabilitet och ökad välfärd på demokratisk grund. Men spåren från Tjetjenien förskräcker. De ryska väpnade styrkornas operativa förmåga har sjunkit kontinuerligt sedan Sovjetunionens sönderfall. I dag saknar den ryska krigsmakten förmåga att genomföra större offensiva operationer utanför landets gränser. Ryssland är inte Sovjetunionen, och förutsättningarna för att återskapa den typen av statsmakt och den typen av stridskrafter förefaller inte vara möjliga på kort eller medellång sikt. Nej, vi vågar ännu inte säga att freden vunnits för gott i Europa. Vi måste hålla vakt ytterligare några generationer innan - förhoppningsvis - våra efterträdare i politiken och samhällslivet kan konstatera att integrationsprojektet har lyckats, att det har omslutit alla Europas stater och gjort krig mellan våra länder otänkbara. Men vi är inte där ännu. Vårt land måste skyddas mot risken för att väpnade angrepp, dvs. krig, skulle kunna drabba oss. Med begränsade krig menar jag främst angrepp genom luften som, om de riktades mot våra stora befolkningscentrum, skulle innebära stor förödelse för vårt land och vårt folk. Den typen av vapen finns i vårt nära grannskap och skulle i en förändrad politisk situation och i förlängningen av en kris och konflikt kunna sättas in mot oss. Mot sådana begränsade krig måste vårt försvar ha en beredskap redan i dag. Det är därför vi bygger om försvaret. Mot den förändrade hotbilden behöver vi rörliga förband med bästa möjliga utrustning och vältränade soldater som behärskar den moderna tekniken. Förbättrade ledningssystem baserade på modern informationsteknik är en annan förutsättning för att man ska kunna förutse hoten, överblicka stridsfältet och utöva effektiv ledning. Inom Regeringskansliet måste vi utveckla förmågan att bedöma situationen rätt och fatta de rätta besluten. Förmåga till flexibilitet och anpassning till förändrade omständigheter är av grundläggande betydelse för det nya försvaret. De egenskaper och förmågor som jag har beskrivit är också det som vi behöver för att delta i europeisk krishantering. Det internationella läget utvecklas i dag med en dynamik som inte fanns tidigare. Sverige har tillsammans med Finland drivit kravet att det i EU:s grundlag ska framgå att krishantering är en av de viktigaste uppgifterna för EU. Att vi vann gehör för detta i Amsterdamfördraget är början till något nytt. Slutsatserna från de senaste toppmötena är viktiga steg. Humanitära insatser, räddningsverksamhet, fredsbevarande verksamhet, fredsframtvingande åtgärder militärt och civilt är i dag uttalade uppgifter för EU. Därmed kan vi också fullt ut och i enlighet med FN-stadgan stödja säkerhetsrådets roll för fred och säkerhet. På det senaste toppmötet i Helsingfors beslutades om att gemensamma konkreta mål ska ställas upp för vilken typ av resurser Europas länder behöver för att effektivt kunna genomföra dessa uppgifter. Regeringens proposition skapar förutsättningar för att Sverige på ett aktivt sätt ska kunna bidra till denna utveckling. Vi utformar nu vårt försvar så att vi med stor bredd kan delta i det europeiska samarbetet och bidra till gemensam säkerhetsfrämjande verksamhet och krishantering. Jag är övertygad om att konfliktförebyggande och gemensam internationell krishantering kan vara det offensiva sättet att möta de säkerhetspolitiska hoten i dagens Europa. Fru talman! När regeringen överlämnade propositionen Det nya försvaret till riksdagen begärde Moderaterna en bordläggningsdebatt. Det var något som jag bejakade eftersom jag tycker att det är viktigt att den försvarsreform vi nu genomför debatteras i samhället och i riksdagen. I samband med debatten framförde Moderaterna sin kritik mot propositionens inriktning och regeringens ambition inom försvarsområdet. Vid det tillfället fanns endast regeringens och Centerpartiets förslag att debattera utifrån. När vi i dag debatterar finns alla partiers förslag på hur försvaret bör förändras eller inte förändras här. Det samlade intrycket av partimotioner och utskottsbehandling är att regeringen har ett brett stöd för sin politik och att det framför allt är Moderaterna men även Miljöpartiet som avviker. Mot denna bakgrund är det inte så konstigt att Moderaterna begärde en bordläggningsdebatt. I dag ska man redovisa sitt alternativ - ett alternativ som innebär ett bevarande av det gamla invasionsförsvaret, ett avståndstagande från Försvarsmaktens framtida målbilder och en finansiering av de internationella uppgifterna över biståndet. Miljöpartiet är alltså det andra partiet som också redovisar en stor avvikelse från den nu liggande propositionen. Att Miljöpartiet är ett parti som är emot allt vad militärt försvar innebär vet vi alla. Man har alltid redovisat denna uppfattning klart och tydligt, vilket är hedrande. Men det har samtidigt inneburit att Miljöpartiet diskvalificerat sig från möjligheten att delta i utformningen av det framtida försvaret. Trots denna inställning har Miljöpartiet det senaste halvåret agerat som förbandsräddare. Man har lovat förändringar i den av regeringen och Försvarsmakten föreslagna grundorganisationen. Genom att på detta sätt spela på människors känslor har Miljöpartiet använt det svåra avvecklingsarbetet för att vinna poänger, utan att i sak bejaka den verksamhet som dessa människor med stolthet arbetar med. Det enda parti som till slut lockades med i detta spel var Moderaterna, och det är på något sätt symtomatiskt för denna process. Fru talman! Den socialdemokratiska regeringen har tillsammans med Centerpartiet och i nära dialog med Försvarsmakten utarbetat ett förslag till ny inriktning för det militära försvaret. Det är en svår och genomgripande process, som är nödvändig för att Sveriges försvar ska vara relevant, modernt och anpassat till dagens förändrade krav samt ha en inbyggd anpassningsförmåga att följa utvecklingen i framtiden. De största förändringarna sker i armén. Den gamla mobiliseringsarmén avvecklas nästan helt. Vi organiserar sex brigadledningar med förmåga att leda insatsförsvarets markstridsbataljoner. Brigaderna kommer att utformas beroende på vilka uppgifter som ska lösas, och under brigaderna organiseras ett stort antal bataljoner. Omsättningstakten av värnpliktiga kommer att vara stor i dessa moderna förband. Huvuddelen av dem som genomför sin värnplikt kommer att vara organiserade i insatsförsvaret endast ungefär fem år, vilket är en halvering jämfört med i dag. Med arméns insatsförband skapar vi en förmåga att möta väpnade angrepp, samtidigt som vi skapar förutsättningar för att genomföra internationella insatser. Hoten från luften kommer att vara ett av de mest troliga hoten för att tvinga Sverige till politiska eftergifter inom överblickbar framtid. För att möta detta hot kommer vi i första hand att satsa på flyget och Europas modernaste stridsflygsystem, Gripen. Med de 204 beställda flygplanen kommer Sverige under lång tid att förfoga över ett mycket slagkraftigt flygvapen. Tillsammans med det nyligen levererade radarspaningssystemet Erieye har vi förmåga att upptäcka och bekämpa fientliga intrång i hela vårt luftterritorium. Marinen organiseras i två ytstridsflottiljer med tolv moderna ytstridsfartyg och en ubåtsflottilj med fem ubåtar. Därmed skapas förmåga till uthållig marin närvaro i våra farvatten i samband med kriser och konflikter. Kustartilleriet organiserar en amfibiebrigad med tre mycket kapabla amfibiebataljoner. Vi organiserar även två helikopterbataljoner. Det innebär att ett stort antal nya förbandssystem byggs upp. Det handlar om NBC-insatsstyrkor och IT-förband för att möta den typen av krigföring samt en luftburen bataljon som med helikoptrar eller liknande snabbt ska kunna vara på plats i ett krisområde. Denna mycket kapabla organisation kompletteras med förband i de nationella skyddsstyrkorna. Den moderna Försvarsmakten kommer att utveckla nya ledningssystem anpassade för dagens och morgondagens krav. Framtidens försvar kommer att präglas av flexibilitet, förmåga till anpassning, hög teknisk nivå och kompetent personal. Grundorganisationen har en viktig roll i anpassningsdoktrinen. Genom att vi har moderna förband, som vi övar med moderna vapensystem, ökar kompetensen och vår förmåga att möta framtidens hot. Vi har prioriterat övning i stället för kaserner, moderna vapensystem i stället för gammal utrustning, förband med både internationell och nationell förmåga före förband med endast nationell inriktning. Fru talman! Propositionen och morgondagens beslut är viktiga för försvaret. De sätter ramarna och anger inriktningen, men reformarbetet fortsätter i alla delar. Frågor som rör det civila försvaret, materieloch personalförsörjningen samt de frivilliga försvarsorganisationernas framtid och plikten är centrala frågor inför nästa proposition. Genom arbetet i Försvarsberedningen finns en möjlighet till konstruktiva samtal om framtiden, och det är min förhoppning att uppnå en bred dialog i detta forum. Vissa bedömare hävdar att det är ett för litet försvar, att vi inte kan försvara oss mot angrepp och att vissa delar av vårt land skulle lämnas oförsvarade. Detta är helt felaktigt. Den försvarsproposition som regeringen nu med stöd av Centerpartiet lägger fram för riksdagen innebär ett toppmodernt försvar med en förmåga att avskräcka från väpnad aggression i dag och med en flexibilitet att möta en framtida förändrad hotbild. Fru talman! Jag ber att få tacka försvarsutskottet för det arbete som utskottet har gjort, och regeringen kommer självfallet att följa de hemställningar som utskottet redovisar till regeringen.

Fru talman! Först vill jag passa på att gratulera försvarsministern till ett gott humör och en aldrig sinande trosvisshet. Jag vill också gratulera honom till hans konstnärskap. Det är snarast disciplinen skönmålning som jag skulle vilja framhålla som hans specialitet. Sanningen är att detta fösvarsbeslut i mycket stor utsträckning är ett resultat av vad vi har och det möjligas konst och inte på något sätt präglas av det nytänkande och den reformering som försvarsministern vill göra gällande. Försvarsministerns beskrivning av moderat försvarspolitik är också fullständigt felaktig. Vi är inte anhängare av den mobiliserande massarmé som nu blir kvar i miniformat. Den insatsorganisation som försvarsministern beskriver är ingenting annat än samma hemförlovade och förrådsställda organisation som vi har haft tidigare. De verkligt djärva greppen för att åstadkomma en aktiv stående organisation som kan verka i dagens och morgondagens säkerhetspolitiska miljö saknas fullständigt i regeringens förslag. Jag är inte anhängare av ett jätteförsvar som finns i förråd eller där soldaterna är hemförlovade. Jag är anhängare av ett försvar som kan användas. Vi har i vår partimotion som var och en kan läsa men som försvarsministern förefaller ha studerat endast översiktligt inte föreslagit ett försvar som i alla hänseenden är större. Tvärtom har vi valt att satsa mycket tydligt på framför allt de kvalificerade delarna. Låt mig bara nämna ett exempel. Vi föreslår 10 aktiva bataljoner i stället för de 16 insatsbataljoner som mer liknar den gamla krigsorganisationen. Det skulle göra en avgörande skillnad. Det skulle göra Sverige till en stark säkerhetspolitisk aktör. Jag har slutligen en kommentar till försvarsminister. I all denna skönmålning saknar jag en konkret beskrivning av satsningarna på de lednings och informationssystem som verkligen behövs för att få samman alla de verkansdelar som i stor mängd finns i det svenska försvaret. Här är det avsaknaden av ekonomiska medel som kräver en kommentar. Försvarets investeringsplaner fram till 2009 innehåller inte de medel som behövs för att man ska få en helhet, ett sammanhang och en balans. Det är den största svagheten i detta försvarsbeslut.
Fru talman! Framför allt när det gäller arméstridskrafter blir det en förändring som jag tror många egentligen ser som mycket betydelsefull och till det bättre. Vi kommer att ha ett system baserat på värnplikt, som innebär att vi kommer att inkalla människor utöver dem som är inneliggande för grundutbildning om vi måste höja beredskapen eller förbereda oss för väpnat angrepp. Men vi inkallar soldater och reservofficerare till stöd för de yrkesofficerare som bemannar förbanden, som har mycket hög utbildning. Det innebär att dessa arméförband kommer att kunna användas omedelbart - någonting som jag tror att de flesta som känner det svenska systemet har haft tvivel om när det gäller det stora armésystem som förblivit oreformerat i dessa hänseenden. Får jag på den andra punkten säga att det i den materielplan som finns finns betydande utrymmen som gör att vi efter en omsorgsfull process kan välja vilken nivå och vilken omfattning på information om förändringar i omvärlden och stridsområdet som vi vill ha. Därefter ska vi omedelbart kunna leda samtliga förband.
Fru talman! Försvarsministerns inlägg avseende arméstridskrafternas framtida organisation vidimerar egentligen bara det jag sade. Det är en organisation som i oerhört stor utsträckning liknar den gamla. Det är en hemförlovad förrådsställd organisation, förhoppningsvis med en något högre beredskap på grund av den snabbare förbandsomsättningen. Men i grunden är det ett oreformerat försvar. I grunden har inte de åtgärder som behövs för att åstadkomma hög insatsförmåga faktiskt vidtagits. I den andra fråga som försvarsministern tog upp vill jag ge kammarens ledamöter och TV-tittarna en sakupplysning. I de materielanskaffningsplaner som gäller fram till 2009 finns 68 miljarder för åren efter 2004. Av dem är det 5 miljarder som är ett fritt utrymme, alltså ungefär 1 miljard om året. Jag kan avslöja för kammarens ledamöter att 1 miljard om året fem år framåt är att betrakta som felräkningspengar. Är det försvarsministerns förhoppning att det är de pengarna som ska stå för förnyelsen och den nödvändiga satsningen på lednings och informationssystem? Då är jag rädd att försvarsministern kommer att bli mycket besviken.
Fru talman! Den arméstruktur som kommer att träda fram kommer inte att baseras på ett yrkesförsvar. Det är riktigt. De befolkningsstora länderna Storbritannien, Frankrike och andra har valt den linjen. Det är ingenting för oss, med vår ganska ringa befolkning och vårt stora land. Vi behöver i varje läge basera oss på ett värnpliktsförsvar, kompletterat med professionella reservofficerare. Möjligheterna att omedelbart genomföra uppgifter kommer att öka. Jag tror för min del att de nordiska länderna i detta avseende kommer att välja en väg som skiljer sig från den väg som en del av de befolkningsstora europeiska länderna, liksom Förenta staterna, har valt. På materielsidan är det så att vi har en ökning av våra insatser för forskning och teknikutveckling. Det innebär att vi mot bakgrund av det minskade behovet av att göra rent militära applikationer har möjlighet att använda civila produkter på ett sätt som gör att vi kan nå längre än vad man har trott under de senaste årtiondena, när rent militär teknologi till mycket höga kostnader har varit vägen framåt.
Fru talman! Jag måste säga att jag är förvånad över att försvarsministern här i Sveriges riksdag och i direktsänd television far med osanningar. Försvarsministern påstår att Miljöpartiet är emot allt militärt försvar. Försvarsministern vet att det icke är sant. Visserligen är vi av uppfattningen att det invasionsförsvar vi har haft behöver minskas kraftigt, men det är ju också försvarsministerns uppfattning nu för tiden. Som ett exempel vill jag säga att det förra året var Miljöpartiet som agerade för att Sverige skulle ställa mer militär personal till FN:s förfogande i Kosovo än vad försvarsministern själv föreslog. Att hävda att Miljöpartiet är emot allt militärt försvar är icke sant. Det vet försvarsministern. Försvarsministern påstår också att Miljöpartiet har agerat förbandsräddare. Men kvarstår gör ju det faktum att vi för varje förband som vi har pekat på och sagt att man bör behålla också har pekat ut ett annat förband att avveckla. Vi förbehåller oss rätten att ha en egen uppfattning om vilka förband som är lämpligast att avveckla. Det är bättre att avveckla F 17 än F 10. Det handlar inte om att vara förbandsräddare utan om att få ett så bra försvarspolitiskt beslut som möjligt. Om det vore så att regeringen alltid hade rätt skulle vi inte behöva ha någon riksdag, men vi kanske har olika syn på demokratin, försvarsministern och jag. Försvarsministern hävdar också att Miljöpartiet är avvikande. Det stämmer i den bemärkelsen att vi ligger före. Det nämnde jag tidigare. Försvarsministern har ju själv bekräftat Miljöpartiets politik på flera punkter, t.ex. när det gäller att förändringarna borde ha inletts långt tidigare. Det är precis det Miljöpartiet har sagt under hela 90-talet. Försvarsministern skriver själv att Försvarsmakten ytterligare bör utveckla möjligheterna att driva ett aktivt internationellt försvarsmiljösamarbete. Det är precis vad Miljöpartiet har sagt under hela 90-talet. Försvarsministern har sagt att det ekonomiska trycket var bra. Det är precis det Miljöpartiet har skapat. Så visst är vi avvikande. Vi ligger före och blir bekräftade fem, sex, sju eller åtta år senare av försvarsministern.
Fru talman! Vilken trovärdighet har ett parti som kämpar för att behålla regementen och flottiljer, när det samtidigt vill lämna samspelet nationer och folk emellan helt utan militära medel? Vilken trovärdighet har det? Det är det kärnpunkten handlar om. Inriktningen är hela tiden att det vi håller på med i det militära inte har någon mening. Det kommer aldrig att komma till användning. Det bör inte komma till användning. Ändå går man in och försöker, tillsammans med partier som har en helt annan ståndpunkt som grundinställning, hitta andra kombinationer av flottiljer och regementen. Det är det som är kärnpunkten. Miljöpartiet har av svenska folket fått en röst i Sveriges riksdag - självklart. Och jag är glad att in i detalj ständigt redovisa i Sveriges riksdag vad regeringen och Centerpartiet är överens om. Det finns ingenting annat än att hela tiden föra dialogen här i Sveriges riksdag.
Fru talman! Försvarsministern hänger sig återigen åt att fara med osanning då han insinuerar att Miljöpartiet är för en fullständig och omedelbar avveckling av all militär verksamhet, för han vet att så inte är fallet. Miljöpartiet har på flera punkter föreslagit avveckling av andra förband än regeringen. Det är inte en uppfattning som enbart Miljöpartiet har givit uttryck för. En lång rad sakkunniga har stött argumentationen i flera fall. Det gäller t.ex. kustartilleriet och valet att lägga ned i Karlskrona och behålla i Stockholm, som av flera har betecknats som ett extremt dåligt val av regeringen. Samma sak är det med flygflottiljsfrågan. Det är en lång rad både inom militären och utanför som har kommit fram till samma ståndpunkt som Miljöpartiet. Jag tycker att det är en beklämmande syn på demokratin som försvarsministern ger uttryck för när han ger intryck av att regeringen klarar det här helt själv utan att någon ifrågasätter regeringens ståndpunkter. Demokrati bygger ju på att det är många som ifrågasätter och tillsammans försöker fatta ett bättre beslut. Det är därför vi har Sveriges riksdag, även om det för försvarsministern tycks vara bekvämare utan.
Fru talman! Ingen har varit mer angelägen än jag om att få en dialog och redovisa detta i utskottet i alla hänseenden. Jag har bett mina medarbetare, och jag har uppmanat högkvarterets företrädare, att ständigt gå till försvarsutskottet - om så begärs också till utrikesutskottet eller näringsutskottet - och redovisa allt i detalj om vad som är våra bevekelsegrunder. Det är min ständiga iver att ha en dialog mellan regeringen och Sveriges riksdag. Kärnpunkten handlar ju om att ett parti som står på den grundläggande ståndpunkt som Miljöpartiet gör vill gå in i och bryta det här. Vi menar att det här handlar om avvägningar gällande samtliga stridskrafter, ledningsförmågor och system som bygger under hur ett effektivt försvar ska hanteras. Det är då den grundläggande trovärdighetsfrågan måste ställas. Det är det som jag, regeringen och, glädjande nog, många i denna kammare i dag har gjort.
Fru talman! Försvarsministern säger att vi måste fortsätta att hålla vakt och att vi måste fortsätta att skydda vårt land. Vid den här ominriktningen menar jag att kristdemokraternas förslag tillgodoser just detta genom att vi övar i stället för att bevara kaserner, för att citera försvarsministern. Vi gör stora investeringar i utbildningen. Men varför frångås då garnisonstanken, som ledamöterna i Försvarsberedningen var överens om i början av förra året? Det var vi just för att vi skulle kunna ha en kontinuerlig övningsverksamhet i en mindre organisation. Vi skulle alltså göra det bästa möjliga i nuvarande läge. Jag menar att man nu frångår det här och inte tillgodoser den utvecklande organisation som vi skulle kunna ha. Övningar är ofta budgetregulatorer. Det gör mig orolig när försvarsministern nu betonar övning. Jag delar den synen, men ofta är det så att högkvarteret bara har möjlighet att dra in övningar för att kunna spara pengar. Dessutom tar försvarsministern upp det här med uthållig marin närvaro. Vi har en 274 mil lång kust. Men varför vill man då inte ha någon som helst permanent basering på Västkusten? I Östersjön, självfallet, men varför inte på västerhavet? Inte ens under det kalla kriget drog vi bort förband från Västkusten.
Fru talman! Jag vill understryka att jag anser att Kristdemokraternas motion, som den lades fram, ligger nära regeringen och Centerpartiet i många hänseenden. Jag välkomnar om Kristdemokraterna vill söka en väg tillbaka till Försvarsberedningen och fortsätta en konstruktiv dialog. Jag vill också säga att övningar prioriteras. Jag har varit utomordentligt tydlig i mina dialoger med överbefälhavaren när det gäller hur positivt jag värdesätter att det i ÖB:s förslag finns utrymme för detta. Jag är också positiv till att både vi och ÖB binder sig för att varje år genomföra ett utbildningsprogram som leder till att vi får fram en ny brigadstruktur varje år och att vi därigenom varje år kan genomföra omfattande slutövningar - självklart för alla de stridskraftstyper vi har. Beträffande Västkusten vill jag säga att i regeringens förslag, som grundas på ÖB:s förslag, finns det möjligheter att ha flottans förband kanske halvårsvis på Västkusten. Vad vi inte gör är att bygga upp en serviceorganisation för detta. Ytstridskrafterna kommer i successivt ökad utsträckning att bestå av de all round-fartyg som kustkorvetterna är. Det innebär att vi kommer att ha en uthållig, högkompetent närvaro av flottans ytstridsfartyg på Västkusten.
Fru talman! Den kontinuerliga övningsverksamheten är viktig. Där sitter bl.a. kompetensen och anpassningsförmågan. Det kräver ju stabilitet och långsiktighet i ekonomin. Jag är orolig för att Socialdemokraterna nu vill övertyga ÖB om att det finns pengar för övningsverksamhet. Vid en ekonomisk organisation där man vill spara pengar riskerar detta att falla med en gång. Då drar man in övningsverksamheten. Jag är alltså orolig för detta. Vårt förslag hade bäddat för en annan kontinuerlig övningsverksamhet dagligen och för samarbete över truppslagsgränserna. Vi tror att den lärande organisationen bättre hade tillgodosett framtidens krav. När det gäller marin närvaro på Västkusten tycker jag att det är lite märkvärdigt att tredje ytstridsflottiljen i Karlskrona då och då ska skicka upp fartyg för att markera, alltså visa flagg, på Västkusten. Varför inte permanent basera en begränsad del, ett litet fartygsförband, på Västkusten för att vi året runt ska kunna ha möjligheter för tidiga insatser?
Fru talman! De tolv ytstridsfartyg som vi kommer att ha kommer att ha ett större stridsvärde än de fartyg som vi har fler av i dag. Men det är klart att det också blir bättre ekonomi när det gäller underhåll med färre fartyg. Det betyder att vi måste hushålla med våra bas och serviceresurser. Jag vill också säga att övningsverksamheten, liksom förberedelse av förmåga till internationell verksamhet, hör till det som vi ska värna om när vi genomför det kommande beslutet. Min avsikt är att gå vidare med de utgångspunkter vi hade när vi hade våra partiförhandlingar för lite drygt ett år sedan. Vi räknade då lågt på möjliga besparingar och högt på möjliga kostnader. Överbefälhavaren kan konstatera att under de månader som har gått har det snarare blivit lite bättre prognoser. Jag vill understryka att regeringen icke har tagit ställning till det som kom in i början av mars till regeringen, olika underlag inför framtiden. De frågorna går vi nu igenom. Det gäller frågan om de kostnader som ligger, och vi avser att återkomma till riksdagen i en fortsatt dialog där vi icke kommer att göra några avvägningar som vi inte redovisar för riksdagen.

Fru talman! Sverige står nu inför det mest genomgripande försvarsbeslutet i modern tid, ett beslut som för överskådlig tid kommer att bestämma vår förmåga till väpnat angrepp. Om riksdagen i morgon bifaller hemställan i försvarsutskottets betänkande kommer vi att få Nordens minsta armé samtidigt med ett överambitiöst flygvapen. Denna markanta obalans går oundvikligen ut över försvarets folkliga förankring, ett begrepp som utgjort och fortfarande utgör grundbulten i svensk försvarsfilosofi. Obalansen inom försvarsstrukturen är särskilt allvarlig i vårt land med vidsträckt landyta och långa kuster. Erfarenheterna av tidigare väpnade konflikter har visat att inte något enda land har kunnat försvaras enbart från luften. Om det inte finns tillräckligt stora och uthålliga arméstridskrafter är utsikterna till framgång mycket små. Det vägval som utskottsmajoriteten nu på ÖB:s inrådan gjort innebär en enorm kapialförstöring samtidigt som vår försvarsförmåga kraftfullt reduceras. Mediernas rubriker har talat om en halvering av det svenska försvaret, men i verkligheten reduceras arméns krigsorganisation betydligt mer. Innan jag mer konkret går in på innehållet i betänkandet avser jag, fru talman, att redovisa min syn på handläggningen av den s.k. ominriktningen av försvaret. Enligt min mening är hela underlaget undermåligt, och det är faktiskt ovärdigt att lägga på riksdagens bord. Dessutom måste hela handläggningen av ärendet betraktas som något av ett demokratiskt underskott. Jag ska förklara varför. När den parlamentariska försvarsberedningen tillsattes tvingade statsministern igenom att hans närmaste tjänsteman på UD skulle bli ordförande. Anledningen till att en tjänsteman blev ordförande i den parlamentariska beredningen kan man bara sia om. Men en inte alltför djärv gissning eller uppfattning är att statsministern ville säkerställa att omvärldsanalysen skulle sammanfalla med den i förväg beslutade ekonomiska nivån. Resultatet tyder i varje fall på detta. Socialdemokraternas kompromisslösa hållning i den långsiktiga säkerhetspolitiken präglades mer av lättsinne än av realistiska bedömningar, vilket tvingade moderaterna att dra sig ur beredningens fortsatta arbete. Centerpartiet ställde upp, och därmed blev minoriteten något större. Styrgruppens förslag till grundorganisation visade sig i ett antal avseenden inte följa regeringens direktiv, och då började hela havet storma ute i stora delar av vårt avlånga land. Sammanhållna garnisoner splittrades, ökat antal solitärer och ökade investeringar på kvarvarande förbandsplatser, vilket står helt i strid med regeringens direktiv. Den politiska förankringen eller byteshandeln mellan socialdemokrater och centerpartister hade emellertid godtagits av Överbefälhavaren som kommenderade tyst på sina medarbetare, och därmed har demokratins spelregler åsidosatts, eftersom vi inte säkert vet vad professionen egentligen ville och vilket förslag man egentligen stod bakom. Detta visar enligt min mening något av en demokratisk dekadens som är förödande för trovärdigheten när det gäller så viktiga beslut och som berör så många. De försvarsanställdas förtroende för försvarsledningen och vissa politiker saknas i dag, och en ny ÖB kommer att ha en mycket stor och viktig uppgift, nämligen att återskapa någon form av förtroende. Försvarsmaktens arbete och ÖB:s munkavle på dem som haft alternativa förslag är enligt min mening exempel på hur demokratin åsidosatts eller i varje fall naggats i kanten ordentligt. Uppgiften som framkommit i dag om ÖB:s rundringning under de senaste dagarna innan utskottet hade slutjusterat sitt betänkande är också högst anmärkningsvärd. Fru talman! Även om vi avvisar propositionen i dess helhet, tar jag mig friheten att ha synpunkter på innehållet. Försvarsmakten har under givna förutsättningar som Socialdemokraterna och Centern förelagt lagt fram ett förslag som regeringen kompletterat med ytterligare uppgifter. Det leder till ett ökat antal officerare och civilanställda, fler värnpliktiga, fördubblad utlandsstyrka och väsentligt större nyinvesteringar än beräknat, vilket innebär att den beslutade anslagsramen redan bågnar. Redan när propositionen avlämnades stod det klart att egentligt ekonomiskt underlag för förslaget saknades. Regeringen lutade sig mot det material som Försvarsmakten presenterade i maj förra året, efter någon månads snabbutredning. Visserligen har detta kompletterats i utskottet men är enligt Överbefälhavaren behäftat med vissa osäkerheter. Efter 1996 års försvarsbeslut tog det bara någon månad innan man upptäckte de svarta hålen. Nu är det fråga om hur många månader det går efter detta försvarsbeslut, eller om det kan bli ett helt år. Avvecklingen av försvaret i norra Sverige med ett minimum av nödvändig vinterutbildning liksom flygvapnets organisation, där regeringens förslag allvarligt hotar såväl omskolningen från Viggen till JAS samtidigt som pilotutbildningen raseras, får givetvis negativa konsekvenser på vår förmåga. Utvecklingen mot allt färre främst arméförband i större garnisoner med verkliga möjligheter till samövning rivs nu upp, vilket också är en stor svaghet. I några avseenden, t.ex. nedläggningen av Ångermanlandsbrigaden NB 21, flyttningen av Norrlands trängkår T 3, nedläggningen av Hässleholm MekB 8 och F 10 i Ängelholm, kastas dessutom nyligen gjorda miljardinvesteringar bort samtidigt som skattebetalarna får betala dubbelt genom dels nedskrivningar av statskapitalet, dels stora nyinvesteringar på de platser där försvaret föreslås vara kvar. Fru talman! När det gäller F 10 är det särskilt anmärkningsvärt. De senaste årens gjorda investeringar om ca 350 miljoner kronor kastas över bord, och minst motsvarande måste nu investeras på annan plats. Det är ett ansvarslöst resursslöseri. På F 10 finns nu hälften av landets JAS-tekniker, och snart påbörjas utbildningen av flottiljens andra hälft av JAS-piloter. Om F 10 läggs ned måste allt byggas upp på annan plats. Det innebär förseningar och fördyringar i miljardklassen av JAS-projektet. Det är också märkligt när det gäller Ängelholm. Överbefälhavaren - det vet de flesta som är här i kammaren - tyckte ända fram till sent på hösten att Ängelholm borde vara kvar av försvarsskäl. Flygvapeninspektörerna har sagt samma sak i utskottet. De anser att Ängelholm borde vara kvar. Den förre flygvapenchefen har också uttalat samma sak. Likväl är förslaget nu att det ska lägga ned. Hela Sveriges flygvapenledning har en annan uppfattning, men likväl ska det läggas ned. Det är i högsta grad anmärkningsvärt. Ett annat exempel är förändringen av helikopterorganisationen. En fullt utbyggd modern helikopterflottilj i Boden med nybyggda hangarer för den nya generationens helikoptrar lämnas, eller minskas i varje fall kraftigt, medan motsvarande investeringar nu måste göras på Malmen i Linköping. I utskottet har informationen från högkvarteret varit att helikopterorganisationens förändring inte skulle innebära någon merinvestering. När man sedan läser organisationsförslaget från chefen för helikopterflottiljen kan man konstatera att det rör sig om mycket stora investeringar, förmodligen 200-300 miljoner, alltså ännu en gång dubbla budskap när det gäller ekonomin, och det är i högsta grad anmärkningsvärt. Fru talman! Sammantaget kommer de föreslagna förbandsnedläggningarna att innebära en nedskrivning av statskapitalet med drygt 1,5 miljarder kronor. Dessutom kommer investeringarna på kvarvarande platser att väsentligt överstiga detta belopp. Eftersom förslaget inte på något sätt ger bättre produktionsförutsättningar är detta det politiska pris som Socialdemokraterna och Centern har ansvaret för. Hur ska vi kunna försvara hela vårt avlånga land? I Boden finns i dag Sveriges största garnison med MekB 19 och samtliga specialtruppslag. Men majoriteten är nu beredd att splittra den sammanhållna och effektiva garnisonen. Den nödvändiga vinterutbildningen kommer ned på en helt oacceptabel nivå. Sveriges enda landgräns österut - 60 mil lång, från Haparanda till Karesuando - lämnas nu utan militär närvaro. Många hemvärnsmän har på grund av nedläggningen av I 22 i Kiruna lämnat in sina vapen och övrig utrustning. Det är just dessa hemvärnsmän som Försvarsmakten och utskottsmajoriteten har förlitat sig på i de här områdena. Norrbottningarna kan konstatera att talet om att hela Sverige ska försvaras inte längre gäller. Försvarsministern skrev i ett inlägg i Svenska Dagbladet den 21 januari och han har upprepat det återigen: Det försvar vi nu skapar kommer att vara av högsta europeiska nivå - ett toppmodernt försvar som kan anpassas till den hotbild som råder. Vi kan försvara hela landet. Ett sådant påstående måste vara ägnat att vilseleda våra medborgare. Det är inte många som jag träffat som jag anser kan ställa upp bakom ett sådant uttalande. En försvarsmakt som dras ned till mindre än hälften är knappast bäst i Europa. Enligt sakkunniga officerare kan ej Sverige försvara hela landet. Vi kan inte försvara hela vårt territorium. En fråga som måste ställas till försvarsministern är följande: Är detta ägnat att vilseleda våra medborgare eller är det fråga om okunnighet? Fru talman! Underlaget för detta betänkande har så stora brister att det bör i sin helhet avslås.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

Fru talman! Jag skulle vilja beröra två saker i Olle Lindströms anförande. Först och främst underkänner han förslaget och påstår att ÖB har blivit utkommenderad att gilla detta. Men det är minst sagt en ganska förbluffande formulering. Vad Olle Lindström därvidlag förbiser är att grundstrukturen i fråga om det försvarsbeslut som vi är på väg att fatta är kommen från ÖB och högkvarteret. Som jag sade tidigare i mitt huvudanförande och även i tidigare replikskifte gick ÖB för några år sedan ut med de s.k. A-, B och C-förslagen. A-förslaget var ett tekniktungt förslag och det är ju det förslaget som är huvuddelen i underlaget från den 19 maj som sedan låg till grund för regeringens proposition. Det är alltså något halsbrytande när Olle Lindström påstår att det skulle vara en sorts politisk klåfingrighet som ÖB kommenderats ut att gilla. Kanske är det snarare nästan tvärtom, dvs. att politikerna har accepterat och förstått det budskap som ÖB gav redan i de s.k. A-, Olle Lindström säger att inte hela landet kan försvaras därför att I 22 avvecklas i Kiruna men där kan väl Olle Lindström inte riktigt allvar. Vi har ju begreppet rörlighet. Hela landet ska givetvis fortfarande försvaras men inte nödvändigtvis genom att det finns regementen i vartenda län och landskap.

Fru talman! Det är klart att jag förstår att Erik Arthur Egervärn försöker komma undan frågan om vem som står för beslutet. Men för alla här är det känt att överbefälhavaren vid samtliga tillfällen har redogjort för att det här förslaget är framtaget under givna förutsättningar. De givna förutsättningarna lade Socialdemokraterna och Centern fram redan när man i förväg beslutade om en ekonomisk nivå och dessutom tog ifrån försvaret ett antal miljarder under hösten 1997. Därför är det självklart att jag lägger ansvaret på Styrgruppens förslag och gjort, som jag kallar det, byteshandel - rätt eller fel, men så är det. Det visar också att man lite grann har kringgått det grundförslag och de direktiv som fanns. Därför får Socialdemokraterna och Centern ta ansvaret. Det är utifrån era givna förutsättningar som ÖB och Försvarsmakten varit tvungna att lägga förslag.
Fru talman! Det där är inte riktigt sant, Olle Lindström! Ja, i och för sig är det sant att Socialdemokraterna och Centern har ansvaret för det beslut som vi är på väg att fatta - plus eventuellt några fler. Det är alltså helt riktigt, och det ansvaret tar vi. Men när Olle Lindström säger att vi har ansvaret för grundstrukturen får jag notera att så inte är fallet. Ursprungsidén - exempelvis beträffande markstridskrafternas volym och dimensionering - finns beskriven i ÖB:s A-förslag och det var inte på något vis ett politiskt dokument, utan det var ett rent förslag grundat på en militär sakkunnig bedömning av de framtida stridskrafternas utformning. Det är alltså detta A-förslag som i dag är grunden vad gäller underlaget från den 19 maj och regeringens proposition, i det här speciella fallet avseende markstridskrafternas volym.
Fru talman! Det är klart att det är Försvarsmaktens förslag men det utarbetades utifrån den ekonomi, den ram, som var beslutad redan i förväg - t.o.m. innan Försvarsberedningens arbete sattes i gång. Bara det är ju ett stort fel i metodiken som helhet. Man kan inte ha ett system där man i förväg talar om hur mycket det får kosta och vi sedan ska bedöma säkerhetspolitiken. Erik Arthur Egervärn måste väl ändå kunna erkänna att de givna förutsättningarna låg till grund för det förslag som nu föreligger. Annars hade det ju kunnat se helt annorlunda ut. Vi vet att det på högkvarteret finns många som har en helt annan uppfattning om vad som behövs för det svenska försvaret än vad som nu ligger. Grunden i det är de givna förutsättningarna, Erik Arthur Egervärn!

Fru talman! Vänsterpartiet välkomnar det försvarsbeslut som vi ska fatta i morgon. Beslutet innebär en betydande strukturreform. Ekonomiska resurser kan överföras från den militära sektorn till den sociala. Personella resurser kan frigöras i en lågproduktiv bransch och föras över till mer högproduktiva branscher. På så sätt blir beslutet även tillväxtfrämjande i positiv mening. Vi lägger nu grunden för ett smalare men vassare försvar, som Folkpartiet älskar att formulera sig. Centern och Vänsterpartiet innebär också, förhoppningsvis, ett stopp på det ekonomiska lättsinnet inom Försvarsmakten och en mer realistisk syn på den miljardslukande JAS-satsningen. Utskottet konstaterar att JAS-beställningen i förhållande till de dimensionerande uppgifterna innebär en överkapacitet och att det framtida behovet ska bestå i åtta divisioner JAS 39 Gripen organiserade vid fyra flottiljer. Översatt från militära termer innebär det att riksdagen nu klart uttalar att behovet av JAS-plan inskränker sig till 128 stycken, vilket ska ställas mot den innevarande beställningen på 204 plan. Indirekt innebär det också ett erkännande av att man har gjort en felbedömning vid de föregående tre JAS Hur man ska hantera överbeställningen på 76 JAS-plan har inte kunnat lösas i detta skede utan kommer säkert att bli en viktig uppgift för kommande riksmöten. Fortfarande återstår 75 miljarder att lösa in på JAS-notan - en bindning på drygt 7 miljarder kronor/år i tio år framåt! Förhoppningsvis kan riksdagsbeslutet bli en moralisk-etisk tankeställare till IG JAS-gruppen. Vill man verkligen pracka på svenska folket en överbeställning som detta inte är intresserat av? I vilket fall som helst bör det vara en tydlig signal till Försvarsmakten och det försvarsindustriella komplexet att det nu får vara slut på lättvindiga och ekonomiskt oansvariga försvarsbeställningar som går ut över en sund försvarspolitik. Ty även om beslutet kommer att gå i rätt riktning återstår mycket att göra åt de tre grundproblem som Försvarsmakten länge lidit av, nämligen: en överdimensionerad officerskår, för stora och dyra materielbeställningar samt ett undermåligt ekonomiskt tänkande. Dessa brister kvarstår fortfarande till stora delar, trots den kraftiga bantning som den nya omstruktureringen innebär. Nu lägger riksdagen ett stort ansvar på Försvarsdepartementet och ÖB att verkställa detta historiska beslut på ett bra och ansvarsfullt sätt. Jag noterar också med tillfredsställelse att försvarsministern avser att följa riksdagens hemställningar och vill då att han särskilt ska titta på denna. Fru talman! Jag vill också kort beröra den nya ledningsorganisationen, som innebär att man skrotar den gamla krigsorganisationen med invasionsinriktning och går över till en ny, uppbyggd på militärdistrikt och militärdistriktsenheter, som vi valt att kalla dem. Vi har två reservationer. Vi tycker att det blir för stora enheter att dela in Sverige i fyra militärdistrikt. Vi tycker att det skulle bli en bättre balans och överskådlighet om man i stället delade in landet i sex militärdistrikt. Till skillnad från huvudförslaget vill vi dela upp Norrland i två distrikt med tanke på den stora ytan och det befolkningstäta Mellansverige i ett västligt och ett östligt militärdistrikt. Dessutom tycker vi att resonemangen kring de mindre militärdistriktsenheterna är oprecisa och luddiga. En del tycks se dem som en social inrättning som ska ta hand om en del äldre officerare som blivit överflödiga i samband med förbandsnedläggningarna. Detta tycker vi är en passiv och felaktig inställning. I stället vill vi se möjligheten att skapa något kvalitativt nytt - att leva upp till det vackra talet om samverkan mellan militären och det civila samhället, att skapa goda exempel på totalförsvarstanken. Vi har därför reserverat oss till förmån för att vi på några ställen ska inrätta förstärkta militärdistriktsenheter och nämner därvid speciellt Kiruna och Sollefteå. Skälet härtill är inte enbart att Kiruna och Sollefteå kommer att drabbas särskilt hårt av föreslagna nedläggningar utan även att man på de bägge platserna utarbetat konkreta förslag med inriktning på en totalförsvarsidé. De är något olika utformade och skulle därför kunna tjäna som exempel på pilotprojekt. I Sollefteå har man t.ex. satsat på ett totalförsvarskoncept, där man även utnyttjar kapaciteten på Sandö med Räddningsverket och Sida. I Kiruna har man tagit fram ett utvecklingsprogram där man utnyttjar de speciella möjligheter som den arktiska miljön erbjuder. Genom att stödja vår reservation kan man ge dessa orter möjlighet att få en viss kompensation och en viss utvecklingsmöjlighet av ny typ av militär-civil samverkan. Vi har även i en särskild reservation föreslagit inrättande av miljöförband. Även ett sådant miljöförband skulle eventuellt kunna rymmas inom en MD-enhet. De som har motionerat om Sollefteå och Kiruna i enskilda motioner vill jag göra uppmärksamma på att de här har en möjlighet att stödja ett kompromissförslag från vår sida som kan vara utvecklande för både Kiruna och Sollefteå.
Fru talman! Stig Sandström säger när det gäller den ofantliga överbeställningen av JAS, över 70 plan för en halv miljard per styck av skattebetalarnas pengar, att det är JAS-industrins fel, att det bör vara en läxa till dem. I Miljöpartiet har vi snarare synen att det här beror på en grov politisk felbedömning i Sveriges riksdag och att det också är av politisk flathet som beställningen ligger kvar. Jag undrar om det verkligen är Vänsterpartiets uppfattning att det här helt och hållet är industrins fel. Industrin agerar väl alltid för att sälja så mycket som möjligt, men det är politikerna i riksdagen som är beställare. Det är snarare där bekymret har legat. Det är min första fråga. Den andra frågan är: Hur kommer det sig att Vänsterpartiet gick med på ett förslag som innebär att man i stället för fyra flygflottiljer kommer att ha flygverksamhet på fem eller sex ställen? Det var vad regeringen ville för att kunna ha en offensiv exportinriktad stödverksamhet för export av JAS. Mitt intryck har alltid varit att Vänstern har stött Miljöpartiet och varit negativa till export av JAS, men såvitt jag förstår innebär det här förslaget en mer omfattande stödverksamhet för export av JAS. Jag skulle gärna vilja ha det utrett.
Fru talman! Lars Ångström tycks inte inse att vi nu lägger plattformen för att få ned den stora JAS beställningen. Apropå felet: Det är klart att det är politikerna som har beställt, men man är inte oskyldig i industrin heller. Nu är det industrin som sitter med kontrakten och klausulerna. Nu är det de vi måste sätta press på. Det kan vi göra med uttalandet att Sveriges riksdag har sagt att vi bara behöver 128 plan, vi har gjort ett fel när vi beställde 204. Lars Ångström vill inte lägga ned F 16 i Uppsala t.ex. Han tror tvärtom att det ska bli en väldig verksamhet på F 16. Jag tycker att han ska inse möjligheterna i stället för att bara komma med negativ kritik.
Fru talman! Det är inte i första hand negativ kritik, utan jag vill har ett klargörande av någonting som jag uppfattar som otydligt. Jag skulle gärna vilja att Stig Sandström klargjorde på vilket sätt man nu lägger plattformen för att få ned beställningen av JAS, som han just sade. Sedan vill jag ha klargjort: Är det så att Vänsterpartiet har medverkat till ett beslut som innebär en avveckling av flygflottiljen i Uppsala, F 16, någonting som också vi har sett positivt på från Miljöpartiets sida?
Fru talman! I den hemställanspunkt som vi kommit överens med Centern och Socialdemokraterna om framstår klart att vi ska ha fyra flygflottiljer framöver med åtta divisioner. En division består av åtta plan, dvs. att det blir 128 plan totalt räknat. Det tycker vi är en god plattform för att fortsätta arbetet med att få ned överbeställningen.

Herr talman! I dag debatterar vi, och i morgon ska de flesta av oss riksdagsledamöter fatta beslut om kanske den mest genomgripande förändringen av det svenska försvarets grundorganisation sedan Indelningsverkets avskaffande för 100 år sedan. Vi står således inför ett mycket allvarligt, ansvarsfullt och stort beslutsfattande. Det handlar faktiskt om Sveriges försvar för det land vi gemensamt fått att förvalta och som vi ska lämna ifrån oss till kommande generationer. Vi kristdemokrater avstyrker, som Åke Carnerö redan har sagt, hela propositionen, hela betänkandet. Vi kan inte ställa oss bakom det förslag som Socialdemokraterna och Centern har gjort upp om med viss hjälp av Vänstern. Men jag skulle inte vilja vara i deras kläder när ansvar kommer att avkrävas, om de nu får sin vilja igenom och regeringens och stödpartiernas förslag antas. Herr talman! En av orsakerna till mitt ställningstagande mot regeringens förslag är bl.a. underlaget till regeringens proposition. Den 46-sidiga rapporten Ny grundorganisation för Försvarsmakten har fått mycket kritik just därför att den utgjort ett mycket dåligt och oprofessionellt underlag till propositionen. Rapporten har skrivits av den s.k. styrgruppen. Som underlag för utarbetandet av rapporten fanns ett regeringsbeslut med riktlinjer för hur arbetet skulle gå till. I slutrapporten är tyvärr återkopplingen till de riktlinjerna i det närmaste obefintlig. I riktlinjerna betonades fyra huvudområden för utformningen av förslaget, nämligen att hänsyn skulle tas till försvarspolitiska, ekonomiska, regionalpolitiska och miljöpolitiska effekter. Inom vart och ett av dessa huvudområden fanns ytterligare ett antal specifika hänsyn som skulle vara med. Som exempel kan nämnas att s.k. storgarnisoner skulle eftersträvas medan orter med begränsad verksamhet - s.k. solitärer - skulle vara väl motiverade undantag. Men i styrgruppens förslag till krympt grundorganisation har antalet solitärer - tvärtemot vad som sägs i riktlinjerna - ökat jämfört med i dag, utan att det motiveras varför. Herr talman! I regeringens riktlinjer påpekades också att varje enskilt förändringsförslag skulle leda till lägre utgifter samtidigt som kostnader för nyinvesteringar och omlokaliseringar skulle undvikas. Eftersom de enskilda förbanden inte försetts med "prislapp" som anger drifts och underhållskostnader samt eventuella investeringskostnader är det svårt att veta hur styrgruppen har resonerat och räknat för att komma fram till den förbandsmix som redovisas i rapporten. Den enda som vi får veta är att förslaget är en helhetslösning som ryms inom den ekonomiska ram som Socialdemokraterna och Centern gjorde upp om i förra årets försvarsuppgörelse. Det saknas i rapporten beskrivning av hur man tolkat uppdragsformuleringen, hur man tänkte gå till väga för att lösa uppgiften samt vilket material man hade respektive behövde samla in för att lösa uppgiften. Samtidigt konstaterar styrgruppen: "Frågan om vald arbetsmetod är väsentlig och det är angeläget att denna tydligt redovisas för att underlätta förståelsen av och motiven för det förslag som redovisas." - en formulering som rapporten således inte lever upp till. Det är inte svårt att finna ytterligare exempel på hur styrgruppen har misslyckats såväl med att formulera som med att leva upp till en godtagbar utredningsmetod. Herr talman! Man kan kanske fråga sig varför jag sagt allt detta - och jag skulle kunna säga mer om själva rapporten. Jo, det är för att styrgruppens rapport med alla sin fel och brister och med endast smärre språkliga förändringar har lyfts in i regeringens proposition. Och det är den rapporten som blivit regeringens förslag och som vi behandlar och som vi i riksdagen ska besluta om. Vi vet i dag att styrgruppens och regeringens ekonomiska beräkningar inte stämmer eller håller. I det förslag som vi diskuterar och ska besluta om är ramarna redan spräckta. Jag behöver bara nämna de 1 100 officerarna som, utöver det förslag som i dag diskuteras, förbandscheferna säger behövs för att propositionens förslag ska kunna genomföras. Sedan kan jag också nämna alla de nyinvesteringar som behöver göras i t.ex. Östersund, Revinge och Ronneby om regeringens förslag går igenom - investeringar som redan är gjorda i t.ex. Hässleholm, Ängelholm och Sollefteå. Det handlar om miljarder kronor som inte finns med i den ram som vi nu diskuterar och som borde ha funnits med för av vi skulle kunna göra en rättvis bedömning och för att vi skulle kunna ta ställning. Det skulle vara intressant att veta hur regeringen tänker rätta till detta helt ekonomiskt felaktiga förslag. Är det ännu fler neddragningar på gång som en konsekvens av att man har gjort fel bedömningar? Det är inte rimligt att riksdagen på grundval av så undermåliga underlag ska fatta ett beslut som inte enbart handlar om försvarets framtid utan i lika hög grad om tusentals familjers framtid och om skattebetalarnas pengar. Herr talman! Min kritik mot och mitt ifrågasättande av att man ska lägga ned t.ex. F 10 i Ängelholm, regementena i Hässleholm och Sollefteå beror inte på för att jag sitter på Skånebänken eller i sammanhanget på något annat ovidkommande. Nej, mitt ställningstagande beror på att det förslag som regeringen har lagt fram i dess helhet är grundat på ett dåligt basunderlag och att försvaret faktiskt gäller hela vårt land. Försvarsministerns egna riktlinjer till den arbetsgrupp som har tagit fram förslaget till nu grundorganisation är mycket tydliga. Här talades det bl.a. om att nyinvesteringar skulle undvikas. Nu blir det inte så, om förslaget går igenom. Hässleholm och Sollefteå liksom flygflottiljen i Ängelholm läggs ned. Detta är toppmoderna anläggningar där flera miljarder av skattebetalarnas pengar har investerats under 90-talet. I stället väljer regeringen och dess samarbetspartner Centern och till viss del Vänsterpartiet nu att satsa på bl.a. Revingehed, Kallinge och Östersund där investeringsbehov för flera nya miljarder skattekronor har aviserats, alltså ett tydligt och dyrbart avsteg från de egna riktlinjerna. Tycker försvarsministern att detta är ett ansvarsfullt sätt att hantera skattebetalarnas pengar på? Har försvarsministern inga betänkligheter när det gäller det förslag som vi i dag diskuterar? Herr talman! Jag skulle vilja ta upp ett par andra frågor också. Den ena gäller de internationella insatserna, utlandsstyrkan. Den andra är mycket inhemsk. Den handlar om hemvärnet. Sverige har med framgång deltagit i ett flertal insatser under FN-mandat sedan de första militära observatörerna skickades ut 1949. De svenska styrkorna har med sin goda tradition av fredsbevarande insatser blivit något av ett föredöme i det internationella samfundet. Jag kan personligen verkligen intyga det efter ett besök i Kosovo för ett par veckor sedan. Den svenska bataljonen är mycket populär, välsedd, duktig, engagerad och mycket väldisciplinerad. Jag beundrar storligen den insats som bataljonen gör under i vissa fall mycket primitiva förhållanden. Herr talman! Vid uppbyggandet av ett effektivt insatssystem är det viktigt med snabbt politiskt beslutsfattande. I Kosovofallet drog finansieringsfrågan ut på tiden, vilket innebar att det tog över fem månader innan styrkan kom på plats. Detta var mycket genant för Sveriges del. Beslut om deltagande fattades utan att finansieringen var löst. Dessutom kostade operationen betydligt mer än vad som fanns i anslaget. Därför fick man söka medel inom olika anslagsposter. Det skapade en viss konflikt mellan olika departement, där medel sedan togs från den övriga fredsfrämjande verksamheten inom UD och även från olika delar av det militära och civila försvaret. Samtidigt som det fattas ett politiskt beslut om internationellt deltagande måste finansieringsfrågan vara löst för att tillsättandet av insatsgrupper inte ytterligare försenas. Det är bra att utskottet i stort instämmer i Kristdemokraternas förslag och att man "utgår ifrån att regeringen snarast återkommer med förslag till riksdagen efter vilka principer som utlandsinsatser bör finansieras". Vi anser att det bör skapas en fast ekonomisk struktur med angivna medel för den totala fredsfrämjande verksamheten. Eftersom volymen internationella insatser inte är konstant över åren kan en beredskapskredit för fredsfrämjande insatser vara ett sätt att effektivisera beslutsfattande och planering. För att skapa en bättre politisk handlingsfrihet och försvarsplanering behövs också en bättre samordning mellan olika instanser. Herr talman! När det gäller hemvärnet har det fått en alldeles för undanskymt plats i förslaget till ett framtida försvar. Jag ser hemvärnets roll som mycket viktig för att det över huvud taget ska finnas någon beredskap för stora delar av landet och för att det också ska finnas skydd för civilbefolkningen. I den uppgiften har hemvärnet en stor roll. Det är en nödvändighet att hemvärnets status höjs och att hemvärnet utifrån det utvidgade säkerhetsbegreppet verkligen ska ha förmåga att med hög beredskap bevaka och skydda viktiga totalförsvarsobjekt mot sabotage. Vi kristdemokrater vill ha en parlamentariskt sammansatt utredning med uppdrag att bl.a. utreda hemvärnets framtida roll. Herr talman! Jag har den bestämda, principiella uppfattningen att det är dags att ha parlamentariskt sammansatta utredningar för att man ska få en fullständig insyn i det utredningsmaterial som tas fram. Herr talman! Till sist: Förutom de reservationer som Åke Carnerö yrkat bifall till yrkar jag också bifall till reservation nr 15 under mom. 19.

Herr talman! Först ska jag be att få yrka bifall till reservationerna 13 och 28 som jag tidigare glömde att göra. Vi har ju hållit på med den här utredningen i snart tio månader, i varje fall på allvar sedan ÖB:s förslag den 19 maj. Nu vill kristdemokraterna ha nya utredningar och ytterligare underlag. Då vill jag bara ställa följande frågor: Hur lång tid skulle en ny utredning ta och på vilka avgörande sätt skulle en sådan utrednings resultat skilja sig från det förslag som vi har diskuterat i snart tio månader? Hur mycket oro skulle det skapa ute i organisationen, ute på förbanden och bland de anställda?
Herr talman! När det gäller oron tror jag inte att den oro som nu finns ute på de olika förbanden och bland försvarets anställda skulle kunna bli större än vad den redan är. Oron finns redan genom de förslag som är framlagda, och det vet säkert också Stig Sandström. När det gäller hur lång tid en utredning skulle ta - jag inte vilken utredning som Stig Sandström åsyftar - måste utredningen naturligtvis få ta den tid den tar. Men det måste finnas en tidsgräns. Det är så mycket felaktigheter, tycker vi, i det förslag som ligger att vi anser att förslaget inte kan godtas över huvud taget. Vi röstar alltså nej till hela propositionen, till betänkandet. Så dåligt tycker vi att det är.
Herr talman! Jag vill först göra en kort reflexion och sedan ställa två frågor till Margareta Viklund. Margareta sade inledningsvis att det här är den största förändring som sker i svensk försvarsstruktur sedan Indelningsverket avskaffades år 1900. Ja, det är möjligt, och i så fall är det väl på tiden. Det har gått ett sekel sedan vi avskaffade Indelningsverket. Det kanske är på tiden att förändra försvaret en gång till i modernare riktning. Jag vet inte om jag ska uppfatta Margareta Viklunds inlägg så att hon måhända hade velat ha kvar Indelningsverket till år 2000. Vad vet jag? Margareta Viklund oroar sig över de s.k. solitärerna när det gäller specialtruppslagen. I och för sig, som jag sade i mitt anförande, kanske artillericentrum i Kristinehamn eller ingenjörscentrum i Eksjö är solitärer i teknisk bemärkelse eller i bokstavsbemärkelse. Men funktionellt och framför allt volymmässigt är de ju minst lika stora som brigadplattformarna. Det är ju det som må vara det väsentliga när det gäller rationell produktion av krigsförband och militär utbildning. Det är alltså ett sätt att lägga lite dimridåer kring de här specialtruppslagen. Jag noterar, som jag sade tidigare, att kristdemokraterna går emot ÖB:s egen uppfattning. ÖB anser nämligen att det är bäst för dessa funktioner att de får specialkompetensen på ett givet centrum och inte i brigaderna. Jag har fortfarande inte fått något svar av vare sig Margareta Viklund eller Åke Carnerö på varför kristdemokraterna har en uppfattning i frågan som avviker från ÖB:s. Sedan bestrider jag detta att hemvärnet har fått en undanskymd plats och påstår att det faktiskt är tvärtom. Jag gör det mot bakgrund av att jag själv är kretsövningschef och tror mig våga påstå att jag känner till den här frågan. Hemvärnet ökar i betydelse, precis tvärtemot vad Margareta Viklund påstår. Hemvärnet får dessutom förmodligen utökade uppgifter, ny utrustning och ny organisation, så jag förstår inte riktigt Margareta Viklunds farhåga för att hemvärnet får en undanskymd plats. Det är enligt min uppfattning precis tvärtom.
Herr talman! Det är klart att Erik Arthur Egervärn till vilket pris som helst måste försvara sitt ställningstagande och samgåendet med socialdemokraterna i försvarsöverenskommelsen. För att börja med hemvärnet så vet Erik Arthur Egervärn liksom vi alla här att uppe i exempelvis Kiruna är ångesten väldigt stor just när det gäller hemvärnets situation, position och roll, så pass stor att väldigt många av hemvärnsmännen har avsagt sig sitt uppdrag. När det sedan gäller frågan om solitärerna är det så att för att man ska kunna behålla kompetensen och vara den försvarsdel som man utger sig för att vara behövs det gemenskap och också större enheter och inte bara sådana enheter som kanske en solitär utgör.
Herr talman! Det är i och för sig beklagligt att hemvärnspersonal på enskilda orter i landet lämnar sina kontrakt. Men det ska ju inte tolkas som att hemvärnet har minskat i betydelse. Det är precis tvärtom, hemvärnet ökar i betydelse. Nu är det naturligtvis en viktig uppgift för hemvärnets olika delar att se till att man både behåller och rekryterar folk till den än mer viktiga organisationen. Som sagt: Det är beklagligt att man på vissa håll har valt att lämna organisationen, men det är inte detsamma som att den har minskat i betydelse.
Herr talman! Jag har aldrig sagt att hemvärnet har minskat i betydelse. Vad jag sade är att det har fått en undanskymd plats i både betänkandet och propositionen. Det var det jag sade när jag framhöll hemvärnets stora betydelse i det framtida försvar som det planeras för. Hemvärnet har alltså en mycket stor och stark roll och måste ha det. Det trodde jag att också Erik Arthur Egervärn, som gammal hemvärnsman, kunde hålla med mig om.

Herr talman! Det har varit en väldigt lång process till dess försvarsutskottet har kunnat lägga fram det förslag som nu behandlas och som riksdagen ska ta ställning till i morgon. Det har varit en mycket omfattande process, en process som haft ett stort inslag av demokrati. Vi ledamöter i utskottet har haft alla möjligheter över huvud taget att kalla till oss dem som vi har önskat. Vi har kunnat ställa de frågor som är viktiga och kunnat få svar på frågorna. Jag säger gärna, med den erfarenhet som jag själv har från 15 år i detta eminenta utskott, att jag sällan har upplevt en ur demokratisk synpunkt så fin process. Hela inriktningen har varit att försöka göra det självklart svåra, att blicka in i framtiden, därför att det är ju framtiden som vi diskuterar och inte det som har varit tidigare. Denna demokratiska process har föranlett att vi har kallat till oss en del människor till utskottet. Vi har haft förmånen att kunna lyssna till landets överbefälhavare. Vi har kunnat lyssna på olika professorer. Vi har kunnat lyssna till dem som företräder statliga myndigheter, som har ansvar för ämnesområden såsom luftfart och fortifikation. Vi har gjort detta därför att vi velat ha ett så bra underlag som möjligt. Ibland när man hör debatten här i dag från vissa av kollegerna i utskottet om hur fel det här förslaget tycks vara, tycker jag att man på något sätt kan skönja att de tittar för mycket bakåt och inte tittar framåt. Visst har det gjorts investeringar med skattebetalarnas pengar, som någon säger. Det är klart eftersom det ju inte finns några andra än skattebetalarna som betalar detta, såvida vi inte ska låna och det ska vi ju inte. De skattemedel som har satsats på försvarsanläggningar som enligt vårt förslag inte längre behöver användas för försvarets del kan naturligtvis användas till annat. Ibland upplever man det i debatten som om de byggnader som har byggts på olika ställen på något sätt skulle raseras, att de skulle sprängas eller liknande. Men det finns ju ett värde i dem även med ett annat användningsområde. Man behöver inte mer än lyfta blicken ut och titta på orter som Söderhamn, Gävle, Ystad, Växjö - man kan räkna upp hur många orter som helst. Vi ser i televisionen i våra vardagsrum hur det kablas fram att det faktiskt går att hitta andra användningar, som väl är. Som väl är, också med tanke på framför allt personalen, finns det faktiskt möjligheter - och just nu är möjligheterna relativt goda - att få ett nytt jobb som kanske är mer i en framtidsbransch. Det förslag som regeringen har lagt på riksdagens bord är ju i stor samstämmighet med den s.k. styrgruppen. Jag tycker att det finns anledning att stanna upp lite grann och titta på den process som funnits för att ta fram förslaget. Styrgruppen, bestående av folk från Högkvarteret, från Försvarsdepartementet, har varit eniga i detta. Det var lite grann av den finess som skulle finnas. Jag har också varit med om, och flera av er i kammaren har varit med om att det har kommit ett förslag som vi sedan har ändrat på och att personalen har svävat mellan hopp och förtvivlan. Även om man är införstådd med att få ett besked om en nedläggning är det kanske inte precis det man har önskat. Det tas emot väldigt negativt av förståeliga skäl. Det är i vilket fall som helst bättre att få ett riktigt och klart besked än att det ska hattas fram och tillbaka. Det tror jag ställer till mer bekymmer och mer oro för dem som är berörda. Nu är det vissa frågor här som kanske har rönt ett större intresse än andra. Det har ju fokuserats lite grann. Det har det gjort mycket med hjälp av medierna men också med hjälp av andra som av olika partsskäl, som vi alla har i vissa sammanhang, kanske har sett till att den här debatten har förts på ett sådant plan att det nästan har dominerat medierna i vissa delar av landet. Flyget är en sådan del. Marinen kanske också är en sådan del, och det har egentligen varit flera. Men flyget kanske har dominerat lite grann. Det var därför som utskottet t.ex. kallade till sig landets överbefälhavare, generalinspektören för Flygvapnet, generaldirektören för Luftfartsverket och både generaldirektörer och sakkunniga från Fortifikationsverket. Tittar man på den sakliga information vi fick talar överbefälhavaren om att han står helt bakom det här, och det är en styrka. Han säger vad gäller flygstridskrafter att han kan acceptera det vilket vi än väljer, men att han står bakom den helhetslösning som nu i dag har lagts på riksdagens bord. Luftfartsverket har gått igenom luftutrymmet och möjligheterna till civil flygtrafik kombinerat med militär flygtrafik framför allt över södra Sverige. Det talar sitt tydliga språk. Den civila luftfartens utveckling är nämligen ganska kraftig, närmare 5 % årligen. Det dominerar över det överhettade, kanske man kan säga, eller åtminstone ganska heta området runt Kastrup och Sturup i den delen av Skåne. Det finns två flygplatser, kan man säga som kuriosa, som SAS har i sin säkerhetsmanual där man måste ha bränsle för minst 15 minuters extra tid, och det är bl.a. Ängelholm och Arlanda. Det är förmodligen av den anledningen att det ibland kan vara trångt i luften. Och det är ju så. Det är ju bra att flyget fungerar. Men det måste också finnas andra möjligheter att bedriva militär verksamhet. Fortifikationsverket har också varit med och tagit fram underlaget för den miljöansökan som de olika flottiljerna har gjort. I Fortifikationsverkets redovisning framgår det klart, tycker jag, att insatserna för att bullerdämpa kostnadsmässigt är större t.ex. i Ängelholm än i Ronneby. Detta har varit faktorer som har vägts in i den totala bilden. Men det som framför allt har vägts in har varit en framtida möjlighet att kunna bedriva militär övning och utbildning. I den hotbildssituation vi nu har är det nästan viktigare att kunna hitta anläggningar och övningsområden som är kostnadseffektiva och som är effektiva för utbildningen. Det menar jag att det här helhetsförslaget har inneburit. Luftrummet har inte diskuterats så mycket här i dag. Det är ju inte riktigt det ämnet vi har. Men det finns anledning, tycker jag, att också nämna luftrummet i övrigt när man tänker på den situation vi befinner oss i med den nybyggda fraktflygplatsen i Luleå och med de flygstråk som kommer att ändras när Ryssland släpper det fritt över Novaja Semlja. Då kommer hela flygsaken att ändras, och det blir ännu hetare i den delen av Sverige där Ängelholm ligger. Marinen har också varit mycket diskuterad, framför allt en etablering av verksamheten och kustartilleridelarna mellan Stockholm, Karlskrona och Göteborg. Nu finns det ett helhetstäckande förslag som är kompletterat i utskottet med att utskottet nu säger att det också bör finnas marin utbildning på Kungsholms fort i Karlskrona. Det tycker jag är en mycket bra konkretisering och en mycket bra förstärkning av utskottets förslag. Vidare talar man i utskottet precis som i regeringens förslag om att det ska finnas två likvärdiga örlogsbaser, en i Stockholmsområdet och en i Karlskrona. Med likvärdig menas också ledning, inte bara antalet fartyg. Den här processen har varit jobbig för många. Den har inte varit jobbig för oss politiker, men för dem som är anställda i Försvarsmakten. Jag måste säga att jag beundrar dem som har kunnat upprätthålla det kurage de har haft och som har kunnat sköta verksamheten på ett fint sätt trots det diskuterande vi har haft och det som många olika inlägg har inneburit. Med ansvar för personalen är det viktigt - och det har jag sagt innan - att man hittar en långsiktig lösning. Med ansvar för personalen är det viktigt att vi verkligen talar om rakt ut varför vi har tagit ställning. Framför allt är det viktigt för dem som mister sina jobb och som kanske får börja med annan verksamhet. Men det är också viktigt med trovärdighet i framtiden för dem som ska fortsätta. Jag har varit med i försvarsutskottet i rätt många år. Men jag måste säga att det som kanske har gjort att jag höjt på ögonbrynen lite extra är det populistiska inlägg som kollegan i utskottet, Lars Ångström, har gjort. När man studerar hans reservationer i utskottet pekar de entydigt på att hitta de områden i vårt land där det förmodligen, enligt hans uppfattning, presumtivt finns flest väljare: Sollefteå, Ängelholm, Norrtälje och andra städer. Han har gjort sig till tolk för att bilda majoriteter i utskottet som har kullkastat det förslag som har funnits innan. De människor som har trott på honom blir kanske djupt besvikna. Framför allt tror jag de blir besvikna när de läser vad Lars Ångström innerst inne egentligen vill. Han vill ju egentligen, precis som försvarsministern sade, avveckla det militära försvaret och överföra det till civilt försvar. Jag har respekt för det. Men då tycker jag också att man ska använda det som argument och inte segla under falsk flagg. Det handlar om ärlighet, om ärlighet i uppfattning, om att redovisa var man står för, om att stå för det. Många människor gillar inte det, jag är medveten om det. Men jag tror att det är bättre att vara ärlig än att försöka dölja vad ens egentliga syften är. Fru talman! Kollegan Runar Patriksson tog upp pliktfrågorna. De behandlas inte i betänkandet i dag. Det finns, som mycket riktigt har sagts, ett betänkande från Pliktutredningen som nu är framlagt och som är ute på remiss i landet. Det man kan säga och det som är viktigt att uppmana till, tycker jag, är att det verkligen blir en debatt om de förslag som Pliktutredningen har lagt fram. De är grundläggande och viktiga för folkförankringen till det svenska försvaret. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till utskottets betänkande i dess helhet.
Herr talman! Christer Skoog säger att överbefälhavaren står bakom den här helhetslösningen. Men han glömmer att säga en sak till som överbefälhavaren säger. Det är att han står bakom den utifrån de direktiv som har givits. Vi vet alla att direktiven inte enbart har gällt försvarspolitiska behov eller försvarsekonomiska argument utan har bestått av andra politiska hänsyn. Christer Skoog gör också ett helt felaktigt påstående när han säger att bullerdämpningen skulle bli dyrare i Ängelholm än i Ronneby. Han vet att det är precis tvärtom. Det är dyrare att få ned bullret i Ronneby till 70 decibel, som är det långsiktiga målet för Naturvårdsverket, än vad det är att bullerdämpa i Sedan tycker jag att det är lite trist, och jag undrar om inte också TV-tittarna tycker att det är lite barnsligt med de här insinuationerna om vad motivet för ett agerande skulle vara. Det kanske tvärtom är så att det väcker respekt att man kan komma till andra uppfattningar än t.ex. regeringens uppfattning, att man kan hävda en ståndpunkt med egna argument. Det är det som Miljöpartiet har byggt sin motion på. Vi anser att det är fel att man lägger ned t.ex. kustartilleriet i Karlskrona och att man i stället skulle ha lagt ned kustartilleriet här i Stockholm som jag själv kommer från. Vi anser att det är fel utifrån försvarspolitiska och försvarsekonomiska argument att avveckla F 10 i Ängelholm. Vi tycker att det hade varit bättre att avveckla F 17 i Ronneby. Här bygger vi på fakta, egen analys och egna ståndpunkter. Det må hända att Christer Skoog tycker att det är helt fel, och det kan jag respektera. Men att insinuera att motivet för en annan ståndpunkt skulle vara något slags populism, det tror jag att Christer Skoog i längden själv förlorar på. Jag tror att folk förstår att man i en riksdag kan ha olika uppfattningar och att man bör respektera varandra för det.
Herr talman! Ja, jag respekterar andra politikers uppfattningar. Jag respekterar också att man ärligt talar om vad de egentligen innebär. Jag har, tydligen till skillnad från Lars Ångström, läst Miljöpartiets partiprogram, där det faktiskt finns en paragraf som innebär att ni vill avveckla det militära försvaret. Jag kan ha respekt för den uppfattningen, men jag tycker inte att man samtidigt från Miljöpartiets sida ska framställa sig som regementskramare av första rang och försöka förleda människor att tro att Lars Ångström står för tryggheten. Den tryggheten är nog ganska bräcklig. Om jag får några poäng för detta eller ej vet jag inte, men jag tycker, som jag tidigare sade, att ärlighet varar längst. Kortsiktigt får kanske Lars Ångström någon poäng, men jag tror att sanningens minut långsiktigt närmar sig Ångströms populistiska ådra. Vad gäller bullerisoleringen vid de två flygplatser som Ångström nämnde sade Luftfartsverkets representant i utskottet att med den nivå som ansökan gäller, 100 decibel, kostar det 12 miljoner i Ängelholm och 1 miljon i Ronneby. Det var de siffror som angavs. Om man sänker decibeltalet kommer fler hus att hamna under bullermattan i Ängelholm. Jag vill inte lägga ned K 2, men jag har fått inse att det är helheten som gäller. Man får göra det bästa möjliga av situationen. Det är skillnaden mellan att vara plakatpolitiker och att vara resultatpolitiker.
Herr talman! Det är trist när Christer Skoog, liksom försvarsministern tidigare gjorde, försöker insinuera att Miljöpartiet skulle vara emot allt militärt försvar. Vi är för en kraftfullare minskning av militärutgifterna. De har halverats ute i Europa, och Socialdemokraterna och Centern har bara förmått åstadkomma en 10-procentig minskning. Vi har i vårt partiprogram den långsiktiga visionen om en allmän och total militär avrustning. Det tål tydligen att påminna både försvarsministern och Christer Skoog att det också är det socialdemokratiska partiets långsiktiga mål och något som alla partier här i Sveriges riksdag har skrivit under på. Det är även på olika sätt inskrivet som målsättning i Broderskapsrörelsen och i det socialdemokratiska kvinnoförbundet och det socialdemokratiska ungdomsförbundet. Jag tycker att man som riksdagsman bör kunna skilja mellan en långsiktig vision som man skrivit under på i FN och det som det kortsiktigt är möjligt att verka för. Jag tycker också att det är lite trist med talet om regementskramare. Det är lite barnsligt. Christer Skoog vet att vi för varje regemente som vi har yrkat på att man ska behålla har föreslagit en nedläggning någon annanstans. Det är alltså inte fråga om ett regementskramande, utan det är en billig argumentation, som kanske avslöjar bristen på riktiga, kraftfulla argument. Jag vill dock till Christer Skoogs heder ändå säga att han är en av dem som i utskottet inte i någon utsträckning har verkat för den lokala militära verksamheten. Jag tycker att det är bra att vi inte agerar utifrån lokala särintressen utan i stället försöker se till helheten. Det vore trevligt om man kunde respektera att vi har kommit fram till olika slutsatser och att den här debatten bygger på att bryta dem mot varandra. Det är inte populism utan ett sätt att arbeta i en demokrati.
Herr talman! Jag har full respekt för olika uppfattningar, och jag tycker också om debatten. Men jag tycker samtidigt att man ska visa en ärlighet i den meningen att man inte ska framträda med några andra argument än de som är förankrade i det partiprogram som man utgår från. Nu erkände Lars Ångström för kammarens ledamöter och för svenska folket att det i Miljöpartiets partiprogram står att det militära försvaret ska avvecklas. Jag kan ha respekt för det. Det finns säkert några som röstar på er för det, och jag gratulerar i så fall. Men man ska inte framträda här i riksdagen med någon annan fana än den egna. Man ska inte segla under falsk flagg, herr Ångström.
Herr talman! Eftersom pliktfrågan nämndes av Christer Skoog, vill jag säga att vi i Folkpartiets inlägg i den här debatten inte kan gå förbi den frågan. Det är en viktig fråga i vår partimotion på försvarsområdet. I det nytänkande som Folkpartiet står för måste det till ett annat sätt att tänka i pliktfrågorna, inte minst vad gäller den könsneutrala plikttjänstgöringssystemet. Våra förslag om internationell verksamhet, om att ytterligare stärka Sveriges internationella engagemang, innebär att vi måste se över pliktsystemet. Det gjorde att jag var tvungen att ta upp det många gånger i mitt huvudinlägg. Till min stora glädje har t.o.m. Christer Skoog ställt sig bakom en könsneutral pliktlag.
Herr talman! Jag tycker liksom Runar Patriksson och majoriteten i utredningen att det vore fel att undandra Försvarsmakten den kompetens som den kvinnliga delen av befolkningen besitter. Jag tror att en mönstring av alla, killar och tjejer, skulle höja kvaliteten i det svenska försvaret och öka kompetensen, inte minst med de nya uppgifter som försvaret har. Dessutom kan det bidra till ett bättre klimat på arbetsplatserna. En jämn fördelning mellan män och kvinnor ger alltid en trevligare miljö. Runar Patriksson och jag är där helt överens.

Det är grunden för det beslut som vi ska fatta. Med det här beslutet tar vi ytterligare ett steg på vägen för att forma ett nytt försvar, där Försvarsmakten tillsammans med andra myndigheter, företag och organisationer ska möta de nya hoten. Samtidigt som de militära hoten minskar växer möjligen andra problem. Att man med hjälp av informationsteknik kan skada ett modernt samhälle är en uppmärksammad sådan möjlighet. Det blir också allt viktigare att delta i internationellt fredsfrämjande arbete. Tonvikt på krisförebyggande måste vara vägledande, men resurser måste också avdelas för byggande av nya förutsättningar för fred i vår omvärld. Herr talman! Att bygga demokrati kan sägas vara lika viktigt för människors möjligheter till fredlig samexistens som det är att återuppbygga hus och infrastrukturer. Vi har i Centerpartiet inte tvekat att dra slutsatserna av den positiva förändringen i världen under senare år. Vi är naturligtvis glada över att Sovjetunionen på egen hand självständigt ansökt om att bli och antagits som medlemmar i försvarsalliansen Nato. Vi är glada över den europeiska unionens ambitioner att axla ett större ansvar för den gemensamma europeiska säkerheten. Vi kan tacka det kalla krigets slut för att vi fått en fredligare och mer demokratisk värld. Vi gläds över och vi tar konsekvenserna av det. Hur Ryssland kommer att utvecklas efter presidentvalet är det naturligtvis svårt att sia om. Henrik Landerholm var inne på en sådan fundering när han sade: Nu när man i Rysslanad börjar få ordning på torpet, då kommer förslaget om denna förändring av det svenska förslaget. Ja, Henrik Landerholm, vad är det för konstigt med det? Det är väl själva poängen. När det börjar bli demokrati i Ryssland, när det börjar bli ordning på torpet - för att använda det uttrycket igen - i vår omvärld, är det inte just då som vi ska känna tryggheten till att göra en förändring, en ominriktning av det svenska försvaret? Vi har i Centerpartiet varit med om att forma ett försvar genom åren och har tagit ett långsiktigt ansvar. Vi får med det beslut som vi kommer att fatta i morgon rätt sorts resurser att möta såväl gamla som nya hot, och vi får möjlighet att bidra till fred och säkerhet. Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att säga att man ska inse att omställningen innebär en svår period för försvaret och människor på de orter som påverkas av omställningen. Men man ska samtidigt komma ihåg att en omställning från försvarsverksamhet har varit mycket framgångsrik på många orter. Söderhamn är kanske det mest kända exemplet, men det finns fler: Ystad, Kristianstad, Jönköping och Borås. Man kan räkna upp många. Det är därför vi i Centerpartiet har krävt och åstadkommit en kraftfull regionalpolitik för att skapa utveckling och tillväxt i hela landet. Det innebär att man inte bygger på försvars och säkerhetsfunktioner i de olika orterna. Det var en av våra viktiga utgångspunkter, och så har det också blivit. Många orter som har varit tungt beroende av försvaret kommer nu att ges förutsättningar till en ny framtidsorienterad arbetsmarknad och ett modernt näringsliv. Med den konjunktursituation som vi befinner oss i kan man klart se att det finns goda förutsättningar för en mjuk omställning. Det här var en grundläggande förutsättning i vårt arbete. Det var ett absolut krav från vår sida när vi träffade överenskommelsen att ett omställningspaket kunde presenteras samtidigt på det sätt som skedde. Utan den omställningen hade det förstås inte blivit någon överenskommelse eller något beslut i vilket vi hade medverkat. Herr talman! När man har gjort den grundläggande bedömningen av det säkerhetspolitiska läget, som vi nu kan göra, blir det dessbättre möjligt att flytta över resurser från försvaret till vården och omsorgen. Man kan säga att det blir möjligt att flytta resurser till en verksamhet som angår många människor i deras vardag. Det är här man blir lite konfunderad, herr talman, när man hör företrädarna för Kristdemokraterna här i kammaren tala illa om det beslut vi är på väg att fatta. Det är mot bakgrund av Kristdemokraterna sätt att redovisa synen på vården och omsorgen. Jag hade inte tagit upp frågan om det inte varit så att angreppen i dag från Kristdemokraterna på vår delaktighet i omställningen varit så tydliga. Herr talman! Jag tittade i det program som Kristdemokraterna har redovisat om en ny vårdpolitik. Där säger man mycket tydligt: Om vårdpolitiken ska få en högre prioritet i fördelningen av samhällets resurser måste andra områden få komma i andra och tredje hand. Så säger Kristdemokraterna. Herr talman! Man kan koppla det till vad Jesaja säger i gamla testamentet i 2 kapitlet. Det står: "De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar". Då kan man fråga Kristdemokraterna: Skulle man inte i likhet med Centerpartiet kunna smida om åtminstone några svärd till sjuhussängar och ta möjligheten att flytta en del av samhällets resurser, på det sätt man har sagt, och låta annat komma i andra och tredje hand, när det dessutom blir möjligt att göra en besparing och lägga de medlen på vården och omsorgen? Varför vill inte Kristdemokraterna ta detta tydliga steg? Herr talman! Diskussionen och den exakta utformningen av försvarets organisation kommer att fortsätta en tid. Men någon gång måste man sätta ned foten och bestämma sig och stå lite för de åsikter och de ståndpunkter man har. Man måste göra det som politiker i den här kammaren, oaktat det Åke Carnerö sade i sitt inledningsanförande. Han talade om frågan om man ska precisera vad som gäller i försvaret eller inte. Åke Carnerö sade ordagrant: Det här arbetet kan man inte kräva av ett riksdagsparti. Jag förstår inte riktigt vad han menar. Kan man inte kräva av ett riksdagsparti att det har en någorlunda precis uppfattning om hur man vill att försvaret ska se ut? Åke Carnerö säger att man inte kan kräva det av ett riksdagsparti. Vem ska man ska man då kräva det av, herr talman? Det finns många delar som kommer att diskuteras fortsättningsvis i kammaren. Naturligtvis kommer frågan om olika förhållningssätt till andra samhällssektorer också att vara uppe i debatten under tiden som kommer. Det mest bisarra exemplet på relationen till andra samhällssektorer står Miljöpartiet för. Det ska sägas, herr talman, att Miljöpartiet egentligen inte har någon del i det beslut som nu kommer att fattas. Miljöpartiet säger i dag om Centerpartiet genom sin företrädare Lars Ångström att Centerpartiet är en miljömedveten lillebror till Miljöpartiet. Jag vet inte riktigt hur Lars Ångström resonerar. Miljöpartiet har aldrig orkat med att fatta några tunga miljöbeslut här i Sveriges riksdag. Det kanske tydligaste är det som har sysselsatt miljörörelsen under många år. Det gäller omställning av energisystemet och avveckling av kärnkraften. I detta beslut har förstås inte Miljöpartiet deltagit. Möjligheten att kalla Centerpartiet en miljömedveten lillebror till Miljöpartiet finns inte, och heller inte Miljöpartiets delaktighet i det beslut vi nu ska fatta. Herr talman! Det finns de som yrkar avslag på propositionen. Jag vill säga till dem att omställningen är svår nog som den är. Det kommer att bli en omställning av försvaret. De som yrkar avslag vet likaväl som vi att nedskärningar kommer att göras på grund av att försvaret kommer att moderniseras och ges en ny inriktning. De partier som motsätter sig beslutet har inte pengar som på något nära håll räcker till att rädda de förband man talar sig varm för. Jag tror att det är dags att sluta upp att kritisera det beslut om nu kommer att fattas och i stället inrikta sig på ett framtida starkt svenskt försvar som förmår att möta de nya hoten mot det svenska samhället. Det gör det här beslutet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Först av allt vill jag hälsa Lennart Daléus välkommen till försvarsdebatten. Jag förstår att det är behovet av att förklara och försvara Centerns försvarspolitik som gör att en partiledare behagar nedstiga till oss dödliga försvarspolitiker. Lennart Daléus ifrågasatte om inte ordning på torpet, för att använda mitt alldeles egna uttryck, när det gällde den ryska utvecklingen inte var ett utmärkt motiv för att nu kunna nedrusta det svenska försvaret. Mitt svar på den frågan är alldeles definitivt nej. Det är tvärtom när Ryssland nu efter en svaghetsperiod under den förra presidentens mycket bräckliga ledning med ett mycket bräckligt stöd i den ryska duman fått en överste i säkerhetstjänsten, gamla KGB, med ett fast grepp om både presidentmakten, med ett brett stöd i duman och med ett program som syftar inte bara till lagens diktatur utan också till att stärka kraftministerierna och statens auktoritet också i militärt hänseende. Det är just då, när förutsättningarna finns för en restaurering av rysk militär potential, som vi måste ställa oss frågan om detta är rätt tillfälle att så drastiskt minska svensk försvarsförmåga. När det gäller Centerns ställningstagande har jag naturligtvis all respekt för det. Jag har bara en fråga att ställa. Jag fick nämligen inte svar av Erik Arthur Egervärn. Under de förhandlingar som fördes förra vintern i konstruktiv och positiv anda partierna emellan hade Centerpartiet chansen att medverka till en bred politisk uppgörelse genom att föra diskussionen om försvaret vidare till partiledaröverläggningar men valde i oträngt mål att göra upp direkt med Socialdemokraterna och med svagast möjliga relativa majoritet föra frågan om det framtida försvaret vidare till riksdagen. Varför tog ni inte chansen att fortsätta de diskussionerna som fördes i så positiv anda för att försöka hitta en bredare majoritet? Det hade väl varit en politik i sann Center och samarbetsanda.
Herr talman! Att partiledare nedstiger - det är ett ord som normalt används om andra - och deltar i en försvarsdebatt visar möjligen på det partiets och den partiledarens engagemang i de här frågorna. Jag hade gärna sett att Bo Lundgren hade deltagit i den här debatten om han hade uppmärksammat den tillräckligt mycket. Men Moderaterna väljer själva hur man vill vara företrädda i försvarsdebatten i Sveriges riksdag. Det kan väl inte ha undgått Henrik Landerholm att det har skett en förändring österut sedan den tid då han och jag växte upp, åtminstone jag, under hotet av ett globalt kärnvapenkrig. Jag talar om det kalla krigets existens. Han kommer möjligen ihåg Berlinmuren. Det kan inte ha undgått honom att det har skett en förändring i det som då hette Sovjetunionen och som i dag till en stor del utgörs av Ryssland. Det har varit en demokratisk utveckling. Det kan rimligen inte ha undgått Henrik Landerholm, herr talman. Om han har gjort den iakttagelsen, måste han rimligen också vara med på att det nu är läge att göra en förändring av den svenska säkerhetspolitiken. Den förändringen är betingad av att omvärlden har blivit bättre. Den tredje frågan gäller detta att Centern på något sätt skulle ha hoppat av en konstruktiv diskussion. Jag kan bara i all ödmjukhet säga att av våra två partier är det knappast Centerpartiet som är känt för att hoppa av försvarsdiskussioner.
Herr talman! Försvarsdiskussionen förs på olika plan. De diskussioner som vi förde i partiöverläggningar, som inte minst försvarsministern refererade till tidigare, syftade ju till att nå en bred överenskommelse kring den framtida försvarspolitiken. Jag tror att de flesta kan vidimera att den verksamhet som har bedrivits i Försvarsberedningen sedan dess har varit av mindre betydelse. Det är Centern och Socialdemokraterna som i relativt slutna rum har gjort upp om det här beslutet, precis på det sätt som Lennart Lennart Daléus frågar om det har undgått mig att det har hänt saker i Ryssland och Europa. Alls icke. Min fråga till Lennart Daléus är: Har det undgått Lennart Daléus att vi har fattat försvarsbeslut under 90-talet med en mycket tydligt inriktning? 1992 års försvarsbeslut - smalare men vassare - innebar ett mindre försvar som redan då övergav en av två invasionsriktningar. 1996 års försvarsbeslut övergav helt invasionsförsvaret. Det minskade också de svenska stridskrafternas volym kraftigt för att kunna förbättra kvaliteten. Med ordning på torpet menar jag det förhållandet att det nu finns förutsättningar för att öka den ryska militära potentialen. Ryssland har fått en ledning som till synes har ett bredare stöd och ett starkare och bättre grepp över den interna ryska politiska situationen. Då ser jag möjligheter att förverkliga säkerhetskonceptet och militärdoktrinens mycket tydliga inriktning om ett successivt stärkande av den ryska militära förmågan. Visst är Ryssland sakta men säkert på väg i demokratiskt riktning, men precis som försvarsministern brukar säga är det inte den tillfälliga politiska viljan som ska styra vår försvarspolitik. Det är den militära potentialen som ska göra det. Om de reella förutsättningarna för att kunna växla upp ett hot mot vårt land sakta men säkert ökar, är det fel tidpunkt att i dag fatta ett drastiskt nedrustningsbeslut.
Herr talman! Henrik Landerholm får lov att bestämma sig. Nu säger han att Ryssland sakta men säkert är på väg mot en demokratisk utveckling. Det ska då ställas mot att man någon gång i förra veckan valde en ny president som har ett förflutet i en säkerhetsorganisation i det forna Sovjetunionen. Vad är det i det som Henrik Landerholm nu vill ha sagt som är den långsiktiga utvecklingen, och vad är den tillfälliga händelsen? Man får på något sätt bestämma sig kring detta. Det är alldeles uppenbart så att Ryssland är på väg mot en demokratisk utveckling. Det var även fallet tidigare när vi fattade tidigare försvarsbeslut. Jag har inget emot att vi fortsätter den utvecklingen också i Sverige och tar hänsyn till hur omvärlden successivt och, för att använda Henrik Landerholms egna ord, sakta men säkert förändrar sin demokratiska utveckling. Det är det som ligger till grund för det här beslutet. Det är jag glad för.
Herr talman! Lennart Daléus säger att han är väldigt glad över att han får arbeta och bidra till fred och säkerhet genom att vara med i den överenskommelse om det framtida försvaret som han är med i. Han menar att genom hans ställningstagande är det inte försvaret som ska vara med om att utveckla landet utan det är andra principer som ska göra det. Det här förslaget till beslut innebär att stora delar av landsbygden kommer att försvagas. Hur ställer sig Lennart Daléus till det? Jag tycker att han talar med dubbla tungor. Sedan säger han att Kristdemokraterna skulle vara mot vård och omsorg. Det är helt felaktigt. Vi säger att varje gren av det som vi har att besluta om ska ha sin egen budget. Försvaret ska inte vara någon slags katalysator för andra behov som samhället har. Vad tror Lennart Daléus egentligen att de som i dag står i vårdköer och inte kan komma åt vården tycker? Vi har ännu inte sett de här pengarna. De kommer kanske om några år. Vad säger Lennart Daléus till dem som står och väntar? Det skulle vara intressant att veta. Sedan säger han att man ska smida sina spjut och svärd till plogar. Jag tycker att det visar att Lennart Daléus måste ha en helt annan syn på hotbilden och ett helt annat säkerhetsbegrepp än det som vi i vårt parti företräder i vårt ställningstagande till det förslag till försvar som läggs fram i dag. Vi ser inte på frågan på det viset. Vi ser en allvarligare hotbild och inte bara en yttre, utan också en inre.
Herr talman! Det är många saker som Margareta Viklund drar in. Låt oss ta detta att landsbygden försvagas först. Det är sant - och det ligger i Margareta Viklunds fråga - att Centerpartiet är det parti som står för värdena i en levande landsbygd. Det är riktigt. Men sedan finns det en annan del i det. Vi har valt att se uteslutande på de säkerhetspolitiska bedömningarna när vi är med om att fatta det här beslutet. Vi har valt att inte ta några regionalpolitiska hänsyn i själva försvarsbeslutet. Däremot har vi krävt ett gediget regionalpolitiskt program som följer på detta. Men vi har alltså valt att göra renodlade säkerhetspolitiska bedömningar. Det kan kanske vara värt att säga det för ett parti som står för landsbygdens värden. Det är just därför vi inte har något emot att man smider svärd till plogbillar heller. Plogbillar har långsiktigt en bättre effekt än svärd. Vad som förvånar mig - och då talar jag om svärd i den här meningen - är att Kristdemokraterna egentligen går längre än vad vi gör. De säger att om vårdpolitiken ska få en högre prioritet i fördelningen av samhällets resurser, måste andra områden få komma i andra och tredje hand. Hur operationaliserar ni det? Vilken praktisk innebörd får det i er politik? Vi har inte ens satt någonting i andra eller tredje hand. Vi har sagt att det blir resurser över i försvaret. Då tar vi dessa resurser och använder dem på ett område som vi tycker är angeläget, nämligen vården. Men så resonerar inte Kristdemokraterna. De har något annat sätt att fundera på som jag inte blir klok på. Eftersom vännen Åke Carnerö inte begär någon replik, undrar jag om Margareta Viklund kan förklara för mig vad Åke Carnerö menar när han säger att man inte kan begära att politiska partier ska hantera den här typen av frågor. Vad menar han då?
Herr talman! Låt mig börja med den sista frågan för att inte glömma den. Ett politiskt parti som Kristdemokratiska partiet eller Centerpartiet har inte de resurser som det regeringsbärande partiet har att lägga fram ett program. Vi har inte de resurserna. Det var det Åke Carnerö menade. Vi kan inte ta fram det politiska beslutsunderlag som regeringen har möjlighet att göra genom att tillsätta den ena utredningen efter den andra. De resurserna har vi inte. Så uppfattade jag att Åke Carnerö menade. Sedan gällde det detta med att vi skulle sätta vården i andra eller tredje hand. Vården och omsorgen står högt - jag vågar nästan säga högst - på vår prioriteringslista. Svenska folket vet om att vi har en hög målsättning när det gäller vården. Men vi menar och anser att varje gren av det som vi är satta att förvalta måste bära sig själv. Försvaret ska ha sina medel. Vården och omsorgen ska ha sina medel. Försvaret eller vilken annan gren Lennart Daléus än kan peka på ska inte vara något slags katalysator för andra grenar. Det är helt fel, och det är det som vi reagerar mot, inte att vården ska få mer pengar. I förra årets förslag till budget avsatte Kristdemokraterna mycket mer pengar till vården än vad t.ex. Socialdemokraterna gjorde. Det var nästan 3 miljarder mer.
Herr talman! Det är naturligtvis så som Margareta Viklund säger att vården ska ha sina pengar och försvaret ska ha sina pengar. Så långt är vi överens. Men vad menas med "sina pengar"? Tänk om försvaret får lite mer resurser än vad som behövs och det uppstår en förskjutning mellan behoven i de olika sektorerna! Det kan ju vara så i samhället. Låt oss anta att det är så i alla fall! Hur skulle det vara om man tar de resurser som blir över i försvaret och lägger dem på den vård som Kristdemokraterna säger sig vilja värna? Kristdemokraterna säger ju att man vill ge vårdpolitiken högre prioritet och låta andra områden komma i andra och tredje hand. Vad innebär det rent praktiskt? Åke Carnerös fundering, som Margareta Viklund tolkade, gällde ju detta med att välja mellan olika regementen och olika utbildningsplatser. Men det uppstår ett problem om inte Kristdemokraterna förmår värdera det här. Då är frågan hur man kan säga att den bedömning som vi har gjort är fel.
Herr talman! Jag tror att Lennart Daléus blev lite gramse när jag i mitt inledningsanförande hävdade att Centerpartiet försökte vara som en miljömedveten lillebror. Han hävdade att Miljöpartiet aldrig någonsin hade kunnat medverka till något större miljöbeslut. Jag kan bara påminna om det faktum att den miljölagstiftning och miljöbalk som Centern medverkade till tyvärr var så bristfällig att den helt avvisades av Sveriges riksdag. Det var först när Miljöpartiet kom med och utarbetade ett nytt förslag till miljölagstiftning som det vann gehör i riksdagen. Det är ett exempel bland många. Men det var inte det här som jag syftade på när jag sade att Centern hade brister i fråga om miljömedvetenheten. Det handlade snarare om valet av nedläggning av flottiljer och kustartilleriförband. Vi har hört av miljöprofessorn i en miljökonsekvensbeskrivning att det är fullständigt vansinnigt för miljön att behålla verksamheten på KA 1 i Stockholm. Det är det sämsta tänkbara beslutet för miljön. Han förordade precis som Miljöpartiet, om jag inte har fel, att man inte skulle avveckla i Karlskrona utan t.ex. i Lennart Daléus hävdade också med en väldig emfas att Miljöpartiet inte medverkade till det beslut som Centerpartiet tillsammans med Vänstern och Socialdemokraterna nu tycks stå bakom. Det är helt riktigt. Det gjorde vi inte. Vi ser vår roll som att vi ska ligga lite i framkant på debatten och kanske bli bekräftade i efterhand. Att militärens miljarder ska gå till sjukvård har jag aldrig hört som ett krav från Centerpartiet. Att militärens miljarder ska gå till sjukvård har ju varit ett gammalt miljöpartikrav. Vi tycker naturligtvis att det är jättebra att Centerpartiet nu ansluter sig till det kravet och tillsammans med regeringen genomför det här. Att vi i Miljöpartiet hade velat gå lite längre är en annan sak. Men så länge ni kommer fem, sex, sju år i efterhand och bekräftar och beslutar i rätt riktning är det bra. Men vår roll är att ligga i framkant på debatten.
Herr talman! När det gäller att ligga i framkant vill jag säga att risken är att man trillar över. Det är det som Lars Ångström gör. Det är naturligtvis fullständigt bisarrt att säga att det är Miljöpartiets resonemang om att man ska använda militära resurser till vård som har lett till det beslut som vi med utgångspunkt från en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen och Centerpartiet är på väg att fatta i morgon. Jag ska inte fördjupa mig i det. Låt mig stanna vid att det är bisarrt, herr talman! Sedan gäller det detta med miljöbeslut. Det är intressant att Lars Ångström väljer exemplet med miljöbalken. Jag kan med en gång säga att den miljöbalk som vi har inte är någon hit just nu. Det finns en del bekymmer med den. Men det var inte direkt någon kamp. Det var inte direkt något besvärligt. Det var inte direkt något motsatsförhållande i fråga om andra intressen i den kampen. Så var det ju när det gällde kärnkraften. Försvarsdiskussionen är naturligtvis av samma karaktär. Det finns alltså starka olika intressen, och man måste våga sätta ned foten. Att sätta ned foten på miljöbalken var väl, försiktigt uttryckt, inte höjden av politiskt mod. Lars Ångström ägnar sig åt ordval där i framkanten på debatten. Han syftar naturligtvis på Lars Emmelin när han talar om en miljöprofessor. Lars Emmelin skulle alltså ha sagt att beslutet att behålla KA 1 i Vaxholm skulle vara fullständigt vansinnigt och det sämsta tänkbara. Jag ska faktiskt kolla med honom om det är så han resonerar eller om han möjligen för en aningen försiktigare jämförande diskussion kring de olika alternativen. Men slutsatsen är ändå att Miljöpartiet står utanför det här beslutet just av de skäl som har redovisats här tidigare. Miljöpartiet vill egentligen skrota det svenska militära försvar som behövs för att vi ska klara vår trygghet och säkerhet i framtiden. Det är just den bevekelsegrunden som gör att det är skönt att Miljöpartiet inte är med om detta beslut. Det hade inte varit bra för försvaret. Det hade inte varit bra för Sverige.
Herr talman! Lennart Daléus hävdar att påståendet att vi ligger i framkant är bisarrt. Det är bara att konstatera vad försvarsministern har sagt vid ett antal tillfällen. Han har bekräftat att Miljöpartiet har haft rätt i den försvarspolitiska inriktningen när det gäller behovet av en ominriktning och behovet av en minskning av utgifterna. Det är bara att konstatera att det är vår gamla slogan om militärens miljarder till sjukvården som Centern nu ställer sig bakom. Jag har aldrig tidigare under 1990-talet hört det. I den proposition som Centerpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och, som jag har förstått, också Vänstern står bakom står det att Försvarsmakten ytterligare bör utveckla möjligheten att driva ett aktivt internationellt försvarsmiljösamarbete. Det är ju ett gammalt miljöpartikrav som äntligen kommer fram. Det är inte bisarrt, utan det är verkligheten. Jag har kritiserat Centern och regeringen för att de inte förmår avveckla tillräckligt många förband. Jag kan förutspå att det kommer att leda till att regeringen på sina knän kommer att be Vänsterpartiet och Miljöpartiet om ytterligare pengar till försvaret för att man ska klara av det här. Det är en gissning från min sida. Om det är så att vi ligger i framkant kommer den gissningen att slå in. Den som lever får se. Slutligen tycker jag att det är helt riktigt att fortsätta att ligga i framkant. Det är inte vår roll att gå med på halvdana lösningar. Lennart Daléus tog upp kärnkraften som exempel. Det är inte någon jätteframgång att bara ha kunnat avveckla en reaktor på ett sätt som gör att det kostar skattebetalarna oerhört mycket pengar. Miljöpartiets politik var radikalare och hade inneburit att skattebetalarna hade sluppit betala för avvecklingen. Det är vår roll att ligga före. Sedan får Lennart Daléus och andra komma efter och säga att det var helt riktigt och gå med på att föra fram vår politik. Men någon måste ligga först. Det är Miljöpartiets uppgift.
Herr talman! Lars Ångström säger att någon måste prata och någon måste fatta beslut. Om jag ska vara ärlig är jag inte övertygad om att någon måste prata. Möjligen kan det vara samma som också fattar beslut, men så är det inte i det här fallet. Sydow någon gång i någon framtid komma krypande på sina bara knän, som jag förmodar att det var, till Miljöpartiet och Vänsterpartiet och be om de här pengarna. Det vet jag ingenting om. Jag kan inte föreställa mig detta vare sig med kännedom om Björn von Sydow eller om Miljöpartiet. Jag har svårt att tro det. Det som är viktigt i det som Lars Ångström säger är att man från Miljöpartiets sida hade velat gå snabbare fram, avveckla fler förband, ta bort dem allihop. Det är det som har oroat oss. Det är det som har gjort att vi har fattat detta beslut. Vi vill ha ett starkt militärt svenskt försvar i den säkerhetspolitiska situation som Sverige befinner sig i i dag och som vi kan bedöma under en rimlig tid framöver. Det gör att vi vill modernisera försvaret. Vi har fattat de beslut som nu återspeglas i propositionen och i betänkandet. Det är det som skiljer oss från Miljöpartiet. Miljöpartiet vill inte vara med om det. Man uppfattar inte den säkerhetspolitiska situationen. Man förmår inte väga samman det engagemang som bör gälla för vårt oberoende, för att klara det militära försvaret, med andra ambitioner, på andra områden. För vår del, i det här fallet, inte minst vården. Jag tycker att vi har lyckats. Jag är än en gång, herr talman, glad att kunna yrka bifall till hemställan i detta betänkande.

Herr talman! Jag tänker inte lägga mig i vad som skiljer Miljöpartiet från Centerpartiet. Det får de själva göra upp någon gång. Jag ser ingen stor skillnad. Onsdagen den 29 mars år 2000 är en svart dag, en svart onsdag här i Sveriges riksdag. Ofta är det olika börsras som brukar förknippas med olika svarta veckodagar. Här är det ett försvarsras. Någon har kallat det slakt, och talaren före mig representerar ju ett av de partier som deltar i denna slakt. Ett dåligt förslag blir inte bättre av att man skickar fram sitt allra tyngsta artilleri i debatten, utan förslaget är av den art det är. Om det blir dagens debatt eller själva knapptryckningarna i morgon som blir den historiskt svarta dagen återstår att se. Herr talman! Jag vill under förutsättning av avslag på reservation 1 yrka bifall till reservation 16 under mom. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 och 31. Jag står självklart bakom alla de moderata reservationerna. Vårt försvar handlar i grunden om ett skydd för grundläggande värderingar, som frihet och demokrati. Det syftar till att i varje läge kunna skydda vårt nationella oberoende. Det är till för att ge stabilitet och trygghet i vår del av världen. Den nedrustning som Socialdemokraterna och Centern nu gör - ivrigt påhejade av Vänstern - är historisk. Det kan man inte ta ifrån de här partierna. De kommer att få sina namn i historieböckerna, kanske i svart skrift. Det är en unik nedrustning av Sveriges förmåga att värna landet i alla avseenden, som mina kolleger Henrik Landerholm och Olle Lindström tidigare har varit inne på. Det är också enligt min mening en nedrustning som varken svarar mot den verklighet vi ser runt omkring oss eller de möjliga risker som vi kan se i ett perspektiv på 10-15 år. Vi moderater avvisar alltså det förslag som nu föreligger. Det talas om en ny inriktning. Men inget blir nytt om man, för att göra en jämförelse, skär av benen på en gammal kostym och säger att man köpt en ny. Det känns i dag som om det är så det fungerar med det förslag som lagts fram om det nya försvaret. Regeringen har tidigare klart visat en klar oförmåga att hantera försvarsekonomin. Inget talar emot att det inte blir lika denna gång, som flera varit inne på. Vi i Sveriges riksdag hann inte 1996 mer än klubba försvarsbeslutet här i kammaren och protokollet justeras förrän det var dags med stora underskott. För landets bästa, för Sveriges skattebetalares skull får jag hoppas att det inte blir lika denna gång. Men känslan och osäkerheten finns där, att det inte är tillräckliga underlag som finns på våra bord när vi fattar detta beslut. Herr talman! På många orter i landet, i många län och i stora regioner kommer det nu att bli totalt tomt - försvarsmässigt sett - på fredsförband. Detta är olyckligt. Visst ska det inrättas en och annan s.k. militärdistriktsenhet, men frågan är vad detta kommer att betyda i förlängningen. Jag är orolig för den fortsatta rekryteringen till hemvärnet. Hemvärnet ligger mig mycket varmt om hjärtat, det gör också hemvärnet i mitt hemlän Dalarna. Tyvärr fick jag för en tid sedan en rapport, den första som jag fått sedan jag kom till länet, om att hemvärnet minskade i numerär. En oroande utveckling. I min hand har jag också ett brev från chefen för Sveriges nordligaste hemvärn, det i Karesuando. Han skriver: "Här har vi minnet av vad som hände förra gången det var krig i vår närmaste omvärld. Med tur, skicklighet, politiskt rävspel och eftergifter, som inte alltid var rumsrena, och mycket hjälp av våra grannar lyckades vi hålla oss undan kriget den gången. Även då hade vi bestämt att det inte skulle bli flera krig och som en naturlig konsekvens av detta avrustat rejält. Det är kusligt likt det som håller på att hända igen." Så skriver alltså hemvärnskompanichefen Sten Ove Alatalo. Jag känner inte honom personligen, men jag känner mycket för det han skriver. Jag tycker att det är ord att tänka på, allvarsord. Han kommer sedan med stark oro in på vad som ska hända med hemvärnet. Den oron delar jag alltså med honom och jag vet att många med mig gör det. Jag delar också inställningen till det som i övrigt brukar kallas folkförankring. Det är enligt min personliga mening just den folkliga förankringen som är grunden till vad svenska folket tycker om försvaret och hur mycket vi i framtiden kommer att kunna satsa i försvaret. Avsaknad av närhet till fredsförband kan ge dramatiska förändringar av det som kallas för folkförankring och försvarsvilja. Men vi vet att försvarsministern i ett dokument den 27 maj 1999 skrev bort delen om folkförankring. Eftersom jag kommer från Dalarna kan jag självklart inte i mitt anförande hoppa över det som kanske - kalla det gärna egoistiskt - svider allra hårdast i detta försvarshjärta: Nedläggningen av Dalabrigaden/Dalregementet i min hemkommun och hemstad Jag kommer alltså i fortsättningen, om cirka ett år, att bo i ett län, ett område, en region, en del av landet som helt saknar kontakt med försvaret i den meningen att det inte kommer att finnas något fredsförband, om man undantar den lilla distriktsenhet som ska finnas i Falun. Det blir en stor vit fläck på försvarskartan från Strängnäs, Enköping och upp till Östersund. Det är alltså så som Socialdemokraterna och Centerpartiet vill att den svenska försvarskartan ska se ut. Jag accepterar självklart i demokratisk anda att Centern har varit med och sålt bort Falun, Dalabrigaden/Dalregementet, till någonting annat. Vad vet jag inte. Men det kanske dyker upp under dagens debatt. Vad vet jag. Jag tycker dock att förslaget med fördel kunde ha inneburit att t.ex. någon annan försvarsverksamhet förlagts till Falun. Jag har i en enskild motion föreslagit SWEDINT, som sköter den internationella delen. Då SWEDINT nu i alla fall ska flyttas från Södertälje till överhettade Stockholm tycker jag att Falun hade varit ett bra och fullvärdigt lokaliseringsalternativ, och investeringarna hade hållits nere. Jag tycker att det är dags för försvaret att också ha en övergripande planering för investeringar. Jag är också landstingspolitiker. Där kräver folk att man använder skattebetalarnas pengar på ett vettigt sätt. Det gör vi inte alltid inom försvaret. Jag hade kanske trott att Centern, som säger sig vara ett landsbygdsparti, skulle reagera på den här delen eller komma med någonting åt det hållet. Men icke. Man har satsat på SWEDINT:s flyttning från Södertälje in till Stockholm och nya investeringar här i Stockholm. Jag vet att vi visserligen har Älvdalens skjutfält kvar i länet efter det beslut som kommer att fattas i morgon. Tyvärr finns det bemanningsförslag när det gäller skjutfältet, Europas bästa, som innehåller två, säger två stycken tjänster som officerare i framtiden. I övrigt sägs det att det ska lösas på annat sätt. Fråga exempelvis Kristinehamn och Boden, som man har syftat på, vilka möjligheter man där har att "hjälpa till". Jag var nyligen i Älvdalen på en övning och jag är oroad över framtiden för Älvdalens skjutfält. Man funderar på underlaget här. Vi kommer senare till det. Det finns ett särskilt yttrande och vi kan kanske återkomma när det kommer upp, men en liten kartatlas kanske man skulle ha på Försvarsdepartementet och i Högkvarteret. Det skulle kunna ge en bra vägledning. Man skrev i underlaget att nackdelen för Falun, enligt utredarna, var det långa avståndet till Älvdalen, som ligger i samma län dessutom. Fördelen för Kristinehamn var närheten till Älvdalen. En enkel kartatlas kan man nog få för en billig penning. Då skulle inte förslaget ha getts den anda och stämning av Grönköping som det nu blev. Just sådant här gör, herr talman, att man blir tveksam även till andra delar i underlaget. För mig som moderat är det en svart dag. Det är den svarta onsdagen när det gäller försvaret. Socialdemokraterna och Centerpartiet, vi hörde ledaren för det ena partiet alldeles nyss, må tycka att det är en bra dag i dag, då man gör en stor slakt av det svenska försvaret. Ordet slakt har inte jag hittat på. Jag såg det första gången i ett meddelande från Tidningarnas Telegrambyrå. Båda partierna får igenom sina förslag i morgon. Jag tycker, som jag inledde med, att det är den svarta onsdagen, sett med mina moderata försvarsögon. Andra, socialdemokrater och centerpartister, må tycka annorlunda. Tack!
Herr talman! Det är egentligen bara två små saker jag vill kommentera. Bara för ordningens skull vill jag säga att här i kammaren användes ordet slakt först av Henrik Landerholm, som inte bara talade om slakt, inte bara om kniv, utan om slaktarknivar som går fram över det svenska samhället när det gäller försvaret. Rätt ska vara rätt, herr talman. Henrik Landerholm har infört begreppet i kammaren. Låt mig påvisa vad som är lite av ett bildspel i diskussionen, nämligen Rolf Gunnarssons resonemang om att hembygden ligger honom varmt om hjärtat. Det gör den för oss båda. Han skäller nu på Med all respekt för Rolf Gunnarsson, men finns det något förslag från Moderata samlingspartiet i betänkandet som Rolf Gunnarsson kan rösta på för att bevara Dalregementet?
Herr talman! Det finns ett förslag. Jag kommer i morgon att rösta nej till nedläggning av Dalregementet. Förslaget finns. Jag vill gärna koppla till det som Lennart Daléus sade tidigare när jag inte kunde begära replik, nämligen pengar till vården. Jag är sedan tio år tillbaka landstingspolitiker. Där har jag mycket att göra med Centerpartiet. Centerpartiet hade makten tillsammans med Socialdemokraterna 1994-1998 i mitt hemlän. Jag satt i opposition. Vad gjorde Centern då med de s.k. pengarna? Nu ska det bli nya pengar. Men är det pengar som är problemet, Lennart Daléus, för er i Centern och i landstingen? Svaret är nej. Ni älskar att hålla på med så mycket som inte har det minsta med sjukvård att göra. Ni är absolut i topp i intresse att hålla på med annat än sjukvård. Pengar är inte problemet i sjukvården, Lennart Daléus, utan hur ni använder era pengar.
Herr talman! Det blir märkligare och märkligare. Först får vi skäll för att vi använder 8 miljarder som blir över i försvaret till vård och omsorg i kommuner och landsting. Pengarna kommer att gå till primärvården, psykiatrin, vården av de äldre och till mångfalden i vården. Nu får vi skäll för det. Sedan säger Rolf Gunnarsson att vi inte använder pengarna till vården. Jag har svårt att ta till mig vad han säger. Jag får se hur Rolf Gunnarsson röstar i morgon. Min fråga var om Moderata samlingspartiet som parti i sina förslag har ställt sig bakom ett yrkande om att Dalregementet ska finnas kvar. Jag vill illustrera att Rolf Gunnarsson kan prata hur mycket han vill om sin hembygd, men det parti han företräder har icke lyft ett finger för att Dalregementet ska finnas kvar. Det är sanningen, och det är det som är problemet för
Herr talman! Ta det rätta först, dvs. vem har lyft de flesta fingrarna? Vi kommer i morgon att rösta nej till nedläggning av Dalregementet. Lennart Daléus kommer att rösta för nedläggning av Dalregementet. Jag tar det en gång till så att det kommer till protokollet två gånger: Lennart Daléus kommer att rösta för att Dalabrigaden/Dalregementet ska läggas ned. Det kallar jag för en skillnad i att lyfta finger. Sedan var det frågan om att använda pengar en gång till. Ta kontakt med landstinget. Ni har hamnat i opposition, en egen ökenvandring eftersom det inte är någon som vill ha med er i någon samverkan. Ni kör ert eget race hemma efter den förra perioden. Titta i en budget för att se hur Centerpartiet agerar med de pengar som finns. Ni använder dem felaktigt. Ni använder dem inte till vård. Sedan var det frågan om mångfalden. Jag vet hur diskussionerna har varit i medierna. Ni har haft svårt att diskutera era överenskommelser. Vi får väl se vad det blir. Jag tycker att det är bra om pengarna går till vården. Men det kommer inte att bli några öronmärkta pengar där det står att de bara får användas för vården. Sådana pengar finns inte, och självbestämmandet finns i landstingen. Jag vet hur ni misshushållar med de pengar som landstinget ska satsa på sjukvård.

Herr talman! Betänkandet vi nu diskuterar har fått namnet Det nya försvaret. Men namnet Det nya försvaret är ett stort hån. Det är ett hån mot en seriös säkerhetspolitisk bedömning. Dessutom är namnet vilseledande. Det finns inte mycket som är nytt i betänkandet, utan det är snarare gammal skåpmat. Ambitionerna är fina, men verkligheten är något annat, dvs. varken nytt eller försvarsmässigt. Det vore klädsamt om de partier som står bakom denna försvarsuppgörelse vore ärliga. Jag skulle ha haft större respekt för dem om de hade sagt att ambitionen är att montera ned försvaret - som det faktiskt handlar om. Socialdemokraterna och Centern använder termer som "anpassning" och "det nya försvaret" när det i själva verket är besparingar och omfördelningar i statsbudgeten som det faktiskt handlar om. Säkerhetspolitiska analyser gör sig inte särskilt bra i nattliga förhandlingar på Finansdepartementet - speciellt inte när förhandlingarna sker med försvarsfientliga partier. Herr talman! Det finns ett ord som jag känner stark aversion mot i detta sammanhang, nämligen ordet helhet. Förslaget i propositionen har framställts som att det innehåller en ofelbar helhet. Men inte ens påven är, som bekant, ofelbar. När vi vid ett flertal tillfällen ställt frågor i utskottet har svaret blivit att det är fråga om en helhet och att det inte går att göra några förändringar. Om denna syn skulle bli en allmän praxis i regeringens arbete, då kan vi folkvalda packa våra väskor och gå hem. Då omöjliggörs vårt folkliga uppdrag. Helhet har näst intill blivit ett mantra. Inga förändringar är möjliga, då förstörs den s.k. helheten. Vi ska också komma ihåg att trots att detta sägs vara en helhet saknas vissa väsentliga delar i propositionen. Vi saknar pliktfrågan, personalförsörjningen, frivilligorganisationernas roll och det civila försvarets framtid och struktur. Herr talman! Betänkandet Det nya försvaret är ett betänkande där man slänger otaliga av skattebetalarnas pengar i sjön. Regementen i vårt land som har gjort stora investeringar ska nu lämnas, t.ex. Sollefteå garnison och Roslagens luftvärnskår i Norrtälje. När utskottet har efterfrågat siffror på vad detta har kostat har det varit dagsnoteringar både från departementet och från försvarshögkvarteret. Ett sådant schackrande med skattemedel är oansvarigt. Vad är det man vill med försvaret? Är det ett AMS-projekt eller en budgetregulator? Vill Socialdemokraterna och Centern över huvud taget ha ett försvar värt namnet? Herr talman! Vänsterpartiet har utgjutit sin glädje över att få vara med och bestämma över försvarspolitiken - trots att försvarsministern vid ett flertal tillfällen deklarerat att samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i försvarsfrågor inte är aktuellt. Men retorik är en sak, positionen som parlamentarisk knähund en annan. Vänsterpartiet ler mot fotoblixtarna och är glada, trots att det enda som partiet har vunnit är ett svek mot Skånska flygflottiljen i Ängelholm. Herr talman! Den stora arméslakten är också en fråga jag vill beröra en liten stund. Det är precis en slakt det handlar om. Halva armén läggs ned. Hur ska armén kunna fullgöra sina uppgifter? Är det någon del av Sverige som inte ska försvaras? Armén är bl.a. den största rekryteringsbasen för utlandsstyrkan. Regeringen har vid ett flertal tillfällen deklarerat en hög ambition att delta internationellt. Två bataljoner ska vid samma tillfälle vara disponibla för utlandstjänstgöring. Ambitionen är bra, men den ställer höga krav på ett brett rekryteringsunderlag. Det breda rekryteringsunderlaget får vi inte nu med den föreslagna arméslakten. Herr talman! Det hade varit enklare om valet av flygflottiljer enbart hade handlat om var vi ska placera ut flygplanen, eller att valet av regementen handlade om var vi ska placera våra stridsfordon och våra bandvagnar. Nu är det inte så. Det handlar om människorna i Försvarsmakten, de som är Försvarsmaktens viktigaste resurs. Vad hjälper det om vi har 204 av världens bästa flygplan om vi inte har flygförare och tekniker som gör det möjligt för dessa flygplan att vara i luften? JAS 39 Gripen förtjänar ett bättre öde än att stå på marken. Personalen som arbetar med detta flygplan förtjänar en bättre behandling än den som har varit. Försvarets anställda har i det liggande betänkandet prisgetts och kohandlats med på grund av en bristande försvarspolitisk analys, partitaktiserande och politiskt vänsterprassel! En nedläggning av Skånska flygflottiljen i Ängelholm innebär en ökad risktagning med hela flygvapenorganisationen. Omskolningen av flygförare till Gripensystemet är redan i dag åtta månader försenat. Hur stora förseningar har vi råd med? Räknar Vänsterpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna kallt med att alla tekniker och Gripenutbildade flygförare från Ängelholm ska flytta till Ronneby? Det är en bra pappersprodukt men tyvärr inte speciellt realistiskt. Vi talar här om familjer som redan har flyttat ett antal gånger på grund av tidigare omorganisationer eller nedläggningar. Vad händer med Viggenpiloterna i Kallinge? Enligt ett förslag ska deras omskolningsprocess inte börja förrän om tre år. Innan dess måste en hel del ombyggnationer göras på F 17, som får till konsekvens att flygtimmarna under en lång period minskar. Vilken flygförare vill gå på marken under en längre period? Vilken trovärdighet ger våra exportansträngningar om inte vi själva som land lyckas omskola våra egna flygförare? En omskolningsprocess tar tid. Har vi råd med ytterligare förseningar? Finns det risk att förseningar i omskolningsprocessen skadar Sveriges anseende utomlands? Herr talman! Som ni hör så finns det fortfarande en hel del frågetecken, som inte har blivit färre under behandlingens gång. Jag är som försvarspolitiker beredd att ta ansvar för framtidens försvar, men kan i dagsläget inte göra detta. För att man ska kunna ta ansvar krävs besked i viktiga frågeställningar. Dessa besked har ännu inte getts, och jag har inga som helst förhoppningar om att få dessa i dag. Det är inte ansvarsfullt att acceptera ett förslag som inte tål att nagelfaras. Nu är det dags att Socialdemokraterna och Centerpartiet tar sitt ansvar. De obekväma frågorna behöver få ett svar, även om det kan äventyra mysandan mellan samarbetspartierna. Försvaret handlar om tryggheten för vårt lands medborgare, och det handlar om människorna som arbetar inom Försvarsmakten. Jag står självfallet bakom alla kristdemokratiska reservationer och vill instämma i bifallsyrkandet på reservation 1. Till sist: om riksdagen väljer att bifalla detta betänkande, Det nya försvaret, återstår bara en gammal och väl beprövad tes: Gud bevare konungen!

Herr talman! Förslaget till ett nytt svenskt försvar, som riksdagen nu ska ta ställning till, rymmer i stort viktiga och nödvändiga förändringar. Hade regeringen inte kopplat bort det viktigaste i processen, nämligen den nödvändiga dialogen och debatten, hade många fler välgrundade beslut kunnat uppnås än vad som nu är fallet. Den helt dominerande förändringen i det nya försvaret är den stora ökningen av den internationella verksamheten. 3 000 soldater ska kunna delta i insatser utomlands samtidigt. Hur man ska få fram befäl och soldater till så stora insatser är en öppen fråga, liksom finansieringen. Inte heller har någon hotbild eller tänkbara scenarier för kommande aktioner redovisats. Men alla vapenslag ska kunna medverka - Sverige har en lång tradition av att delta i fredsbevarande FN-insatser. Men vad inriktas den kommande verksamheten mot? Vad har de blivande svenska soldatmödrarna att vänta? Dessa viktiga frågor har inte diskuterats. En annan mycket viktig fråga, som helt förbigåtts med tystnad, är att regeringen i propositionen tar avstånd från Sveriges tidigare ståndpunkt att FN mandat krävs för militära interventioner. I propositionen understryks FN-stadgans centrala roll att upprätthålla fred och säkerhet, men regeringen anser samtidigt att det inte går att utesluta att det kan uppkomma situationer där säkerhetsrådet är låst av ett veto eller hot om veto. Grova kränkningar av mänskliga rättigheter kan då leda till militära ingripanden från det internationella samfundet, dvs. någon annan än FN, t.ex. USA och Storbritannien, Nato, EU eller någon annan. En humanitär intervention måste prövas från fall till fall med hänsyn till om grundläggande värden står på spel, och om alla andra utvägar prövats. Vems värden det handlar om anges inte. Vem som ska göra prövningen anges inte heller. En "humanitär intervention" betyder "människovänligt ingripande". I Jugoslavien betydde det bombkrig! Regeringens förslag är skräddarsytt för att legitimera fler sådana brott mot folkrätten som Nato gjorde sig skyldigt till mot den suveräna förbundsrepubliken Jugoslavien för ett år sedan och som då kritiserades av Ingvar Carlsson och Shridath Ramphal. Nedläggningen av F 10 i Ängelholm har varit propositionens mest uppmärksammade förslag - så iögonfallande att de demokratiska krafterna trängt sig fram, tvingat fram en debatt och varit nära att här i kammaren störa den beslutsprocess som nu prövas. Ett tjänstemannaförslag som regeringen gjort till sitt ligger nu som underlag för riksdagens beslut och har inte varit möjligt att påverka utanför en mycket begränsad grupp. Detta system kan i framtiden leda till stora besparingar, eftersom antalet riksdagsledamöter kan reduceras betydligt. Förslaget att lägga ned F 10 dök upp i sista minuten i tjänstemannagruppen. Det gick emot flygvapenledningens och ÖB:s förslag i Försvarsmaktens underlag, som gick ut på att bara fyra flottiljer behövs i det framtida försvaret, nämligen F 10 i Ängelholm, Kallinge skulle vara kvar i stället för F 10 och att en femte flottilj, F 4 i Östersund, skulle vara kvar. Motivet att behålla F 17 angavs vara rent regionalpolitiskt. Plötsligt stod det klart att F 10 inte kunde läggas ned med en gång, eftersom det är den enda flottilj som kan omskola piloter till JAS 39-systemet och utbilda piloter från de länder som beställt Gripenflygplan. Förslaget ändrades då. Flygvapnet ska omfatta hela sex flottiljer i ytterligare två år. F 10 behövs under de två åren för att slutföra de uppdrag som ingen annan kan utföra. Därefter läggs det ned, trots att det under sommaren 1999 blev landets andra JAS flottilj, har tagit emot två JAS-divisioner och gjort en miljardinvestering för detta ändamål. För att F 10 över huvud taget ska kunna läggas ned måste flygskolan flyttas. Det betyder försämrad kvalitet på flygutbildningen. Synergieffekterna som erhålls i Ängelholm kommer att försvinna. Flygskolan flyttades efter förra försvarsbeslutet 1996 från Ljungbyhed till Ängelholm. På F 10 har nya isolerade undervisningslokaler tagits i bruk, men också dessa investeringskostnader ska nu kastas bort. Flygundervisningen fungerar mycket bra nu, men den sänkta utbildningstakten under flyttningen har betytt att det svenska flygvapnet inte uppnått godkänd förmåga. Nyckelpersoner som piloter och flygtekniker finns ännu inte i tillräckligt antal. Riksdagen uppmanade i höstas Försvarsmakten att omgående rätta till detta. En ny flyttning innebär att godtagbar kvalitet kan nås tidigast år 2006. En ny flyttning av flygskolan hotar hela det svenska flygvapnets framtid. Att man kastar bort gjorda investeringssatsningar och en väl fungerande verksamhet och i stället får nya kostnader på ett annat ställe drabbar skattebetalarna, men det hårdaste slaget har de anställda på F 10 fått ta emot. De var helt oförberedda på att försvarsbeslut kan fattas så lättsinnigt och så kortsiktigt. Tjänstemannaförslagets tydliga markering att bytet mellan F 10 och F 17 var ett rent regionalpolitiskt beslut, och alltså inte gjordes av försvarspolitiska skäl, har kraftigt tonats ned i propositionen. Andra motiv som anses styrka att F 17 är ett långsiktigt bättre alternativ har i stället uppvärderats: närheten till övningsområden, närheten till Östersjön, bättre luftrum och miljö. De expertutlåtanden som hela utskottet tagit del av - från flygvapnets ledning genom generalinspektören och förre flygvapenchefen, överbefälhavarens eget uttalande inför utskottet liksom Luftfartsverkets och Fortifikationsverkets synpunkter - har entydigt visat att det inte finns någon substans i propositionens skäl för nedläggning av F 10. De skäl som anges håller inte som underlag för beslut. Ett beslut att lägga ned F 10 enligt propositionens förslag skulle därigenom komma att vila på oriktig grund. Jag kan inte ställa mig bakom ett sådant förslag. Jag har lagt ned min röst i utskottet, och jag har ett särskilt yttrande i betänkandet. Med detta anförande har jag lagt fram min åsikt i det här sammanhanget. Vad som sedan kommer att hända kan jag inte påverka, med de regler som vi har för röstning, men det här är min åsikt.

Herr talman! Av betänkandets 315 sidor är det väl egentligen bara en liten bit som Karin Wegestål har berört i sitt särskilda yttrande. Vi har i dag diskuterat om det är ett bristande underlag. Det har viftats bort. Det är ett väldigt bra underlag. Men Karin Wegestål har skrivit så här i sitt särskilda yttrande: "Jag anser att förslaget att lägga ned F10 helt uppenbart vilar på felaktig grund". Jag känner Karin Wegestål från utskottet som en sansad och erfaren kollega. Jag tänkte fråga Karin Wegestål om det bara är detta förslag som vilar på en grund som man inte kan fatta beslut på. Har det slumpat sig så väl att det är i en Skånefråga som det saknas bra underlag, eller tycker Karin Wegestål att det finns flera bitar i denna del som inte vilar på bra underlag?
Herr talman! Det är naturligtvis ett problem att ha en avvikande mening i en fråga som handlar om ens egen region, men jag tycker att jag har varit försvarspolitiker under så många år och försökt sätta mig in i detta så att jag kan bedöma det. Det är med anledning av det som jag har gjort detta särskilda yttrande och avgivit min röstförklaring här.
Herr talman! Jag har förståelse för det. Jag har själv deklarerat vad jag tycker om Dalarna alldeles nyss, så jag har full förståelse för vad Karin Wegestål tycker om Skånebiten. Men jag fick inte riktigt svar på frågan. Vi bortser från F 10. Vi skär bort Skåne, om det tillåts. Är det mer i detta underlag som Karin Wegestål, med den stora erfarenhet som hon har, anser brister inför beslutet? Vi ska trycka på knapparna i morgon.
Herr talman! Jag har redan här i dag sagt - eller i alla fall låtit förstå - att jag tycker att det är synd att vi inte har fått möjlighet att diskutera detta. Vi fick faktiskt framlagt detta tjänstemannaförslag för oss och förväntades ta beslut redan innan vi hade sett materialet. Jag tycker inte att det borgar för att vi får möjlighet att fatta riktiga beslut.

Herr talman! Ett relevant försvar ska vi ha, sade försvarsministern i dag. Men vad är det som krävs för det? Jo, att vår beredskap är god när det gäller att möta risker och sannolika och osannolika hot och skeenden. Det är inte i första hand en fråga om vilka förband som ligger var, som Lennart Daléus tycks tro. Diskussionen har tyvärr fokuserats alldeles för mycket på detta problem, som om det vore det enda. Karin Wegestål har t.ex. just tagit upp F 10. Vissa av dessa diskussioner har snarast dragit löje över försvaret, med onödiga flyttar som kostar miljarder. Det ställer sig naturligtvis alla undrande inför. Försvaret förlöjligas som sagt var snarast, och försvarsviljan försvagas. Vad är det egentligen vi behöver diskutera? Jo, vi behöver diskutera vilka frågor som är viktiga och vilka problem vi ska lösa. Vad borde vi ha ställt för frågor? Gäller det om beredskap inför krig och invasion behövs om fem eller tio år, som det beskrivs i propositionen? Majoriteten tycks tyvärr vara kvar i det kalla krigets begrepp. I och med att det kalla kriget är över finns det knappt något krigs eller invasionshot. Visserligen säger försvarsministern att han är medveten om att vi bor i ett riskområde, men den slutsats han drar är att vi ännu inte är riktigt framme vid den punkt då försvaret kan läggas ned - ett uttalande som snarast insinuerar att denna punkt inte är alltför avlägsen. Vår försvarsminister är i sanning en optimist. Jag frågar mig om majoriteten i dag ens är övertygad om att det behövs någon beredskap. Kanske anser man att vi inte kommer att drabbas av någon konflikt eller kris eller åtminstone att dessa skeenden sannolikt är så långt borta i tid och rum att de inte berör oss. Vänstern harangerar förslaget och säger att det är utmärkt att man drar ned 12 miljarder de närmaste åren med hänvisning till att hoten ser annorlunda ut. Javisst gör de det. Vi lever i en komplicerad värld med mängder av nya hot och möjliga risker, kriser, spänningar och konflikter som i värsta och sämsta fall, och med ett oförutsebart och kanske osannolikt händelseförlopp, kan leda till både kris och krig. Jag ser därför med oro på att situationen i propositionen beskrivs som antingen fred eller krig. Det förefaller snarast vara en kvarleva från det kalla krigets stämningar. Vad ställer det för krav att bygga god beredskap i denna nya situations gråzoner i skalan fred-kriskonflikt? Detta är en fråga som jag saknar helt i regeringens försvarspolitik. Gränsdragningen, militärt och civilt, ser annorlunda ut, som så många har påpekat. Men inte frågar någon hur beredskapslagen ser ut. Passar den den nya situationen? Hur ska vi skapa och bygga en ny beredskap för det nya läget? Mental beredskap saknas. Det visar inte minst den världsbild som utmålas och de slutsatser som dras. Låt mig ta ett exempel. Vår förmåga att delta i internationella insatser har andra varit inne på. När vi väl bestämde oss för att skicka en bataljon till Kosovo tog det sex månader, detta trots att regeringen anser att internationella insatser är en prioriterad uppgift. Det saknades både finansiering och beslutsförmåga. Men av detta har inga slutsatser dragits. Ingen diskussion förs om hur beredskapen ska förbättras och om hur besluten ska fattas i framtiden. Tvärtom - man trampar på i ullstrumporna och talar vitt och brett om internationella insatser men skapar inte förutsättningar. Regeringen lovar att 1 800 soldater ska finnas för EU:s krishantering och att det ska finnas ytterligare soldater, så att vi kan ställa upp med 3 000. Men med regeringens nedskärningar av bl.a. antalet värnpliktiga klarar vi kanske 900. Finansieringen är fortfarande helt outklarad. I en artikel i dag skriver försvarsministern att regeringen har lärt av händelserna i Kosovo och på Balkan. Hur då? Är det att man ska ha mindre resurser? Han säger dessutom att andra länder i Europa drar samma slutsatser. Tyvärr har han nog rätt. Sverige är inte den enda syndaren. Vi drog tillbaka styrkan i Bosnien med tre veckors varsel, men det var andra som inte var mycket bättre. Belgien var om möjligt något sämre och drog sig tillbaka med två veckors varsel. Slutsatsen måste snarare bli att det behövs mer resurser, högre beredskap och bättre beslutsprocesser för att vi och andra länder ska kunna bidra till säkerhet och krishantering. Det är sorgligt att majoriteten har fastnat i det gamla och inte har förmått tänka nytt, även om man påstår detta. Världen krymper och snurrar fortare. Regeringen talar om fem eller tio år framåt i tiden. Men så lång tid kommer vi tyvärr knappast att ha på oss, vad som än händer. För regeringen och dess stödpartier är slutsatsen av ökad osäkerhet tydligen nedrustning, när det borde finnas behov av bättre beredskap, flexibilitet och större säkerhetsmarginal. Beredskap är också att fokusera på kritiska punkter och särskilda risker. Om detta sägs ingenting, och det görs ingen analys. Låt mig ta försvaret av huvudstaden som ett exempel. I Stockholmsområdet bor en fjärdedel av landets befolkning. Här finns kritiska funktioner för hela landet som medier, kommunikationer, elförsörjning och rikets styrelse - dess riksdag och regering. Men inte med ett ord berörs konsekvenser, att det skulle finnas alternativ som kan antydas eller att man borde ha diskuterat vilka alternativ som fanns. Tvärtom - i ett slag lägger man ned hela luftförsvaret i Stockholm, trots att detta enligt regeringens åsikt är den försvarsgren som ska försvara vårt land i fortsättningen. Ingenjörstrupper läggs helt sonika ned, trots att Stockholm är en stad på öar där broar är en kritisk punkt. Stockholm som IT-huvudstad ställer krav, men inte berör vi det en enda sekund. Hur ser situationen ut i katastroflägen? Vem är det som ska hjälpa till och se till att vi får åtgärder och insatser i samband med nästa Tyrestabrand? Det är det ingen som har berört. Det man till slut gör är avgörande för förtroendet, vad man än säger med än så många ord. Regeringens försvarspolitik har varit en erosionspolitik med pengar som fattas och svarta hål i många år. Tyvärr är det värsta inte att det kostar pengar utan att det kostar förtroende. Nu står vi inför samma situation. I förslaget skjuts utgifterna på framtiden, och kostnaderna bokförs år 2005 och framåt. Man undrar vad som nu står på försvarsministerns hemliga sidor. Det kommer att komma nya svarta hål, och det kommer inte bara att stå försvarets nya organisation dyrt, utan det kommer också att erodera beredskapen och återigen, som jag säger, riskera vår försvarsvilja. Jag tror faktiskt att herr Ångström har rätt när han säger att det snart blir dags att titta på nya besparingar. Det är därför vi moderater röstar nej till majoritetens förslag. Det beslut som majoriteten avser att fatta i morgon gör att vi riskerar många år med låg försvarsförmåga, försämrad beredskap och risk för att trovärdigheten minskar. Förtroende är något man bygger på sikt, och det är i den dimensionen vi möjligen kan tala om fem och tio års sikt, för så lång tid tar det - minst - att återuppbygga ett förlorat förtroende. Därför anser vi moderater att försvaret bör genomföra en rejäl förändring och ominriktning nu, med förbättrad försvarsförmåga och anpassningsförmåga. Men förändring kostar, och därför går det inte att både dra ned och förändra. Vi anser att vår beredskap ska vara god redan här och nu i dag och inte bara i en avlägsen framtid eftersom vi lever i en värld av kris, konflikt och krig. Att bygga trygghet kräver helt andra ställningstaganden än vad regeringen och dess stödpartier redovisar i det här förslaget, där slutsatsen av ökad osäkerhet och otrygghet tycks vara nedskärning i försvaret. Regeringen måste enligt vår uppfattning börja om helt från början och skapa utrymme för den nödvändiga flexibiliteten och för verklig anpassbarhet till den nya situationen med osäkerhet, gråzon, mellan alla typer av kriser, konflikter och krig. Det förslag som nu läggs fram i riksdagen ger dålig beredskap. För oss som bor i ett riskområde, det är försvarsministerns ord, är resultatet helt enkelt otryggt. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 1. Jag står givetvis bakom alla andra moderata reservationer, och jag vill i andra hand, om reservation 1 skulle falla, yrka bifall till reservation 16.

Herr talman! Många här i kammaren har konstaterat att det för närvarande råder en relativt positiv säkerhetspolitisk utveckling i vår omvärld. Utvecklingen är glädjande. Det kalla krigets dagar är om inte för evigt förbi så ändå temporärt förbi. Men knappast någon, möjligen med undantag för socialdemokrater och centerpartister, tror att den eviga freden äntligen utbrutit i vår värld. Även om vi alla önskar evig fred är verkligheten en helt annan. Konflikthärdar finns på många håll i världen, konflikthärdar som mycket snabbt kan utvidgas. Det finns inga garantier för att det hänsynslösa mördandet på Balkan och i Tjetjenien är några isolerade företeelser. Men även om de direkta krigshoten mot Sverige inte är så stora just nu omges vi av andra hotbilder som kräver god beredskap på både kort och lång sikt och där det militära försvaret är en resurs som behövs. Den minst sagt undermåliga hanteringen och förvaringen av kärnavfall på Kolahalvön är ett hot mot de norra delarna av vårt land. Herr talman! Även om kristdemokraterna vill avslå hela propositionen vill jag lämna några synpunkter och ställningstaganden av mycket stor vikt för framtiden. Betänkandet Det nya försvaret innebär stora förändringar av Sveriges förmåga att försvara sig i framtiden. Bl.a. lämnas mycket långa landgränser helt utan försvar. Det handlar om uppemot 150 mil som lämnas utan försvar. Det är en helt oacceptabel situation som ger helt fel signaler till vår omvärld. Det enda område i Sverige som gränsar till två främmande länder, Norge och Finland, finns uppe i Norbotten. Lägg därtill att den ryska gränsen ligger i närområdet. Om man vill leva upp till intentionen att hela landet ska leva i framtiden måste vi också vara beredda att försvara hela landet. Betänkandets förslag om nedläggning av förband i norra Sverige är oacceptabla ur säkerhetspolitisk synpunkt. Propositionen och betänkandet avviker också i många stycken från de intentioner som Försvarsmakten angav i sitt underlag den 19 maj 1999. Vid olika tillfällen har också ansvariga i Försvarsmakten framhållit att med det här förslaget får vi en återtagningstid på uppemot tio till femton år. Det är en orimligt lång tid. Flera krig hinner passera under den tiden. Herr talman! I dag är det många försvarsanställda från Ängelholm i söder till Kiruna i norr som känner mycket stor oro och sorg. Tusentals försvarsanställda i vårt land drivs ut i arbetslöshet och en osäker framtid. Det är en oro som skulle ha kunnat undvikas om omdaningen av försvaret tillåtits ske med större förnuft. Ett stort orosmoment är att ingen - jag säger ingen - i dag vet hur det blir med flygvapnets flygförarutbildning i framtiden nu när F 10 i Ängelholm läggs ned. Herr talman! Betänkandet föreslår att specialtruppslagen A 8, Lv 7, Ing 3 och S 3 i Boden omvandlas till detachement under olika moderförband i södra Sverige. Samtidigt råder också stor osäkerhet om helikopterverksamhetens omfattning i framtiden i Förslagen om Bodenförbandens omvandling är synnerligen olyckliga och ett stort hot mot vinterkompetensen och försvarsförmågan i övre Norrland. Enligt min mening är det oerhört korttänkt att nedrusta landets mest kompletta garnison, den i Boden. Bodens garnison med sina specialtruppslag utgör tillsammans med flygflottiljen F 21 i Luleå den mest kompletta garnisonen i landet. Bodens garnison besitter tillsammans med Lapplands jägarregemente I 22 i Kiruna den högsta vinterkompetens vi har i landet. Förbanden är vana att verka under mycket stränga vinterförhållanden - rent av i arktiskt klimat. Herr talman! Kirunas geografiska läge mellan Nato och Ryssland är unikt. Närheten till det i dag inte helt stabila Ryssland, med stora atomanläggningar på Kolahalvön, gör att någon måste hävda Sveriges territoriella integritet på Nordkalotten. Vem ska göra det i framtiden? Enligt min mening kan Lapplands jägarregemente I 22 med fördel klara uppgiften om det får finnas kvar. Är det rimligt att en åttondel av landets yta med två främmande länders gränsers och den ryska gränsen i närzonen ska ställas helt utan försvar? Redan hotet om nedläggning av I 22 i Kiruna har gjort att en tredjedel av hemvärnsmännen i området valt att lämna organisationen och lämna in sin utrustning. Motiveringen när jag har frågat är som de själva uttrycker det - det är deras ord: Vi vill inte bli kanonmat. De upplever det på det sättet. För att spara ekonomiska resurser kan I 22 i Kiruna lämpligen omvandlas till ett detachement under Kiruna kan också med fördel ges utökade uppgifter för att kunna användas i fred, kris och krig. Det kan ses som en resurs inte bara i det militära försvaret utan även för hela totalförsvaret. Det klarar av krävande patrulltjänst i arktisk terräng likaväl som sjukvård, atomsanering och flyktingmottagning. Hela landet ska leva. Det hävdar många regeringsföreträdare med statsministern i spetsen. Men frågan är: Är socialdemokraterna och centerpartisterna och nu även vänsterpartisterna beredda att försvara hela landet? Dessa tre partier kommer att ha sin givna plats i historieböckerna som kommande generationer kommer att ondgöra sig över. Det förvånar mig storligen att Centerpartiet, som tidigare värnat om att försvara hela landet och inte minst gles och landsbygden, kan ställa en åttondel av landets yta utan försvar. För mig tycks det som att Centern irrar omkring i ingenmansland långt ute på vänsterkanten. Men det förvånar mig storligen. Fru talman! Jag står självfallet bakom de kristdemokratiska yrkandena som Åke Carnerö och Margareta Viklund framfört, men jag vill också ställa mig bakom hela min motion Fö31. Men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till yrkande 3 under mom. 26 som handlar om Lapplands jägarregemente

Fru talman! Nu förändras det svenska försvaret för att kunna möta 2000-talets hot och risker. Det är en svår process, men den är absolut nödvändig. Sveriges försvar står naturligtvis inte inför en halvering av sin förmåga. Tvärtom är det så att avgörande förmågor nu kommer att stärkas påtagligt. "Långsiktigt är det här det militärt bästa." "Marschriktningen är rätt." Så uttrycker sig överbefälhavare Owe Wiktorin. Jag tycker att det förtjänar att läsas in i riksdagens protokoll att överbefälhavaren på ett så tydligt sätt har tagit ställning till det förslag som nu föreligger. Han tvekar inte. Wiktorin talar med 35 års erfarenhet som hög militär. "Vi går mot något helt nytt. Flera länder förändrar precis som vi sina försvarsmakter i grunden." Det sade Wiktorin vid Folk och Försvar i Sälen den 24 Bakom det förslag som ÖB Wiktorin så tydligt berömmer står Socialdemokraterna och Centerpartiet. På andra kanten, långt bort, står Moderaterna, ivrigt påhejade av Kristdemokraterna och i viss utsträckning Folkpartiet som menar att hela förslaget är så dåligt att allt måste kastas i papperskorgen. Våra två partiers förslag presenterades den 20 oktober förra året. I fem långa månader har nu moderater och kristdemokrater gnällt, grinat och skrivit samma insändare om och om igen och gaskat upp sig till brösttoner inte minst här i kammaren. När det gäller moderaterna är det inte särskilt överraskande. Partiet har valt konfrontation och därmed också valt att isolera sig, långt ifrån de viktiga samtalen om morgondagens försvar. Den viktiga frågan när det gäller moderaterna är naturligtvis hur länge denna självvalda ökenvandring kan fortgå. Men mest förvånande är det kanske att kristdemokraterna lockats att beträda nejsägandets defensiva stig. Vid utskottets senaste sammanträde noterades dock en förskjutning, att man i vissa delar valde att inte säga nej till allt utan att avstå. Jag är övertygad om, och jag hoppas, att det inte var ett telefonsamtal från överbefälhavaren som frambringade denna förändring utan att det var ett moget övervägande av partiet. Men vad har egentligen Alf Svensson, Åke Carnerö, Margareta Viklund och de övriga försvarspolitiskt kunniga kristdemokratiska riksdagsledamöterna gjort under de senaste fem månaderna? Vi är många som har väntat på att kristdemokraterna skulle kunna ta sig samman och presentera ett eget förslag till ett nytt framtida försvar av Sverige. Så har inte skett. Ännu vet ingen vilka förband som kristdemokraterna anser bör läggas ned. Vi vet inte vilka förband som partiet vill ha kvar. Det enda som vi vet är att man har samlat ihop sig och presenterat ett samlat nej till två andra partiers förslag. Debatten här i dag har ju gjort läget ännu mer förvirrat när Lennart Daléus också uppmärksammade det citat som Åke Carnerö gav. Det är en omöjlig uppgift för ett riksdagsparti att lägga fram ett sådant förslag, sade Åke Carnerö. Margareta Viklund formulerade det på följande sätt: Vi kan inte ta fram sådana här underlag. Men underlaget fanns ju den 19 maj. Det var ju på det underlaget som två andra partier, Socialdemokraterna och Centerpartiet, men även Miljöpartiet, det ska de ha heder av, arbetade fram sina helhetsförslag. Varför var det möjligt för Miljöpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna att peka ut vilka förband som de anser ska var kvar men inte för Kristdemokraterna? Jag förstår inte det. Kanske var man inte uppgiften vuxen. Den enda antydan som Kristdemokraterna lyckats prestera var det ivriga försöket att tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet i det skedet slå fast att F 17 i Kallinge borde läggas ned. Men vad jag kan utläsa är det också det enda aktiva val som partiet har gjort när det gäller förbandsfrågorna under den här långa processen. Fru talman! Jag är övertygad om att samtliga kristdemokratiska riksdagsledamöter inser att det är nödvändigt att lägga ned förband och regementen för att vi ska få råd med nödvändiga och viktiga nysatsningar. Men på den politiska retorikens altare väljer partiet en taktik med begränsad hederlighet. I hela landet ger partiet sken av att man vill rädda alla förband. Därför är också de försvarsmotioner som kristdemokraterna har väckt i riksdagen en virrig, spretig och osammanhängande samling. Så här ser det ut: Hässleholm bibehålls. Erling Wälivaara, som vi nyss hörde, kräver att Lapplands jägarregemente I 22 i Karlskrona ska vara kvar. Samma Gylling kräver vidare att F 17 i Ronneby ska vara kvar. Medan partibröderna Skånberg och Lantz kräver att F 10 i Ängelholm ska vara kvar. Så här håller det på sida upp och sida ned. Kristdemokraterna har inte heller avsatt några medel för att klara av allt detta. Det är en önskelista utan någon som helst koppling till det egna partiets ekonomiska politik. Jag begär inte att önskelistan ska vara kopplad till mitt partis ekonomiska politik. Men den borde väl i rimlighetens namn vara kopplad till det egna partiets ekonomiska politik? Nej, kristdemokraterna har inte förmått att presentera ett eget förslag om hur försvaret ska organiseras i framtiden. Den pinsamma svagheten försöker man dölja genom att råskälla på socialdemokrater och centerpartister samtidigt som man vill ta politiska poäng på alla de orter där förband hotas av nedläggning. Finns det egentligen någon i det svenska folkhemmet som inte har genomskådat detta falska dubbelspel? Fru talman! Socialdemokraterna och Centerpartiet ser nu till att vi i det nya försvaret kan bygga in en förmåga till anpassning mot nya typer av angreppshot som på sikt kan komma att uppstå. Och just detta tog överbefälhavare Owe Wiktorin fasta på i sitt anförande i Sälen: "Det är nu inte längre någon nyhet att Sverige i en nära framtid kan utsättas för nya typer av hot eller intrång mot vitala intressen. Hur skyddar vi oss mot terrorister som förfogar över massförstörelsevapen eller som har för avsikt att krascha centrala datasystem? Även här måste vi gå mot något nytt." Dagens försvarsbeslut är ett bra beslut. Men redan år 2001 kommer en viktig fortsättning. Den gången handlar det inte om förband och utbildningsplattformar. Då ska riksdagen i stället besluta om hur vi i Sverige ska kunna öka IT-säkerheten, hur vi bättre ska kunna använda samhällets samlade resurser i en vidare skala av hot, hur vi ska bli bättre på att medverka i internationella insatser, och hur vi ska ha det med värnplikten i framtiden. Förarbetet till det försvarsbeslutet ska göras av Försvarsberedningen. Och i dag står Kristdemokraternas stol tom i Försvarsberedningen. Självklart behövs alla partier i detta arbete. Det är orimligt att riksdagens fjärde största parti inte är med i det forum som diskuterar de långsiktigt viktiga frågorna för Vi socialdemokrater anser avslutningsvis att det nu är rätt tid att genomföra ominriktningen mot ett modernt och flexibelt försvar, ett försvar som bättre och snabbare än dagens ska kunna svara mot omvärldsförändringar. Politikens ansvar måste vara att orka gå framåt, inte endast sätta sig på tvären. Jag yrkar bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande.

Fru talman! Håkan Juholt säger att ÖB till hundra procent stöder Socialdemokraternas och Centerns förslag. Han har uttalat detta vid flera tillfällen. Men det hade varit hederligare av Håkan Juholt att säga som det verkligen är, att ÖB vid varje tillfälle - åtminstone när jag hört honom uttala sig - har sagt: Under givna förutsättningar är det här möjligt. Det kan t.o.m. hända att han har sagt att det också är bra. Men vilka är då de givna förutsättningarna? Jo, för det första gäller det den ekonomiska ram utifrån vilken han varit tvungen att lägga ett förslag. För det andra gäller det en säkerhetspolitisk bedömning som han inte helt delar. Dessutom sade han som en första punkt i sitt förslag att man borde ompröva säkerhetspolitiken. Sedan vill jag kommentera detta med att vi sagt att det är ett dåligt förslag. Vi har sagt att det är undermåligt. Det borde Håkan Juholt veta som ju suttit med i utskottet och som fem gånger har fått kalla ÖB och högkvarteret till utskottet; detta för att över huvud taget få någon rätsida på hur ekonomin såg ut. Några dagar före slutjusteringssammanträdet fick vi ändå veta att nu skulle det vara möjligt att tillföra en och annan miljard till inom den redan trånga ramen. Om detta är möjligt måste ju ramen ha varit fel redan från början eller också kommer den att spricka. Håkan Juholts förträfflighet vad gäller det här förslaget tycker jag rimmar illa med vad vi båda två har upplevt i utskottet.
Fru talman! Moderaterna och Olle Lindström har inte heller gjort det enkelt för myndighetschefen då man har förvägrat honom ett alternativ till Socialdemokraternas och Centerns förslag. Hade Olle Lindström samlat sig och tillsammans med Henrik Landerholm lagt fram ett eget alternativ skulle ÖB kanske ha kommit till en annan ståndpunkt. Det finns ju bara ett politiskt förslag till organisation, nämligen Socialdemokraternas och Centerns, så inte har Olle Lindström medverkat till en process där ÖB givits möjlighet att recensera fler förslag. Tvärtom har man varit angelägen om att det bara ska finnas ett förslag. Men det skulle ha blivit en mycket intressantare debatt här i kammaren om fler partier hade samlat sig och lagt fram egna förslag om hur grundorganisationen ska se ut. Nåväl, när det sedan gäller ekonomin, Olle Lindström, är det precis som det står på s. 29 i betänkandet, att det är uppemot 1,4 miljarder mer som lagts in när det gäller verksamheten fram till år 2004. Det här är en pågående process och det finns exakt beskrivet på s. 29 hur många kronor och ören det rör sig om år för år, så det är sannerligen inte fråga om något gungfly! Att ÖB bara har kommenterat Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag beror ju på att det är det enda förslag som har funnits. ÖB säger - men inte under galgen: "Långsiktigt är detta det militärt bästa." Marschriktningen är rätt. Slutligen: Det finns väl inte någon myndighetschef i landet som inte önskar fler miljoner eller miljarder i sin plånbok. Där utgör ÖB naturligtvis inte något undantag.
Fru talman! Jag hör att Håkan Juholt hela tiden försöker komma undan de givna förutsättningarna och kan förstå att han gärna vill komma ifrån dem. När det gäller detta med att vi inte skulle ha kommit med något förslag kan jag bara säga att det inte är en lätt sak. Inte ens i utskottet har vi kunnat få en ekonomisk analys av vad det ena eller andra förbandet eller vad den ena eller andra förändringen skulle kunna innebära. Fortfarande finns det inga sådana uppgifter. Det är just därför som vi menar att det här förslaget är undermåligt. Det är inte ens värdigt att läggas på riksdagens bord, precis som jag sade i mitt huvudanförande.

Fru talman! Faktum kvarstår att i stort sett alla moderater som anmält sig till den här debatten inte har bemödat sig med att presentera åtminstone en antydan till ett eget grundorganisatoriskt förslag. Detta är mycket märkligt. Möjligen kan man göra så om man vill vara en liten sekt utanför allt inflytande i ett sammanhang. Men om man tillhör det stora opinionspartiet med opinionssiffror som ligger runt 30 % och som tidigare haft statsministerposten och försvarsministerposten, är det då inte mycket märkligt att man under en halvårslång process inte kan samla sig och lägga fram ett eget förslag i stället för att skriva artiklar och hålla tal om hur dåligt de andra partiernas förslag är? Det är i alla fall för mig en märklig politisk hantering som Olle Lindström medverkar i runtom i landet där han uppträder. När det gäller ÖB:s syn på detta är det alldeles tydligt så att man inte kan springa ifrån att ÖB vid flera tillfällen i olika skrifter och i olika sammanhang har sagt att marschriktningen är rätt med detta förslag. Långsiktigt är det här det militärt bästa. Detta står i bjärt kontrast till den slakt som en del i denna kammare har beskrivit. Retoriken och verkligheten ligger alltså en bra bit från varandra. Så ska det kanske vara i en politisk debatt men det ligger väldigt långt från politiskt ansvarstagande. Det är precis där som Moderaterna är just nu, dvs. väldigt långt från politiskt ansvarstagande i de här frågorna.
Fru talman! Håkan Juholt uttrycker naturligtvis stor besvikelse över att Kristdemokraterna inte är nöjda med regeringens förslag - dvs. att det blir en stor säkerhetspolitisk risktagning, att vi har en annan försvarsbudget än regeringen och att vi vill ha en annan utformning av grundorganisationen. Detta har vi redogjort för i alla de artiklar som Håkan Juholt, glädjande nog, har läst. Vi har inte enbart velat kritisera det stora säkerhetspolitiska risktagandet, utan vi har också lagt fram vår grundprincip när det gäller utformningen av grundorganisationen. Vi menar att det är svårt att lägga ett eget grundorganisationsförslag och att tränga bakom alla siffror, vilket ju krävs. Dessutom ska det göras på kort tid. Det här är alltså en omfattande apparat om man ska vara seriös. I fråga om den principiella utformningen utgår vårt förslag från våra ekonomiska ramar. Men vi har inte velat gå in och säga att de och de förbanden ska finnas med i den här grundorganisationen. Vi har heller inte under våra resor runtom i landet pekat ut ställen och sagt vad som ska bevaras, utan vi har talat om våra grundprinciper. Håkan Juholt nämner Försvarsberedningen. Men hur stort inflytande skulle Kristdemokraterna ha fått under den fortsatta processen? Vi hoppade av eftersom vi inte kunde ta konsekvenserna av ett förslag som skulle leda till den oordnade planeringsprocess, den förhastade process, som vi nu har sett. Jag tror mig kunna säga att man i Försvarsberedningen inte hade haft en seriös diskussion. Vi ställde oss ju inte bakom den ekonomiska ramen som Socialdemokraterna och Centern gjorde.
Fru talman! Med kännedom om Åke Carnerös såväl kunnighet som möjligheter att uttrycka sig, inte minst vid Försvarsberedningens arbete, och medverka till konstruktiva förslag och idéer är jag helt övertygad om att inflytandet skulle ha varit större inom Försvarsberedningen jämfört med hur det blir om man slår igen dörren och lämnar rummet - det är jag helt säker på - men i vilken utsträckning är svårare att bedöma. Absolut minst inflytande har man i varje fall om man säger att man inte vill vara med. När vi nu äntligen har den här debatten och diskussionen om förbanden skulle det ändå vara vackert om Åke Carnerö till protokollet kunde läsa in hur många fler miljarder Kristdemokraterna vill lägga på förbandsverksamheten jämfört med Centern och Kanske kunde ni, inte peka ut orterna, men tala om hur många fler flottiljer, förband och skolor som det här skulle kunna leda till. Vi har som sagt gått steget ut och nämnt såväl pengarna som antalet och också vilka platser. Om nu inte Carnerö vill ta steget till att peka ut platserna, tala om hur många fler förband, flottiljer, skolor och annan verksamhet det blir. Det måste ni väl under det här halvåret ha kunnat precisera.
Fru talman! Jag tänker inte nämna några platser över huvud taget. Vi ställer upp på ominriktningen, och det har vi tydligt sagt hela tiden. Den oordnade process som har varit har lett till att vi menar att försvarsförmågan har urholkats. Läs vår principiella utformning. Av det kan man få en viss vägledning utan att för den skull tala om vilka förband som ska vara kvar. Vårt förslag hade också inneburit förändringar i strukturen, helt klart, och det klargjorde jag redan i remissdebatten här i kammaren i november.
Fru talman! V står nu framme vid debatten, och i morgon ska beslutet klubbas. Kristdemokraternas, riksdagens fjärde största parti, talesman säger: Vår motion kan ge viss vägledning. Det säger oerhört mycket om hur långt man har kommit i arbetet med försvarsfrågorna. Det kan ge viss vägledning för dem som läser motionerna. Vad jag ändå måste komma tillbaka till är: Vem ska ta ansvaret? Vem ska säga: Här är de orter som kommer att beröras? Nej, det ansvaret lägger ni alltid på någon annan, och några tvingas ta det. Carnerö säger i svepande ordalag: Självklart skulle även vi ha kommit till någonting åt det här hållet kanske möjligen. Läser ni våra papper kan ni som är insatta få viss vägledning. Men människorna runtom i landet ska inte behöva utläsa att något förband är hotat. Därför lägger man också motioner som säkerställer all verksamhet i dag. Där kan man ge sken av att man vill rädda allt åt alla överallt.
Fru talman! Jag har några konkreta frågor som jag vill ställa till Håkan Juholt. Oroar det Håkan Juholt alls att cirka en åttondel av landets yta lämnas helt utan försvar? Oroar det Håkan Juholt att ca 150 mil av landets gräns lämnas utan försvar? Oroar det Håkan Juholt att hemvärnsmännen uppe i norra Norrbotten lämnar in sin utrustning och säger: Nu vill vi inte mera vara med. Är norra Norrbotten över huvud taget intressant och värt att försvara för Håkan Juholt och Socialdemokraterna i dag?
Fru talman! Som kommande från Oskarshamn och Kalmar där vi inte sett förband på många många tider utgår jag och medborgarna i Kalmar län ifrån att det svenska försvaret organiseras på ett sådant sätt att även platser som inte har förband försvaras i samband med en attack. Men vad vi nu gör att vi skär bort de gamla strukturerna och inför en större möjlighet till rörlighet. Vi ökar möjligheterna till skydd vid IT angrepp. Vi får en luftburen bataljon. Vi ökar skyddet när det gäller NBC-stridsmedel och en andra saker. Men inte är det väl som så, Erling Wälivaara, att det endast är de orter som har förband som ska försvaras om någon vill oss någonting illa? Det skulle i så fall innebära en helt annan försvarspolitik än den som såväl Kristdemokraterna som Socialdemokraterna och Moderaterna står bakom.
Fru talman! Jag blir uppriktigt sagt väldigt upprörd, förundrad och förvånad över Håkan Juholts svar. Det innebär att Håkan Juholt inte har någon större känsla för en åttondel av landets yta. Flyttar vi det hela ned till södra Sverige innebär det i stort sett att vi inte skulle ha ett enda förband från södra Skåne uppemot Mälardalen. Det är den verklighet vi lever i. Att då säga att vi kan ha en enda flygflottilj om bara angreppstiden är något dygn. Det är vad det handlar om. Om man flyttar förbanden från en stor del av Sveriges yta innebär det vid ett överraskande anfall att landet inte kan försvaras. Lägg därtill att vi har två främmande länder som gränsar mot oss plus ryska gränsen som ligger i närzonen.
Fru talman! Jag förstår naturligtvis Erling Wälivaaras angelägenhet att tala för förbanden hemmavid. Det gör alla här i dag, men faktum kvarstår att det är ganska länge sedan som Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Centern och Moderaterna och andra lämnade bakom sig att landet försvarades från kaserngården. Jag tror t.o.m. att det var Anders Björck som i en debatt använde just det uttrycket, att landet inte försvaras från kaserngårdarna. Det här är egentligen lite billig retorik. Om vi nu lägger ned, som Kristdemokraterna föreslår, F 17 i Ängelholm, skulle det innebära att vi inte skulle ha något flygförsvar i Blekinge om det skulle ske ett angrepp mot Blekinge? Det är alltså inte kopplat till var förbanden ligger utan framför allt gäller det att säkerställa nationell förmåga naturligtvis, vilken förmåga vi ska ha inte bara över gräns utan också när det gäller att möta informationsoperationer, NBC stridsmedel eller vad det nu kan vara, att säkerställa nya förmågor, inte hålla fast vid gamla strukturer. Det är länge sedan vi i våra partier lämnade retoriken att landet försvaras från kaserngården. Det hoppas jag också Kristdemokraterna är beredda att göra. Jag är övertygad om att man är det, och jag vet att man är det.
Fru talman! Jag hade inte tänkt att nämna I 21 i den här debatten, men jag måste ändå till protokollet få fört att jag har samma uppfattning som Erling Wälivaara i den frågan - om det nu kan förbättra läget när det sägs av en värmlänning. Jag vill bara göra några kommentarer. Håkan Juholt nämnde Folkpartiet eftersom vi föreslår avslag på hela propositionen. Det beror på nytänkande beträffande den internationella verksamheten, som jag nämnde, nytänkande i Natofrågan, nytänkande i pliktfrågan och det vi just nu har debatterat, vinterutbildningen, då kanske speciellt Kiruna och garnisonshaveriet. Dessa saker hade fått garanterat en helt annan lösning om Folkpartiet hade suttit med vid bordet och fått fortsätta den förhandling som var så nära att slutföras med ett bredare demokratiskt underlag. Jag hoppas att Håkan Juholt lade märke till att jag inte nämnde några flygflottiljer.
Fru talman! Under hela detta arbetes gång har vi också av socialdemokraterna noterat det konstruktiva arbete som Folkpartiet faktiskt gjort i bl.a. Försvarsberedningen. Det är betydelsefullt. Det är inte så att ett parti sitter inne med hela sanningen, inte heller två eller tre partier, utan det är i samtalet mellan alla partierna som någonting bra kan växa fram när det gäller försvarspolitiken. Där är Försvarsberedningen forumet, och där medverkar Folkpartiet på ett mycket konstruktivt och ansvarstagande sätt. Det tycker jag renderar respekt. Politik kan inte bara vara att sätta sig på tvären. Det måste också vara att orka gå framåt.

Fru talman! Först vill jag yrka bifall till den moderata reservationen nr 1 och, om detta yrkande inte finner gehör hos riksdagen, bifall till reservation 16. Det finns mycket att säga om detta förslag, tyvärr mycket lite positivt. Den mest allvarliga kritiken är att det ekonomiska underlaget är bristfälligt och att konsekvensbeskrivning av olika handlingsvägar saknas. Dessutom ges ingen trovärdig redovisning av hur tillkommande kostnader kan rymmas inom ramen. Fru talman! Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter är: - förmåga att hävda svensk territoriell integritet - förmåga att bidra till fred och säkerhet i omvärlden samt - förmåga att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar. Hittills har debatten mest kretsat kring de tre första uppgifterna. Jag tänker uppehålla mig vid den fjärde uppgiften - att kunna stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. ska Försvarsmakten utföra transporter med helikopter vid livshotande situationer. Försvarsmakten får ställa personal och egendom till förfogande för transport av sjuka eller skadade. Likaså får Försvarsmakten åta sig att bygga vägar och broar, utföra transporter samt andra arbeten och tjänster. I en skrivelse från Rikspolisstyrelsen föreslås ändringar i förordningen om militär medverkan i civil verksamhet. Rikspolisstyrelsen anför att den helhetssyn som ska prägla totalförsvaret inte återspeglas i möjligheterna för polisen att utnyttja Försvarsmaktens resurser för vissa polisiära ändamål. Med andra ord: Rikspolisstyrelsen anser att Försvarsmaktens resurser bör kunna utnyttjas mer och bättre. I 1996 års försvarsbeslut uttalade regeringen att totalförsvarsresurserna även ska kunna användas i situationer som inte är svåra påfrestningar för samhället i fred. I denna proposition uttalar regeringen att en författningsändring bör komma till stånd som innebär att samtliga de transportmedel som Försvarsmakten disponerar över - helikoptrar, transportflygplan, markfordon och fartyg - ska kunna ställas till totalförsvarets förfogande. Regeringens bedömning är att Polisen, Kustbevakningen och Tullverket bör ges ökade möjligheter att utnyttja Försvarsmaktens resurser. Med denna redovisning av tidigare beslut, regeringens nuvarande bedömning, Polisens och andra myndigheters förslag vill jag visa på det stora behov som finns av Försvarsmakten och dess resurser för det civila samhället i hela landet. Det räcker att påminna om snöovädret i södra och mellersta Sverige för några år sedan, problemen i Gävle efter den kraftiga snöstormen samt ett antal stora skogsbränder där Försvarsmaktens deltagande blev avgörande för en relativt positiv utgång - detta sagt för att man ska förstå betydelsen av militära förband i alla delar av vårt land. När nu Försvarsmaktens närvaro och dess resurser på många platser i landet försvinner, försvinner också möjligheterna att stödja det civila samhället vid större påfrestningar inom rimliga anspänningstider. Fru talman! Man förstår egentligen konsekvenserna av regeringens förslag först när man ser Sverigekartan och vilka områden som blir utan militära förband. Fru talman! Jag har med mig en karta som visar nuvarande förband och hur de är placerade i landet. Kryssen på kartan visar vilka förband som försvinner, förbandsnedläggningar. De streckade områdena är de områden som blir utan militär närvaro, om nu förslaget går igenom. Rolf Gunnarsson efterlyste en atlas. Här finns nu en möjlighet för dem som vill att studera var Kristinehamn och Falun ligger och avståndet till Älvdalen. Ni är välkomna fram och göra detta sedan. Förutom de nedläggningar och de problem som uppstår för det civila samhället vid påfrestningar föreslår regeringen att funktionen civilbefälhavare ska försvinna. Man avser att återkomma i frågan, men under tiden kommer denna viktiga samordningsfunktion att vara obesatt. Fru talman! Vi kan inte medverka till denna utarmning av Sveriges försvar med de konsekvenser det får för bl.a. totalförsvaret. Ansvaret vilar helt och hållet på regeringen och Centerpartiet. Att Vänsterpartiet tilläts spela en roll som medförde ytterligare försämringar är dessutom mycket förvånande då försvarsministern i denna kammare tidigare uttryckligen avvisat samröre med

Fru talman! När jag lyssnade till inledningen av den här diskussionen kändes det lite förunderligt. Henrik Landerholm talade om att det var ett hopkok, ett svagt stöd och den sämst förberedda propositionen. Dagens säkerhetspolitiska läge talar emot att skrota eller nedrusta försvaret, som han sade. Sverige backar in i framtiden. Sedan kom Rolf Gunnarsson efter ett tag och drog in slaktaren i bilden. Men jag håller mig till Landerholms katastrofscenario. Det kändes underligt att företrädaren för det näst största partiet, för det ledande oppositionspartiet, så ville fjärma sig från en saklig försvarspolitisk debatt. Det stämmer inte. Och det är inte heller någon som tror att det är som Landerholms anslag avgav. Det visade Håkan Juholts inlägg alldeles nyss. Det här är ett seriöst arbete där man har vägt, prövat och kommit fram till ett slutgiltigt ställningstagande. Det är inte bara politiker som har medverkat utan också Försvarsmaktens högsta ledning. Det är också förunderligt när det ledande oppositionspartiet gör ett sådant här utfall utan att ha ett eget förslag som Socialdemokraterna, Centern, Vänstern och Miljöpartiet har. De har heltäckande alternativa förslag, vilket naturligtvis gör att debatten får en annan inriktning och framför allt en annan saklig tyngd. Det är alltså inte så att ett försvar som om några år ska kosta 36 miljarder är ett nedrustat eller - för att använda Gunnarssons uttryck - slaktat försvar. Alla sådana debattknep är dåliga. De skadar saken, och jag är övertygad om att de också skadar de företrädare som använder sådana överord. Försvarspolitiken är så viktig - precis som det har framgått av flera inlägg här - att vi måste föra en sansad och ansvarsfull debatt om vårt totalförsvar, både när det gäller att klara kriser i fredstid och när det gäller att klara det yttersta hotet, krig. Jag anser att det här är ett bra förslag. Det anger - precis som ÖB säger - rätt färdriktning. Men ingen av oss som står bakom Socialdemokraternas och Centerns förslag har sagt att vi exakt vet hur vi ska gå fram. Ingen har heller sagt att detta kommer att bli en process som är smärtfri. I flera inlägg har man sagt att det för de anställda på olika orter där man berörs av nedläggningar är en mycket smärtsam process. Det är ju så med försvarsteknologin, med försvarstekniken, med den strategiska bedömningen av hur världen kommer att utvecklas att vi många gånger har kommit till korta när det gäller att ge säkra svar. Vi får ange färdriktningar och försöka att göra prognoser om vad som kommer att gälla. Vi i den socialdemokratiska gruppen var i Göteborg i måndags och besökte Ericsson Microwave. Då fick vi en bild av hur det framtida försvaret kanske kommer att fungera. Det innebär att vi förmodligen måste genomföra ytterligare omstruktureringar med tanke på den teknik som man där redovisade. Jag åkte runt med ÖCB i USA och mötte CIA, FBI och flera privata försvars och säkerhetsorganisationer. Där sade man att man sökte sig fram till de nya hotbildernas försvar. Där sade man att det kanske inte är stridsfältet som kommer att gälla i framtiden. Kanske den framtida hotbilden kommer att vara, både i fredstid och under det värsta scenariot, kriget, att bankingsystemet eller det elektriska systemets styreffekter slås ut. Det är alltså många frågor som är obesvarade. Men vår inriktning från Socialdemokraternas och Centerns sida tycker jag är värd att kalla, som ÖB gör, rätt riktning. Jag tyckte också att det var konstigt när det största oppositionspartiet lämnade Försvarsberedningen. Jag tyckte inte bara att det var konstigt, utan jag tyckte att det var djävligt trist. Landerholm försöker nu att försvara det med att säga att det hade varit bättre att Bildt och Persson hade tagit över försvarsfrågan. Jag har mycket större förtroende för Landerholm och för våra företrädare i beredning och försvarsutskott än vad jag har för dessa två partiledare och kanske också för de andra partiledarna, även om de, som Daléus i dag visat, inte är ointresserade av att delta i debatten. Men om man ska klara de här frågorna måste man, precis som vi har gjort i beredning och utskott, ägna sig åt dem. Man måste ägna dagar, nätter, veckor, månader och år för att följa utvecklingen och ha någotsånär vettiga insikter för att föreslå de rätta lösningarna. När Försvarsberedningen lämnades var min tro att moderaten Landerholm och kristdemokraterna, som var de som hoppade av, skulle presentera ett alternativ. Det tyckte jag var okej. Det är den andra vägens sätt att jobba. Endera deltar man i en allpolitisk beredning eller så går man ur den och lägger fram ett alternativ till den beredning som sitter och jobbar. Men det har man alltså inte gjort. Jag skulle också vilja säga, med anledning av Runar Patrikssons inlägg som också Håkan Juholt har harangerat, att det för oss alla i den här kammaren och för landet är oerhört viktigt att vi försöker komma tillbaks till en bred försvarspolitisk enighet. Det är viktigt utifrån vad jag nyss har sagt, nämligen svårigheten att göra de rätta bedömningarna. Men det är inte minst viktigt för att gentemot omvärlden ge en entydig bild av var Sverige står när det gäller vår säkerhetspolitik och det försvar som vi satsar 36 miljarder på. Det har också i debatten funnits en diskussion om hemvärnet. Eftersom jag sitter i Rikshemvärnsrådet vet jag att det naturligtvis finns bekymmer med omstruktureringen och regementsnedläggningar som gör att vissa hemvärnsmän, alltför många, lämnar in sina vapen. Vi är i dag 73 000 personer i hemvärnet. Av dem är det 15 000 män och kvinnor som är med i våra försvarsorganisationer. Inriktningen för hemvärnet är att vi ska bli 90 000 och att vi, om det skulle uppstå ett skarpare läge, ska nå upp till 125 000. Beredskap på materielsidan kommer att hållas för de ytterligare Men för att vi fram till år 2004 ska kunna växa till ett hemvärn av 90 000 aktiva personer, krävs det naturligtvis oerhört många åtgärder - aktiva rekryteringsåtgärder och andra aktiva åtgärder. Framför allt gäller det att få människor att inse att det är oerhört viktigt med ett försvar. Hemvärnet är inte, som sades i debatten här, satt åt sidan. Hemvärnet utgör i den framtida krigsorganisationen 50 % av manskapet. Det är precis så som det står på s. 4 i betänkandet, för att svara på Margareta Viklunds propå: "Hemvärnet har en viktig roll i skyddet av viktiga samhällsfunktioner bl.a. för att säkra ledningssystemets funktion. Hemvärnet skall med hög beredskap bevaka och skydda viktiga totalförsvarsobjekt mot sabotage. Hemvärnet får en betydligt mer framskjuten position i det svenska försvaret än hittills bl.a. för att lokalt upprätthålla den militära närvaron som är viktig för medborgarnas allmänna försvarsvilja. En stor del av markstridsförband som framgent kommer att finnas gripbara med kort varsel utgörs av hemvärnsförband." Detta är ett tungt åtagande, ett svårt åtagande. Men jag kan lova att det finns en optimism bland rikshemvärnsfolket och bland hemvärnsfolk ute i landet. Man ser problem, och ibland tycker man att de är oöverstigliga, men det är en positivitet. När man i år firar sitt 60-årsjubileum har man en rad aktiviteter och en rad konkreta förslag. Det riktigt sjuder av vilja att ikläda sig den roll som försvarspropositionen talar om. Kammarledamöter! Låt mig avsluta med att säga att jag tycker - och det är inte något politiskt spel eller därför att jag tillhör den gruppering som står bakom det försvarspolitiska betänkande som nu ligger - att detta är en bra grund att bygga ett framtidsriktigt försvar. Försvarets framtida budget tycker jag också är rimlig och riktig. Det är inte oväsentligt att vi inte tar en för stor del till försvarskostnaderna utan att vi nu delar med oss 8 miljarder till vård och omsorg. Det är ganska väsentligt för att skapa en folklig förankring, och det har detta förslag tagit fasta på. Man skär alltså ned försvaret och gör det spetsigare och bättre, samtidigt som 8 miljarder kan föras över till sjukvården. Det tror jag på kort sikt, kanske också på lång sikt, är kanske ett av de väsentligare bidragen till att skapa en folklig förankring för den försvarspolitik och det försvar som vi brett är överens om ska vara starkt, effektivt och modernt, och det tycker jag att det här förslaget är. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Eftersom Ola Rask blandade in mig några gånger vill jag bara säga något kort. Skillnaden mellan Ola Rask och mig är att jag som moderat oppositionspolitiker inte har fått någon order att genomföra något visst stycke, någon viss bok eller något förslag. Jag har alltså inte den roll som Ola Rask har. Jag vill återgå till det särskilda yttrandet från Karin Wegestål om detta med underlaget. Eftersom Ola Rask också är en rutinerad politiker som varit med länge, vill jag fråga Ola Rask om det är Karin Wegestål som totalt har missuppfattat vilket underlag hon har fått i utskottet eller om det är ni andra socialdemokrater som har fått ett bra underlag. När det gäller hemvärnet hoppas jag att det sjuder, som Ola Rask säger. Det sjuder ju inte just nu hemma i Dalarna. Jag konstaterar bara fakta, att vi för första gången har fått en minussiffra för hemvärnet. Det gör mig sorgsen i mitt försvarshjärta. Jag hoppas att Ola Rask har rätt, så att det börjar sjuda även i mitt hemlän. Det gör inte det just nu, men jag hoppas att Ola Rask får rätt på den punkten. Underlaget, som vi har diskuterat tidigare och ganska många gånger i dag, tycker jag är viktigt. Tycker Ola Rask att underlaget är bra? Har Karin Sedan detta med ordet slakt: Än en gång vill jag säga att slakt kommer från Tidningarnas telegrambyrå, som första gången uppfann ordet slakt i försvarsdebatten.
Fru talman! Jag kan svara ganska kort. Jag tycker inte att det är ett dåligt underlag. Jag tycker heller inte att vi har fått få möjligheter att diskutera det. Jag tycker att vi har fått många möjligheter, t.o.m. så många att vi ibland inte riktigt har haft tid att hänga med på alla föredragningar. Den som dessutom har haft viljan att åka ut i landet för att träffa försvarsmaterielindustri, nedläggningshotade förband på olika orter osv. har kunnat skaffa sig ett mycket bra underlag. Det är min uppfattning. Sedan kan man då säga att man inte har svar på alla frågor - det kan handla om ekonomi osv. - men det är just av det skäl som jag pekar på, nämligen att detta är en så komplex fråga. Det gäller oss alla i den här kammaren. Vilket utskott vi än företräder, vilket område vi än företräder säger man i ett beslut: De här pengarna får ni använda till er verksamhet. Gör det bästa av det. Och det har vi gjort. Hemvärnet sjuder - det är så - samtidigt som det har problem. Jag sticker inte under stol med det. Det är nämligen så att vi har gjort minskningar under de senaste åren och haft problem med rekryteringen. Det måste vi råda bot på. Vi måste hjälpas åt att tala om att det är viktigt att ha ett hemvärn. Det kommer i framtiden att vara den väsentliga delen av försvaret.
Fru talman! Kristdemokraterna ville ha en bred försvarspolitisk uppgörelse, inte så som den nu ligger på bordet. Det är därför vi inte har presenterat något eget grundorganisationsförslag. Vi har sträckt ut handen, men ni har slagit bort den. Vi ville i Försvarsberedningen lösa de akuta ekonomiska problemen för Försvarsmakten för att vi skulle få en ordnad process. Men i stället valde socialdemokraterna ett annat alternativ. Ola Rask talar också om de nya hoten som vi ska kunna möta. Men hur ska man kunna möta dessa nya hot med det förslag som nu ligger på bordet och som innebär större kostnader än vad som angivits? Ingen socialdemokrat har under den här debatten berättat hur man ska finansiera de investeringar som krävs i exempelvis Halmstad och Östersund. Varför behåller man inte de regementen som redan har gjort de här stora investeringarna? Då skulle man få pengar över till att kunna möta de nya hoten.
Fru talman! Jag tror att det här är lite av uppvaknandets minut. Jag hoppas att det är så. Vi behöver inte diskutera vem som har sträckt ut handen eller vem som har slagit bort den. Jag tror att de flesta är besjälade av att försöka åstadkomma ett så brett försvarspolitiskt underlag som möjligt för de beslut och ställningstaganden vi antar. Det är min förhoppning att vi ska göra det. Vi försökte ju också att säga till er när ni lämnade Försvarsberedningen: Gör inte det! För mig som under lång tid har varit politiskt aktiv är det ett förunderligt sätt att verka politiskt. Man stannar och slåss to the bitter end, och sedan när det går emot i beslutet säger man: Detta beslut kan inte vi stå bakom. Det här är vårt alternativ. Vi tycker att ni har fel. Man ska inte - som Håkan Juholt eller vem det nu var sade - frånhända sig möjligheten att vara med i den diskussionen. Därför var min första reaktion när Landerholm lämnade beredningen: Detta är en förlust för beredningens kompetens. Men jag tänkte i nästa steg: Då tänker man ihop med kristdemokraterna utarbeta ett alternativ. Det är en annan väg man kan välja. Men för den samlade lösningen hade det definitivt varit det bästa att ni hade funnits med, både kd och moderaterna, i beredningen. Sedan är det så när det gäller det här förslaget att det är finansierat. Det rymmer en ny inriktning och nya verksamheter för att möta de nya hotbilderna. En del av de frågorna är obesvarade, och de tänker vi utreda. Vi har tillsatt utredningar som ska titta på det. I ÖCB, där Amanda Agestav och jag sitter i styrelsen, håller vi på att försöka hitta vad det är för brister och hur man ska möta dem. Därav reser vi ibland runt i världen.
Fru talman! I utskottet har det inte funnits några möjligheter till en bred uppgörelse. Precis som jag sade i mitt inlägg tidigare är det så att varje gång frågor har ställts på det här underlaget har det beskrivits som en helhet som det inte går att göra några förändringar inom. Men nu vill jag sträcka ut en hand till Ola Rask och socialdemokraterna. Rösta för reservation 1, så kan vi tillsammans få en bred försvarspolitisk uppgörelse.
Fru talman! Det är en annan dimension på det här. Om vi har en stor organisation som Sveriges försvar, med tusentals anställda, är det vår skyldighet som politiker att komma till beslut så fort som det är möjligt. Det är t.o.m. så att de kanske tycker att vi har varit alldeles för senfärdiga. Det är så för en anställd, var man än är anställd - i företag, i myndigheter, i Försvaret eller var det nu är - att det sämsta av allt är att beslutet uteblir. För mig skulle det moraliskt ha varit näst intill katastrof om vi i morgon inte skulle kunna votera igenom den här propositionen. Då skulle vi nämligen kasta ut alla de tusentals berörda i ytterligare månader och kanske ännu längre tid av väntan och osäkerhet.
Fru talman! Jag tycker att det var intressant att höra Ola Rask i debatten. I utskottet hör man kanske inte så många ord från Ola Rask som i det här sammanhanget. Jag skulle gärna önska att Ola Rask mer tog del i debatten också i utskottet. Men det kanske ändå är i beredningen som diskussionen sker. Är det därför som Ola Rask, Håkan Juholt och andra är så oerhört angelägna om att det är dit kristdemokraterna, moderaterna och alla andra ska komma? Jag frågar: Varför kan inte den debatten som sker i beredningen ske i utskottet? Där finns ju alla politikerna. Där finns vi ju samlade. Det är väl där vi ska föra debatten och inte i några sidoorgan till utskottet? Det är min uppfattning och min fråga. Visserligen har jag inte varit med i utskottet så länge. Jag har varit med sedan oktober 1998. Men mitt logiska tänkande har lett mig fram till den här frågan. Varför kan inte debatten ske i utskottet i stället för i en särskild beredning? Det är för mig en gåta. Sedan till det här med hemvärnet. Det var väldigt bra att Ola Rask lyfte fram den frågan. Det var också intressant att få reda på att Ola Rask har den här frågan särskilt starkt på sin repertoar. Det tycker jag är jättebra. När det gäller hemvärnet tycker jag att det har fått så lite utrymme i betänkandet. Nu har vi fått en ny proposition som talar om vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten. Den har vi att läsa på, och den ska upp här i kammaren så småningom. Där talar man lite grann om hemvärnet och om hur ledningen ska vara för det. Man talar också om andra frågor när det gäller ledningen. Vi får vänta oss allt fler propositioner på små delämnen. Varför kunde man inte ha tagit in det på en gång? Det är min fråga.
Fru talman! Om jag ska vara skämtsam är anledningen till att jag inte säger så mycket i utskottet att 40 års politiskt verksamt liv har lärt mig att det är fler som tiger sig till framgång än som talar sig dit. Det var skämtsamt. Vi har ju tillsatt en beredning. Där har inte jag suttit. Jag har varit den största tillskyndaren av det. Det är ett så arbetskrävande jobb. Alla partier har ju funnits där. Jag är säker på att om jag frågar vem som helst av de företrädare som har deltagit i beredningen säger de: Detta har varit intressant och spännande, men fruktansvärt jobbigt. Man har rest världen runt, osv. Jag har frågat Håkan Juholt många gånger: Hur orkar du med det här? Men det är ju för att de ska skaffa oss underlag. Sedan kan man som Margareta Viklund naturligtvis säga att vi kanske ska ha mer debatt i utskottet. Jag hoppas att det inte skulle bli en signal för våra sex sju ledamöter - eller hur många vi nu är - att var och en ska tala, för då blir det ju hopplösa utskottssammanträden. Demokratin är tung och praktiskt lite svår att tillämpa. Men vi försöker utse företrädare som har vissa områden, och de får föra diskussionen. Men jag delar helt uppfattningen att det är i utskottet och här som den debatten ska föras.
Fru talman! Det gläder mig att få svaret att det är i utskottet och här i kammaren som debatten ska föras. Men jag blir lite grann fundersam över att man ska lägga munkavle på en del av ledamöterna i utskottet därför att det kan bli jobbigt. Okej, det är väl där vi ska jobba, det är väl där vi ska ha debatten, oavsett vad den står för eller hur den är. Men naturligtvis ska det vara med en viss disciplin, det håller jag med om. Sedan till det här med hotbilden. Jag hann inte säga det förra gången. Ola Rask hade varit i Amerika och sett olika organisationer och hört deras beskrivning av den nya hotbilden. Det är precis det som vi också säger när vi säger att det är en annan hotbild som vi nu går till mötes och som vi också har både innanför och utanför gränserna av vårt land. Det är just den säkerhetspolitiska hotbilden som vi måste ta ställning för i det nya försvaret. Och det fattas också i det här betänkandet som vi diskuterar.
Fru talman! Det är faktiskt inte så att det fattas i betänkandet. Om man tittar på hemvärnets framtida roll är det att hantera och förebygga svåra påfrestningar i fred, skydda vår infrastruktur, el och tele, IT system, vattentäkt och allt vad vi nu har av infrastruktur och annat. Man ska också ha två riktigt stora avsnitt om civilt och militärt samhälle. Man har inte svar på alla frågor. En del utmynnar i att vi måste utreda vad vi gör, men det finns ett jättestort arbetspensum för hemvärnets framtida roll i detta sammanhang, och det tycker jag är bra. Det är ju inte så att någon är belagd med munkavle. Alla får säga vad de tycker, men jag som har varit med länge känner ibland att jag ändå inte orkar täcka alla frågor. Vi gör en fördelning av frågorna. Jag förstår att de mindre partierna har svårare att göra det. Ni måste ägna er alla frågor. Det är naturligtvis väsentligt svårare för er. Vi kan göra en arbetsfördelning och kan tillsammans försöka forma våra ställningstaganden.

Fru talman! Det försvarsbeslut som vi nu ska ta ställning till här i riksdagen innebär ett alltför stort risktagande, och det går utöver vad som är säkerhetspolitiskt motiverat. Detta har utskottets ordförande Henrik Landerholm och andra moderata debattörer sagt tidigare i dag, och jag nöjer mig med att här instämma i det som Landerholm sade på förmiddagen i dag i den delen. Flera talare från majoritetssidan har här sagt att det gäller ett i alla delar mycket välunderbyggt beslut. Jag vill ta upp en del i detta beslut som jag har motionerat om tillsammans med några andra moderater. Det exempel som jag vill lyfta fram är garnisonen i En sak som framstår som klar är att Hallandsbrigaden läggs ned, och det beklagar jag naturligtvis. Även om en del har varit inne på detta tidigare i dag, vill jag understryka att Försvarsmakten inte kan dra fördel av den garnisonstanke som man har etablerat på vissa orter. Den innebär i Halmstad att mekaniserade infanteriförband och luftvärnsförband skulle kunna samöva på ett ekonomiskt bra sätt och under goda utbildningsbetingelser. Jag kan beklaga det här, men i den delen är propositionen och utskottsbetänkandet klargörande. I två andra avseenden är det inte klart hur det blir i Halmstad. Det kvarstår en osäkerhet om LvSS flytt. I den situation som nu uppstår tycker jag att det är riktigt att flytta stridsskolan till Halmstad, men det framgår klart av betänkandet att det är ett beslut som regeringen ska fatta senare. Det framgår dock inte av betänkandet när detta beslut ska fattas. När vi skiljs från detta betänkande i morgon vet vi alltså inte med säkerhet om det blir så att regeringen verkställer ett sådant beslut, i vart fall inte när det kommer att ske. Jag utgår, fru talman, därför från att regeringen snarast återkommer - om också inte till riksdagen - för att skingra osäkerheten på denna punkt. Också på en annan punkt kvarstår osäkerhet, även om den inte är riktigt lika stor. Det gäller militärhögskolorna. I propositionen skriver regeringen att det kommer att krävas två skolor, och den konstaterar att Solna och Halmstad är de lämpliga grupperingsorterna, men man avser dock även i detta fall att återkomma först senare. Man har här dock specificerat tiden. Såvitt jag kan bedöma ämnar man återkomma inom ett år på denna punkt, och det är alldeles nödvändigt med hänsyn till de neddragningar av officersutbildningar som kommer att äga rum. Jag ska inte bara vara kritisk. Jag kan också konstatera att det finns korn av goda tankar i betänkandet. På en punkt har utskottsmajoriteten faktiskt förbättrat propositionen, och det gäller i frågan om stadsskytteutbildning. Det finns goda övningsbetingelser för denna typ av verksamhet i Halmstad. Jag noterar att utskottet går längre med propositionen, där det står att det passar bra att bedriva den här verksamheten i Kungsängen, men utskottet tycker att även Halmstad har lämpliga utbildningsbetingelser för detta. Det är naturligtvis helt korrekt. Jag uppfattar utskottets ställningstagande som en tydlig markering och som en signal både till regeringen och till högkvarteret att man ska beakta de goda möjligheter som finns där till stadsskytteutbildning. Jag förutsätter att när planeringen i denna del beslutats ska beslutsfattarna på berörd nivå ta hänsyn till den bedömning som utskottet har gjort. Jag vill med detta korta inlägg belysa att det som framstått som klart och tydligt när man lyssnar på majoritetsföreträdarna faktiskt i det enskilda fallet kan innehålla ganska så många oklarheter. Detta har inte riktigt framkommit i den allmänna debatten. Man skulle säkert kunna gå igenom den ena förbandsorten efter den andra och kunna konstatera att det allmänna talet om att beslutet tycks vila på en alltför lös grund är korrekt i många avseenden. Jag är den förste att beklaga det.

Fru talman! Jag har valt att ta upp en del av betänkandet som inte har väckt så stor uppmärksamhet som det som har diskuterats tidigare under dagen. Det gäller den frivilliga försvarsverksamheten. I Sverige finns det 24 frivilliga försvarsorganisationer. Deras verksamhet omfattar rekrytering och utbildning av frivilliga inom totalförsvaret samt totalförsvarsinformation. De är alla självständiga föreningar som genom sin verksamhet stöder totalförsvaret. Genom dessa organisationer tillförs personal till krigsorganisationen på frivillighetens grund, och de vidmakthåller och höjer kompetensen hos dem som redan är krigsplacerade. De frivilliga försvarsorganisationerna tillför en viktig resurs för landets försvar. Genom sitt starka engagemang och sin breda kompetens är de en tillgång för vårt land. Det gör att vi får ett folkförsvar där var och en efter sin förmåga och kunskap bidrar till landets beredskap. De frivilliga försvarsorganisationerna ser lite olika ut. Det finns organisationer för frivillig befälsutbildning, som t.ex. Centralförbundet för befälsutbildning, som har 35 000 medlemmar, och Kustartilleriets reservofficersförbund, som har 700 medlemmar. Det finns också att antal avtalsorganisationer, t.ex. Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund. Det är den enda motororganisationen som är bara för kvinnor. Den utbildar kvinnor till förare av buss, tung lastbil, personbil och ambulans för krigsplacering inom det civila och militära försvaret. Man arbetar också utåt med trafikinformation och undervisning för allmänheten, dagis och skolor. Den kvinnliga bilkåren har Några av de största frivilliga försvarsorganisationerna är Frivilliga Skytterörelsen och Svenska Sportskytteförbundet. De har över 100 000 medlemmar vardera. I det betänkande som vi nu behandlar tas frågan om de frivilliga organisationerna och deras roll i det framtida försvaret upp. Den frivilliga försvarsverksamheten innefattar inte enbart de 24 organisationerna, varav jag har nämnt några i mitt anförande, utan den innefattar också hemvärnet. Den del som gäller hemvärnet har redan Ola Rask redogjort för i sitt anförande, så det har jag valt att inte ta upp här. Fru talman! Inriktningen för de olika frivilligorganisationerna har även den utgått från hotet om ett väpnat angrepp i form av en militär invasion. Utskottet anser precis som regeringen att det är av vikt att den frivilliga försvarsverksamheten förnyas i takt med ominriktningen av totalförsvaret. Vikten av den insats som de frivilliga försvarsorganisationerna gör kan inte nog många gånger påpekas. De har all tänkbar kompetens bland sina medlemmar och ett stort nätverk för att sprida information om totalförsvaret. Det gläder mig verkligen att regeringen också tillsatt en särskild utredare för att utreda vilken roll den frivilliga försvarsverksamheten ska ha i framtiden inom totalförsvaret. Det visar att regeringen verkligen vill ta vara på all den kompetens som finns inom de olika organisationerna och att den kommer att användas på bästa sätt även i framtiden.

Den sista punkten är särskilt intressant med tanke på den nya inriktningen av försvaret med ökade internationella insatser. De frivilliga försvarsorganisationerna bedriver redan i dag ett samarbete med motsvarande verksamheter i de baltiska länderna med syfte att stödja dessa länders uppbyggnad av ett försvar under demokratisk kontroll. För år 1999 har de frivilliga försvarsorganisationerna på uppdrag av regeringen genomfört en kartläggning av behov och intresse av ett sådant samarbete även från Polens och Rysslands sida. I utredarens uppdrag ingår att belysa framtida inriktning och avgränsning av samarbetet och formerna för detta. Den viktigaste frågan är nog ändå rekryteringen. Rekrytering till hemvärnet och de frivilliga organisationerna har varit av stor betydelse för förmågan att lösa de operativa uppgifterna inom det militära och civila försvaret. Detta gäller även deras roll för den folkliga förankringen. Det är av särskild vikt att rekryteringen till hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna kan säkerställas till den kvantitativa och kvalitativa nivå som befinns lämplig. Också det ingår i utredarens uppdrag. Utredningen ska redovisa sitt slutresultat den 31 december år 2000. Jag ser verkligen fram emot att ta del av det resultatet. I utskottets betänkande finns inga reservationer på det här området. Det visar verkligen att det råder en politisk enighet om vikten av de frivilliga försvarsorganisationerna. Jag är helt övertygad om att vi återkommer till frågan när utredningen är presenterad.

Fru talman! Efter mer än sex timmars debatt har det mesta sagts i den här frågan. Ståndpunkterna är klargjorda och ordentligt belysta. Men jag har ett par saker som jag tänkte ta upp som också behandlas i betänkandet. Den ena är helikopterförbanden och den andra handlar om materielanskaffningen. Jag vill framhålla den stora betydelse som helikopterförbanden har för försvaret och även för det civila samhället. Under förra året fick Försvarsmaktens helikoptrar 1 237 larm, dvs. mer än tre varje dag. betänkandet föreslås att helikopterverksamheten ska organiseras så att det blir en sjöoperativ del som förläggs till Berga i Haninge och en markopertiv enhet som förläggs till Malmen i Linköping. En mindre enhet behålls dessutom i Boden. Det understryks också att helikopterberedskapen för olika typer av räddningsuppdrag över hela Sveriges yta ska säkerställas genom att helikoptrar baseras på olika ställen i landet som t.ex. Säve och Ronneby. Fru talman! När det gäller den civila användningen i t.ex. räddningsberedskapen måste de föreslagna ändringarna i helikopterorganisationen följas upp. Om det visar att räddningsberedskapen inte fungerar, förutsätter jag att regeringen återkommer till riksdagen i den frågan. Materielförsörjningen är en viktig fråga för Försvarsmakten som har diskuterats mycket livligt under de senaste åren. Utskottet delar regeringens uppfattning att det måste förändras mot en flexiblare användning av anslaget. I dag är en stor del av anslaget bundet till långsiktiga kontrakt, vilket gör att möjligheterna till satsningar på forskning och utvecklingsprojekt är mycket begränsade. I framtiden måste relationerna mellan de långa kontrakten och möjligheterna till satsningar förändras så att en större del kan användas till forskning och utvecklingsarbete. När det gäller den framtida materielanskaffningen ska strävan vara att den ska underlätta Försvarsmaktens möjligheter till en internationell samverkan, den s.k. interoperabiliteten. Fru talman! Den kraftsamling som pågår i den svenska försvarsindustrin genom samgåenden nationellt och genom ett utökat internationellt samarbete ser jag som en förutsättning för att vi på lång sikt ska kunna behålla en hög kompetensnivå inom industrin som ger möjligheter till utveckling av framtida materielsystem för såväl den svenska försvarsmakten som för export. Fru talman!

Fru talman! Jag tänker börja med att tacka försvarsutskottet för de positiva skrivningar som vår motion Fö310 har fått. Den tar upp Villingsbergs skjutfält. Vi ser med tillfredsställelse att försvarsutskottet har ansett att man ska ta stor hänsyn till miljövärdena och det rörliga friluftslivet i Villingsberg och Som många vet ligger Kilsbergen i Örebro län. Det är ett mycket viktigt friluftsområde för oss örebroare och även för närliggande län och kommuner som utnyttjar detta för det rörliga friluftslivet. Vi har ett antal värdefulla sjöar i närheten i skjutfältet som vi i dag inte kan utnyttja på grund av militärens användning av fältet. De här skrivningarna innebär att Försvarsmakten ska lägga en större del av sina stora militära artilleriövningar i Älvdalen. Det vill vi tacka för. Det finns ett stort historiskt engagemang i Villingsbergs skjutfält. När det var tal om att anlägga Villingsbergs skjutfält hade Henry Allard, f.d. riksdagsledamot och f.d. talman här i kammaren, ett av sina första uppdrag i Sveriges riksdag och talade för att man inte skulle placera skjutfältet där det ligger i dag. Om han hade fått vara med i dag hade han kunnat se med tillfredsställelse på att man nu tar ett av de första stegen för att öppna fältet för det rörliga friluftslivet och miljöarbetet i det här området.